Fru talman! Det är alltså den lettisk--ryska uppgörelsen som gör att utrikesministern är ganska optimistisk om en estnisk--rysk uppgörelse. Den skulle alltså kunna vara vägledande även när det gäller förhandlingarna mellan ester och ryssar. Har utrikesministern fått några signaler från Moskva som tyder på detta, eller vet utrikesministern vad man tror om detta i Tallinn? Är denna lettisk--ryska uppgörelse vägledande även för en estnisk--rysk uppgörelse? Tror man det i t.ex. Tallinn?
Fru talman! Jag vill inte säga att den är det i sina detaljer eller att vi skall önska det. Varje baltisk stat har sina speciella önskemål och synpunkter. Det gäller även relationerna mellan denna baltiska stat och Ryssland. Däremot tror jag att det var ett viktigt genombrott som skedde. Det visar på en vilja hos ryssarna att till slut, efter fördröjning, honorera de förpliktelser och de åtaganden de själva har tagit på sig i internationella sammanhang. Det är därför jag hoppas att vi även skall få se framsteg i de förhandlingar som skall äga rum mellan ester och ryssar.
Fru talman! Jag delar naturligtvis denna förhoppning. Jag kan även dela esternas oro över att det kommer nya och hårdare tongångar från Moskva. Talet om ett Baltikum som ett nära utland måste ju oroa. Det kommer nya signaler.

Fru talman! De baltiska staterna är även Sveriges och flera andra viktiga europeiska nationers nära utland. Det är någonting som vi har anledning att påpeka i många sammanhang.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig om den svenska regeringen vidtagit några åtgärder för en eventuell förstärkning av den svenska FN-styrkan i Makedonien så att den kan börja övervaka gränsen till Grekland. Inom ramen för FN:s fredsbevarande operationer i f.d. Jugoslavien spelar den förebyggande Makedonieninsatsen en mycket viktig och stabiliserande roll. Säkerhetsrådets mandat för styrkan är att övervaka och observera gränsområdena mot Serbien-Montenegro och FN samarbetar i Makedonien nära med ESK som har en egen mission i området. Insatserna har verksamt bidragit till att förhindra konfliktspridning till Makedonien. Bevakning av gränsområdet mot Grekland ligger således utanför säkerhetsrådets mandat för Makedonieninsatsen. Rådet har inte heller behandlat denna fråga.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag skrev frågan för snart två veckor sedan i samband med att de första tankarna om en förflyttning av den svenska styrkan i Makedonien till Bosnien publicerades i massmedierna. Samtidigt kunde man läsa om gränsintermezzon mellan Grekland och Makedonien och att Som utrikesministern säger, är det positiva med FN-styrkan i Makedonien att den är just fredsbevarande. Den är där för att övervaka, rapportera och förhindra att en konflikt sprider sig. Det är verkligen i linje med ett gott FN-uppdrag. I dag ingår det inte i mandatet att bevaka gränsen mot Grekland. Men en förutsättning för att ett sådant mandat snabbt kan sättas i verket, om det skulle visa sig att det behövs, är att det faktiskt finns en FN-trupp där nere redan. Makedonien, dels i uppgifterna om oenigheten mellan Makedonien och Grekland.
Fru talman! Som jag har sagt i svaret till Berith Eriksson ingår inte gränsen mot Grekland i säkerhetsrådets mandat för FN-styrkan i Makedonien. Det har inte varit aktuellt. Däremot är FN:s generalsekreterare aktiv för att försöka förbättra relationerna mellan Makedonien och Grekland med förtroendeskapande åtgärder. FN:s generalsekreterare har en representant, Cyrus Vance, som nu för samtal med parterna inom en rad områden. Det gäller även ett särskilt avtal om förtroendeskapande åtgärder. Det tycker jag ligger mycket nära det problemkomplex som Berith Eriksson är ute efter. Det förs alltså direkta samtal. Det är generalsekreterarens särskilda representant Cyrus Vance som för dessa samtal.
Fru talman! Det är en ordning som det vore önskvärt att man kunde använda i fler sammanhang. Jag har noterat att utrikesministern skall informera om läget i f.d. Jugoslavien i morgon bitti. Jag förmodar att det även gäller Makedonien och Makedonienstyrkan. Jag vet inte vilka frågor som utrikesministern vill svara på i dag. Jag har frågor om en formell ansökan från FN har kommit, om vad som blir kvar i Makedonien och om regeringen förbereder något ytterligare bistånd med trupper utöver de 1 000 man som riksdagen beslutade om i fjol våras.
Fru talman! Jag vill gärna hålla mig precis till den fråga som Berith Eriksson har tagit upp i den här frågeställningen. Det finns ju möjlighet att ha det vidare perspektivet i morgon bitti. Låt mig bara nämna för Berith Eriksson att ESK har en mission i Skopje som har som mandat att följa den politiska och ekonomiska utvecklingen i hela den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Det gäller med särskild tonvikt på sådana frågor som kan ge upphov till konflikter och spänningar. Det innebär således att även ESK är på plats i en förtroendeskapande funktion och i en funktion att följa utvecklingen. I denna ESK-mission ingår också ett team på två personer för att närmare assistera missionen i militära frågor. Det finns alltså även en ESK-mission på plats.
Fru talman! När den här styrkan skickades till Makedonien var vi några som hade förhoppningar om att det även skulle ha inverkan på situationen Kosova. Det är bra att ESK kan försöka bevaka detta och att ESK finns på plats i Makedonien.
Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig på vilket sätt Sverige agerar bilateralt och inom ramen för det internationella samarbetet för att förebygga en liknande händelseutveckling i Kosovo som den i Fru talman! En av de viktigaste orsakerna till att f.d. Jugoslavien kom att upplösas var motsättningarna som rådde mellan serber och albaner om Kosovo. Från serbisk sida accepterade man aldrig den autonomi som Tito gav området i 1974 års jugoslaviska författning. Den serbiske presidenten Milosevic använde sig också av de extremt nationalistiska känslor som Kosovo väcker hos många serber för att konsolidera sin maktställning i Serbien. Sedan ett par år tillbaka kontrolleras Kosovo och kosovoalbanerna, som uppgår till ca 90 % av den totala befolkningen, av stora militära och polisiära serbiska styrkor. Omfattande övergrepp, om än ofta godtyckliga och slumpmässiga, förekommer. Kosovoalbanerna har som ett svar på den serbiska politiken organiserat en egen samhällsstruktur och försöker att i möjligaste mån undvika kontakt med serbiska myndigheter. Parterna står mycket långt ifrån varandra och jag delar Margareta Viklunds oro över att ingen lösning finns i sikte. Inom ramen för det internationella samarbetet har Sverige ägnat Kosovofrågan stor uppmärksamhet. Under Sveriges ordförandeår etablerade ESK bl.a. i Kosovo en mission som hade till uppgift att främja dialog och övervaka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Den överenskommelse som låg till grund för missionens verksamhet förlängdes emellertid inte av regeringen i Belgrad och missionen tvingades lämna platsen. ESK verkar nu för att missionen skall få komma tillbaka. FN:s säkerhetsråd har också givit ESK sitt stöd därvidlag. En normalisering av relationerna mellan ESK och Belgrad kan komma att inledas om missionen får återvända. ESK följer också, på svenskt initiativ, läget i Kosovo fortlöpande genom resor dit av diplomater från ESK-ländernas ambassader i Belgrad. De rapporter som sammanställs från dessa besök behandlas regelbundet vid ESK:s ämbetsmannamöten i Wien. Sverige agerar också bilateralt för att Kosovofrågan inte glöms bort i de svåra förhandlingarna om att få ett slut på stridigheterna i det forna Jugoslavien. Det är viktigt att en normalisering av förbindelserna med Serbien--Montenegro inte sker innan Kosovofrågan fått en för alla befolkningsgrupper rimlig lösning.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret som kanske präglas av en viss uppgivenhet och en smula hopp. Jag hoppas att jag kan tolka svaret så. Glädjande nog ser situationen i Bosnien Hercegovina något ljusare ut än vad den gjorde för bara någon månad sedan, åtminstone i Bosnien. Men ännu återstår åtskilligt innan vi kan säga att det råder fred. Det är bra att världssamfundet på ett mer påtagligt sätt har tagit sitt ansvar och att man nu pressar på de stridande parterna för att få ett stopp på eländet. Jag hoppas verkligen att pressen på serberna blir så stark att de för det första får ordning på sina gangstrar och för det andra förstår att västvärlden inte accepterar det angreppsoch folkmordskrig som de har satt i gång. Det hör till de mest grundläggande mänskliga rättigheterna att, oavsett ras, kön religion osv., få leva i fred och ha samma rättigheter som andra människor. Detta gäller också människorna i Kosova. I Bosnien-Hercegovina trodde nog människorna aldrig att världen skulle överge dem så till den grad som har skett. Gränsen till den totala förintelsen är ganska nära, efter vad jag kan förstå. Det var ett blodbad på en marknadsplats i Sarajevo som väckte världen. Det var bra, men det och alla de andra blodbaden har kostat hundratusentals människoliv och har krävt dramatiska folkomflyttningar utan like. I Bosnien fick begreppet etnisk rensning en tragisk men tyvärr verklig betydelse. Min fråga gäller Kosovo eller Kosova, ett land som i dag befinner sig i en situation liknande den som Bosnien befann sig i innan kriget bröt ut fullständigt. I Kosova utsätts 90 % av befolkningen för ett hårt och obarmhärtigt förtryck av serberna. Albanerna, som inte är någon minoritet i landet utan utgör en majoritet av landets befolkning, har samma rätt till mänskliga rättigheter som alla andra folk och nationer. Serbien är i dag utsatt för hårda sanktioner, embargon och fördömanden från omvärlden. Är utrikesministern beredd att verka för att de sanktioner som Serbien i dag utsätts för av omvärlden också skall inkludera Serbiens förtryck av Kosova och tas upp till diskussion med de serbiska ledarna?
Fru talman! Som jag underströk i mitt svar både är Sverige och har varit en av de nationer som ägnar Kosovofrågan mest uppmärksamhet. Sverige är också ett av de länder som i de internationella sammanhangen pekar på att Kosovofrågan också måste föras in i de förhandlingar som nu pågår. Det får inte ske någon normalisering av förbindelserna med Serbien och Montenegro förrän också Kosovofrågan har fått en rimlig lösning som kan accepteras av parterna. Detta är alltså vår mycket bestämda linje, och vi agerar utifrån den. Vi agerar både internationellt och bilateralt i den anda som jag redovisade för
Fru talman! Jag vet det, men anser ändå att det inte har lyckats särskilt väl. Den mission som ESK hade sänt ut fick tyvärr vända tillbaka. Den hade inte möjlighet att stanna kvar i Kosova. Vi vet att Serbien av omvärlden i dag är utsatt för många olika sanktioner, embargon och fördömanden. Skulle man inte kunna ta upp Kosova i samband med de sanktioner som Serbien är utsatt för, så att de ansvariga förstår att detta är allvar? Förstår man i Serbien att vi menar allvar?
Fru talman! Det är min bestämda förhoppning att serberna under de förhandlingar med Belgrad som nu förestår får klart för sig att det internationella samfundet inte har glömt Kosovofrågan. Jag tror att huvudsaken är att serberna blir påminda om att det internationella samfundet arbetar med Kosovofrågan på samma sätt som det arbetar med att lösa övriga frågor. Kosovofrågan måste tas upp innan förbindelserna kan normaliseras. Det stora trycket på serberna är att de skall ha detta klart för sig.
Fru talman! Det är ett hoppfullt svar. I de rapporter som kommer från Kosova får vi höra att människor förtrycks, våldförs, överfalls, utsätts för hemfridsbrott och dödas. Unga pojkar tvingas in i den serbiska armén, bussar från Sverige med flyktingar överfalls och plundras av serbisk polis och militär. Situationen i Kosovo är oerhört spänd, mycket mer än för bara något år sedan. Situationen är laddad till gränsen för explosion. Det är en oerhört allvarlig situation som verkligen måste lyftas fram med kraft. Jag förstår att det också görs, men önskar att det skulle göras med ännu mer kraft.
Fru talman! Spänningen i Kosovo har stigit, det är alldeles klart. Nu gäller det att det internationella samfundet mycket bestämt ser till att påtryckningar och samtal med serberna kommer till stånd så att en rimlig lösning kan växa fram. Det är viktigt att detta sker utan blodsutgjutelse och blodsspillan. Det måste vara vår strävan.
Fru talman! Som utrikesministern sade är det verkligen viktigt att det inte utbryter ett blodbad liknande det som vi har sett hända i Bosnien Hercegovina. Det är viktigt att vi sätter gränser för serbernas framfart.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om vilka initiativ Sverige kan ta inom ESK och Europarådet för att förmå Turkiet att respektera demokratiska principer och mänskliga rättigheter i det kommande valet. Ingela Mårtensson har frågat mig om på vilket sätt Sverige kommer att agera för att det skall vara möjligt att genomföra demokratiska val i Turkiet. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Häktningen av sju kurdiska parlamentsledamöter från DEP-partiet inföll kort efter partiets beslut att inte ställa upp i lokalvalen den 27 mars, på grund av oro för dess kandidaters säkerhet. De häktade parlamentarikerna anklagas för separatistisk verksamhet, vilket är ett brott mot turkisk lag och kan leda till höga straff, inklusive dödsstraff. DEP har anklagats för att gå i PKK:s ledband och representanter för partiet har uppgivit att de utstts för olika former av förföljelser. Kort efter DEP:s beslut att inte ställa upp i lokalvalen förklarade PKK att deltagare och kandidater i lokalvalen skulle göras till föremål för dess attacker. Inför lokalvalen har säkerhetsstyrkorna vidtagit extraordinära åtgärder för att garantera säkerheten i vallokalerna och vid rösträkningen, vilka i vissa kretsar befaras kunna påverka röstandet. Alla dessa faktorer gör det befogat att hysa farhågor för att valen inte kommer att kunna genomföras på ett rättvisande sätt. Häktningen av DEP-parlamentarikerna, formerna för denna och de möjliga straffen inger oro inför den fortsatta utvecklingen av kurdfrågan och respekten för de mänskliga rättigheterna. Turkiet har rätt att bekämpa terrorism, men detta måste ske inom ramen för de demokratiska principerna i en rättsstat. Turkiet bör inse att demokratins styrka består i att alla medborgare fritt kan välja sina representanter och att dessa kan verka utan risk för förföljelser. När dessa möjligheter begränsas försvagas också demokratin. Samtidigt som Sverige tar avstånd från PKK och dess metoder önskar vi en fredlig lösning på kurdfrågan, baserad på dialog. Den senaste utvecklingen försämrar förutsättningarna för detta. När det gäller ESK:s roll bekräftar ESK:s Parisstadga från 1990 att var och en har rätt att delta i fria och rättvisa val. ESK har till hjälp för att främja en demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i deltagarstaterna en resurs i det i Warszawa belägna Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. ESK har också beslutat att kontorets roll skall utökas i fråga om valobservation. Kontoret har bistått ESK:s deltagande i internationella valobservationsinsatser, exempelvis i Ryssland i december förra året, och kommer att medverka även i samband med de stundande valen i Ukraina. I fråga om val under den nationella nivån har ESK:s deltagarstater sagt sig vilja försöka underlätta möjligheterna att ge tillträde även till val som hålls under den nationella nivån. Någon inbjudan från Turkiet till ett sådant deltagande med observatörer har ännu inte kommit till deltagarstaterna. Vad beträffar Europarådet erbjuder ställföreträdarkommittén vissa möjligheter för medlemsländerna att ta upp en fråga som rör MR situationen i ett annat medlemsland. Så skedde också i förra veckan, då Sverige framförde den position som jag här har gett uttryck för, vilken också vann stöd från ett antal länder.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret också på denna fråga. Kurdernas situation i västra Asien är ju i sig en nationell tragedi. Detta folk är uppdelat på tre stater, alla med statsledningar som är inriktade på att förtrycka kurdernas strävanden efter någon form av nationell identitet. Oerhört mycket grymheter har begåtts i alla tre berörda stater när det gäller kurdpolitiken. Det är självklart att man inte kan acceptera terrorism, och PKK är en organisation vars arbetsmetoder man inte kan ha någon som helst acceptans för. Bildandet och etablerandet av det demokratiska partiet var uppenbarligen ett försök att skapa en politisk dialog och ett försök att på något rimligt sätt kunna tillgodose kurdernas mycket rimliga krav på att få sin nationella och kulturella identitet accepterad. När Turkiet nu väljer att på det här sättet stoppa den processen, genom att kasta ut kurdernas representanter ur parlamentet och också genom att med olika typer av trakasserier göra det omöjligt för detta parti att delta i lokalvalen, har man uppenbarligen brutit mot strävandena efter att hitta någon form av fredlig process. Desutom är det uppenbart att det här innebär att Turkiet diskvalificerar sig självt som demokratisk stat. Turkiet gör ju av tradition anspråk på att höra till de västliga demokratierna. Det är därför mycket viktigt att entydigt klargöra att det här sättet att handla gör att Turkiet inte kan räknas till den gruppen av länder. Jag är glad att de markeringar som utrikesministern redovisade har gjorts, och jag hoppas att Sverige fortsätter att enträget klargöra att en turkisk politik av det här slaget gör att Turkiet inte kan accepteras som demokrati.
Fru talman! Också jag ber att få tacka för svaret. Jag är glad över att Sverige har gjort den här markeringen, eftersom det som nu sker i Turkiet är väldigt oroande. Jag hade för drygt en vecka sedan möjlighet att vara i Turkiet tillsammans med en internationell organisation för mänskliga rättigheter, just för att se hur läget där är inför det kommande valet. Jag blev mycket oroad över situationen. Bl.a. besökte jag DEP:s, det demokratiska partiets, f.d. personer var i direkt livsfara, och hela byggnaden var förstörd. Det är inte den enda lokalen som har bombats. Dessutom förekommer det att kandidater arresteras, mordhotas och i vissa fall också mördas. Det här har gjort att partiet har fått dra sig tillbaka. Precis som Pär Granstedt sade var partiets avsikt att verka för en dialog och att finna en demokratisk lösning på det problem som rör den kurdiska minoriteten -- det finns ju dessutom andra minoriteter förutom kurderna, exempelvis assyrier. Det är väldigt beklagligt att partiet inte längre kan delta. Det är därför viktigt att det internationella samfundet markerar att om Turkiet skall räkna sig som en demokratisk stat, måste man där också garantera att medborgarna får delta i fria val. Inför valet har man genomfört en hel del förändringar i bestämmelserna, och som utrikesministern också pekar på i svaret kan man därför befara att det inte kommer att bli fråga om några fria och rättvisa val. Det gäller dels den hemliga omröstningen, dels den öppna rösträkningen och att personer i uniformer och med vapen kan gå in i vallokalerna. Det finns orostecken på många områden, och jag är därför tacksam över att Sveriges regering reagerar på de här förhållandena.
Fru talman! Turkiet bör som medlem av såväl Europarådet som ESK -- naturligtvis också som FN-medlem, men jag vill nu peka på dessa europeiska organisationer -- respektera de mänskliga rättigheterna och demokratins spelregler. I detta fall finns det ingen tvekan, utan Sveriges röst är mycket klar i denna fråga, såväl i bilaterala kontakter som i Europarådssammanhang, vilket, som jag nämnde, skedde i förra veckan. Sveriges uppfattning är att man i Turkiet bör eftersträva en politisk dialog med den delen av den turkiska befolkningen som är kurdisk, liksom sker med den övriga delen av befolkningen. Det är med en politisk dialog som man måste gå fram. Samtidigt har Turkiet självfallet en rätt att bekämpa terrorism. Det är alla staters skyldighet att trygga sina medborgare till liv och lem. Jag vill också nämna att vi, vid sidan av de många kontakter som vi fortlöpande har bilateralt, naturligtvis också har kontakter med de politiska partierna i Turkiet genom ambassaden i Ankara. Vi har också möten i samband med besök. Vi hade nyligen två företrädare för DEP på besök, och dessa togs emot på tjänstemannanivå på Utrikesdepartementet. Vi för alltså på detta sätt en dialog med de olika politiska partierna i Turkiet.
Fru talman! Det är viktigt att den dialogen förs, och det är viktigt att våra signaler till den turkiska regeringen är entydiga. Det ligger en inbyggd paradox i att Turkiet är medlem i Europarådet och önskar sig medlemskap i den europeiska unionen och att man samtidigt uppträder på ett sätt som inte är förenligt med medlemskap i någon av de organisationerna. Det är också viktigt att det framgår att man genom att uppträda såsom man gör och inte respektera demokratiska spelregler, undergräver sina relationer med Europa -- det gäller relationerna med Europarådet och med all säkerhet också relationerna med den europeiska unionen. Det är betecknande att man i Turkiet inte är intresserad av att ha utländska observatörer under valet. Som utrikesministern sade har man inte bett att få observatörer från ESK, och man har tackat nej till ett erbjudande från Europaparlamentet om observatörer.
Fru talman! Också jag vill understryka att man självfallet skall kämpa mot terrorism. Jag stödjer definitivt inte någon terror, vilket PKK har gjort sig skyldigt till också när det gäller den civila befolkningen. Den kurdiska frågan kan inte lösas med sådana metoder, utan det måste ske på helt annat sätt, genom dialog och genom en politisk lösning. Precis som utrikesministern sade måste detta ske i demokratiska former. I Turkiet vill man alltså inte ha några delegationer under valet. Jag menar att det är ett problem att man inte vill ha några observatörer i Turkiet under valet, när man inom det internationella samfundet anser att det finns ett behov av sådana observatörer. Nu kommer ändå delegationer att åka till Turkiet. Man har emellertid i Turkiet sagt att man kommer att trakassera delegationerna, så vi får väl se vad man kommer att ställa till med.
Fru talman! Som jag har förstått det har turkiska företrädare förklarat att man inte önskar internationella valövervakare, men samtidigt har naturligtvis såväl enskilda riksdagsmän som enskilda organisationer en möjlighet att besöka landet också under lokalvalen och bilda sig en uppfattning om vad som händer. Vi får väl här gemensamt uttrycka den förhoppningen att de som reser dit inte kommer att få problem. Det vore ytterst upprörande om så skulle ske.

Fru talman! Peeter Luksep har frågat mig vilka initiativ Sverige tar, t.ex. inom ramen för ESK, för att garantera att valen i Ukraina går demokratiskt till. Den 27 mars genomförs de första fria parlamentsvalen i Ukraina -- Europas tredje största land, med över 50 miljoner invånare. Valet sker genom majoritetsval i 450 valdistrikt, och ett stort antal partier förväntas delta. Valen äger rum under en svår övergångsfas för den ukrainska nationen. Landets ekonomi är i ett kaotiskt tillstånd, och liksom andra postkommunistiska samhällen utsätts Ukraina i dag för efterverkningarna av det totalitära systemets rättslöshet genom kraftigt ökad kriminalitet. Det är min mening att Ukraina bara genom systematiska marknadsreformer har möjlighet att gradvis komma till rätta med dagens problem och ytterligare befästa sin nationella självständighet. Den 27 mars har det ukrainska folket en historisk möjlighet att göra ett val för en demokratisk utveckling. Fru talman! Det ligger i Sveriges intresse att understödja demokratiseringsprocessen i Ukraina. Ett bidrag är att vi manifesterar vårt intresse för parlamentsvalet. De ukrainska myndigheterna inbjöd på ett tidigt stadium bl.a. ESK och Europarådet att sända observatörer till valen. Därför har regeringen fattat beslut om att anslå särskilda medel till en svensk valobservatörsinsats i Ukraina, och det är glädjande att fem riksdagsmän på detta sätt kommer att medverka inom ramen för en större internationell insats. När det gäller ESK:s roll bekräftar ESK:s Parisstadga från 1990 att var och en har rätt att delta i fria och rättvisa val. Till hjälp för att främja en demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i deltagarstaterna har ESK sitt i Warszawa belägna har också beslutat att kontorets roll skall utökas i fråga om valobservation, och under valen i Ukraina kommer ODIHR att finnas på plats med tillfälliga stödkontor för valobservatörerna i såväl Kiev som centralorten på Krim, Simferopol. Vår ambassad i Kiev håller löpande kontakt med ODIHR och medverkar också aktivt i ESK-ländernas lokala koordinering av insatsen. Ett stort antal internationella observatörer kommer att finnas på plats under valet.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret om det ukrainska valet. Jag hade tillfälle att besöka Ukraina under en vecka förra året. Det är litet oroväckande att konstatera att av de politiker jag då träffade har två krimtatariska politiker sedermera mördats, och en ledande oppositionspolitiker i Kiev är försvunnen. Han är av allt att döma kidnappad, kanske mördad. Ukraina är Europas näst största land och är en av nycklarna till vad som skall hända i det forna Sovjetunionen. Det ukrainska valet har därför en stor betydelse för hela Europas säkerhet. Ibland framhåller ukrainare att Ukraina i jämförelse med Ryssland alltid får mycket mindre uppmärksamhet. I någon mån känns det också så inför det ukrainska valet. Om man jämför med den internationella obeservatörsinsats som gjordes i Ryssland är det intresse som det ukrainska valet väcker i väst mycket blygsamt. Det är mycket glädjande att av utrikesministern höra att Sverige kommer att sända en valobervatörsdelegation och att regeringen har anslagit medel till detta. Jag vill uttrycka en förhoppning om att denna valobservatörsdelegation kanske också kan besöka Ukraina vid de senare valomgångar som av allt att döma kommer att bli nödvändiga med det valsystem som Ukraina har. Jag skulle också vilja tillägga en önskan. Den i frågan omnämnde oppositionsmannen, Mykhajlo Bojtjysin, var kanslichef vid den ukrainska folkfronten Ruhh och sedermera valledare. Han är försvunnen sedan januari. Kan den svenska regeringen genom sin ambassad i Kiev eller på annat sätt försöka hjälpa till att bringa klarhet i hans öde?
Fru talman! Det tycker jag är en högst rimlig önskan som jag gärna tar till mig. Det tycker jag att vi skall försöka göra. Sedan vill jag till Peeter Luksep säga att jag delar hans bedömning att vi behöver ägna mer tid och uppmärksamhet åt Ukraina. Vi bör även försöka att i högre utsträckning utveckla politiska kontakter med politiska företrädare i Ukraina och på det sättet stödja den demokratiska utvecklingen i Ukraina. Jag vill dock säga att vi från svensk sida med betydande intresse erkände Ukraina, noterade den ukrainska självständigheten och upprättade ambassad i Kiev. Jag var själv en av de första utrikesministrarna från omvärlden som besökte Tyvärr har Ukraina i viss mån självt bidragit till situationen genom sin bristande reformvilja och sina svårigheter att fatta beslut. Det gäller även sådana beslut som man tycker borde i allra högsta grad ligga i den ukrainska nationens intresse -- som t.ex. att få till stånd institutet om kärnsäkerhetsfrågor, där Sverige är en av dem som har utfäst bidrag. Vi har gått och väntat länge på ett beslut i parlamentet. Ukraina har tyvärr på detta sätt bidragit till att litet av det stora intresse som trots allt fanns i början av självständigheten har mattats, eftersom så litet har skett från ukrainsk sida. Valen kan nu bli en ny start, och jag hoppas verkligen att de blir det. Det finns all anledning för omvärlden att ägna dessa val uppmärksamhet och att därefter försöka öka sitt intresse gentemot Ukraina. Det är en vilja som vi har från svensk sida.
Fru talman! De oroväckande händelser som har inträffat före valet är givetvis, som utrikesministern också säger, en del av den allmänna instabilitet och politiskt svåra situation som råder i Ukraina. Det är kanske också tecken på att det finns inre och möjligen också yttre destabiliseringsförsök med i bilden inför det ukrainska valet. Det är allmänt känt att det i Ryssland -- kanske inte i regeringen, men inom det ryska samhället -- finns krafter som inte riktigt vill förstå den ukrainska självständigheten. Dessa krafter har också motsvarigheter inom Ukraina som är missnöjda med den ukrainska självständigheten och kanske i ännu högre grad med demokratiseringen. Jag tror därför att insatser när det gäller valövervakning och internationella krav på demokratisk korrekthet i Ukraina tjänar ett syfte just för att motverka denna typ av destabilisering, som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser. Jag ber att få tacka utrikesministern för det kompletterande svaret. Jag delar helt bedömningen om oron för Ukraina.

Fru talman! Peeter Luksep har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att i ESK, FN och andra internationella sammanhang markera avståndstagande från att rysk trupp används för fredsbevarande insatser i det forna Sovjetunionen, undantaget där sådana önskemål framförts av samtliga inblandade parter i en pågående konflikt. I den nya världsordning vi ser växa fram efter det kalla krigets slut har kraven ökat på det internationella samfundet. Inte minst har trycket på FN när det gäller fredsbevarande insatser ökat dramatiskt. Under de senaste två åren har insatserna inte mindre än sjudubblats. Inom FN och ESK pågår en intensiv debatt om hur de ökade kraven skall mötas så effektivt som möjligt, men med bevarad kontroll över operationerna. Det är ett tragiskt faktum att många av de latenta konflikterna i f.d. Sovjetunionen som en följd av imperiets sönderfall utlösts och övergått i en våldsam och öppen fas. Konflikterna fanns inbyggda i det gamla systemet, men kontrollerades samtidigt av den totalitära sovjetmakten. Omvärlden har kommit att stå inför ett dilemma. Det är uppenbart att det finns starka krafter i Ryssland som anser det nödvändigt att försvara vad man kallar sina nationella intressen i närområdet. Samtidigt har andra stater hittills inte haft beredskap att praktiskt medverka i biläggandet av oroligheterna. Konflikterna är våldsamma, och det mänskliga lidandet är omfattande, samtidigt som omgivande länder hotas av att konflikterna sprids in på deras territorier. I detta senare avseende kan hävdas att ryska intressen berörs mer direkt än flertalet andra länders intressen. Samtidigt påpekas från ryskt håll, att för den händelse väst inte är berett skjuta till resurser måste Ryssland engagera sig för egen del. Å andra sidan gäller givetvis inga särskilda regler för ryskt uppträdande i konfliktregionerna. Det internationella samfundet måste ställa samma krav på Ryssland som på andra aktörer. Fru talman! Jag är enig med frågeställaren att utgångspunkten för varje diskussion om fredsbevarande insatser, inklusive ryska sådana, måste vara alla berörda parters godkännande. Från svensk sida har vi vidare förutsatt att om det internationella samfundet skall ge sitt stöd till sådana insatser måste den insyn och kontroll som FN eller ESK utövar över en eventuell operation vara reell och inte symbolisk. Ett tredje krav är att närvaron måste vara kopplad till en politisk process under ESK:s eller FN:s överinseende. Samtidigt är FN-systemet överlastat. Resurser saknas för att åstadkomma en önskvärd, allsidig sammansättning av hjälpinsatserna. Dilemmat uppstår hur intresset för att något görs i syfte att stoppa de interna stridigheterna skall kunna balanseras mot kravet på internationell insyn i verksamheten och kontroll över att de ryska insatserna sker i enlighet med ESK:s och FN:s överenskommelser. Vi har därför bedömt det som angeläget att etablera ett konstruktivt samarbete med Ryssland på detta område eftersom ryska militära insatser i Kaukasus och Tadzjikistan redan är ett faktum. Frågan om ryska fredsbevarande insatser var på dagordningen vid ESK:s ministermöte i Rom men kunde inte lösas där utan hänsköts till ESK:s ständiga kommitté i Wien för fortsatt diskussion. Vi utgår från att ett sådant samarbete också ligger i ryskt intresse. För de parter som är engagerade i de aktuella konflikterna är i alla händelser ett engagemang från det internationella samfundets sida mycket betydelsefullt. I flera fall vill dessa stater själva ha ett balanserande internationellt element. Slutligen vad beträffar Peeter Lukseps fråga om rätten att tillvarata etniska minoriteters rättigheter betraktar jag det som en självklarhet att folkrättens normer skall respekteras av alla parter. Dit hör principen om icke-inblandning i andra staters angelägenheter men dit hör också principen att individuella mänskliga rättigheter är en fråga för hela det internationella samfundet. Ansvaret för att dessa rättigheter inte kränks ligger i första hand hos regeringen i det land som hyser en minoritet.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern även för detta svar. Inspirationen till frågan fick jag för några veckor sedan i samband med valobservation i Moldavien. Oron för de ryska utspelen för att försvara ryska minoriteter i andra länder och för att genomföra fredsbevarande insatser var mycket stor. Oron var i synnerhet stor över kombinationen av dessa två förslag från rysk sida. De konflikter som skall lösas har ofta sina rötter i tsarrysk och sedermera i sovjetisk kolonialpolitik i omkringliggande länder. De uppfattas inte alltid som egna konflikter utan som konflikter där Ryssland historiskt sett har varit en mycket aktiv part och kanske orsakat konflikter. Den första försöksballongen kom med Jeltsin. Han ville ha carte blanche av FN. Detta reagerade Ukrainas president, Kravtjuk, mycket kraftigt emot. Även i Polen och i en del andra länder var man då mycket bekymrade. På ESK-mötet i Rom diskuterades det ryska önskemålet, vilket utrikesministern sade. Det hade några dagar innan föregåtts av ryska utspel om att man tog sig rätten att försvara ryska rättigheter i det forna sovjetiska området eller det nära utlandet. Detta möttes av kraftiga reaktioner från i princip samtliga berörda länder. Den i övrigt ganska ryskvänliga kazakiske presidenten Nazarbajev jämförde det med Hitler och sudettyskarna. Förutom de baltiska länderna reagerade Uzbekistan, Moldavien, Ukraina. Den fråga som uppstår med anledning av Rommötet är varför de på Helsingforsdokumentet grundade principerna om fredsbevarande insatser inte räckte till för de ryska önskemålen. Har vi sagt nej till förändringar av de möjligheter som Helsingforsdokumentet ger till fredsbevarande insatser? Har vi sagt nej så att det skall gälla andra regler för Ryssland? Pågår det en diskussion om att andra regler skall gälla för Ryssland jämfört med andra länder?
Fru talman! Den grundläggande svenska uppfattningen är självfallet att det inte skall gälla andra regler för Ryssland än för andra länder. Detta är naturligtvis en oerhört viktig princip att hålla fast vid, inte minst i dessa tider då vissa röster i Ryssland för fram förslag som är helt i strid med folkrätten och internationella normer. Det är oerhört väsentligt att det internationella samfundet bestämt men konstruktivt för en dialog med Ryssland om olika internationella frågor. Vi har dock att hantera en komplicerad verklighet. Frågeställaren mötte en del av den i Moldavien, där det väl är ganska klart att det internationellla samfundet har all rätt att i enlighet med Moldaviens egen önskan säga att den fjortonde armén bör avlägsnas. Vi kan också se till situationen i Tadzjikistan. Staten, som är en del av det forna Sovjetunionen, ligger geografiskt långt från Sverige. Den sittande regimen vill ha och är beroende av rysk truppnärvaro. Ryssarna har för sin del velat ha och efterfrågat internationell närvaro för att inte behöva vara ensamma med problemen i I Kaukasus möter vi en annan verklighet. Där förekommer mycket naturliga och riktiga krav på nationellt självbestämmande och svåra inbördes konflikter och stridigheter. Där har till slut någon form av insats av rysk trupp tett sig oundviklig.
Fru talman! Jag noterade efter Rom-mötet att Kozyrev kommenterade utvecklingen på mötet så att frågan -- om rysk trupp för fredsbevarande insatser i det forna Sovjetunionen -- uppmärksammas och rör sig framåt. Han var med andra ord inte nöjd med utfallet, men han tyckte att det fanns en öppning. Jag har litet svårt att tolka om det är en öppning bort från de regler som gäller för andra länder eller om det är en allmän anda att man kan diskutera de frågorna. Man kommer inte ifrån att i t.ex. Georgien och Karpatien uppfattas den ryska truppen som i hög grad part i målet, även om den nuvarande georgiska regeringen har välkomnat truppen. De konflikter som har drabbat Georgien har ofta sina rötter i en tsarrysk och sedermera sovjetisk kolonialhistoria. Jag hoppas att det ändock ligger en mycket stor försiktighet i den svenska politiken på det här området.
Fru talman! Jag tror att vi också måste utgå från den praktiska verkligheten. Det är då frågan om rysk fredsbevarande trupp har uppstått. I den praktiska verkligheten är det västliga samfundet inte berett att ta på sig den ytterligare börda det innebär att sända fredsbevarande trupp till Tadzjikistan. Mycket aktuell även på svensk agenda på grund av Sveriges ordförandeskap i Minsk-gruppen är diskussionen om någon form av ''separation force'' runt Nagorno-Karabach. Det finns en miljon flyktingar i Azerbajdzjan. Det är mycket aktuellt, och såvitt jag förstår finns det ingen uppenbar internationell beredskap för att ta på sig en roll här. Frågan blir om det är möjligt för ESK och det internationella samfundet att gifta ihop en observatörsinsats från ESK med någon form av rysk fredsbevarande trupp. Detta är en mycket aktuell och praktisk frågeställning.
Fru talman! Det är möjligt att slutsatsen är att den grundläggande försiktigheten som finns från svensk sida mot att acceptera rysk fredsbevarande trupp inom det forna Sovjetunionen rimligen bör gå hand i hand med en beredskap från svensk sida, och kanske även från det större internationella samfundets sida, att ta ett större ansvar för de konflikter som uppstår. Konflikterna är en följd av Sovjetunionens sammanbrott eller rättare sagt av den forna kolonialpolitiken inom det forna Sovjetunionens område. På samma sätt är det orimligt att anta att serbisk fredsbevarande trupp kan lösa konflikter inom hela det forna Jugoslavien.
Fru talman! Jag tyckte att det var viktigt att fortsätta denna dialog med Peeter Luksep. Den här frågan är nämligen oerhört komplicerad. Det finns i grunden inte något svenskt avståndstagande från diskussionen som sådan. Vi tycker att den är viktig att föra. Vi ser i ett antal situationer att frågeställningen tenderar att handla om ryska trupper utan internationell kontroll eller ryska trupper med internationell kontroll. Denna frågeställning har vi inte velat vika från. Vi har arbetat med den, men den är mycket komplicerad, eftersom det är oerhört väsentligt att man samtidigt håller på internationella principer.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det senaste klargörandet. Jag tror att en dialog är väsentlig. Med den dialogen måste man hjälpa dagens i demokratisering stadda Ryssland att förstå vad landets historiska arv betyder för grannfolken. Förståelsen är inte alltid så stor, vilket gör det svårt även när de ryska avsikterna är hedervärda. Samtidigt måste man ju från det internationella samfundets sida ta hänsyn till att grannländerna ännu inte har tillräcklig erfarenhet av att lita på Ryssland för att kunna acceptera välvilliga relationer.
Fru talman! Arvet är tungt. Så är det. Samtidigt släpar naturligtvis arvet i vissa hänseenden efter. Det gör att Ryssland kan fråga det internationella samfundet om man är beredd att dela bördorna. Vi måste inse att det finns en annan sida av saken, sett med ryska ögon.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen i FN kommer att vidta aktiva åtgärder för att få övriga medlemsstater att också ta sitt ansvar och ställa fredsbevarande trupper till förfogande i Bosnien. Jag delar Berndt Ekholms uppfattning att FN:s medlemsländer nu måste ge ett bättre gensvar än tidigare på FN:s begäran om ytterligare FN-trupp till Bosnien och därmed säkra freden. FN har meddelat att ytterligare ca 10 000 i militär trupp krävs till Bosnien. Hittills har utfästelser om knappt Alltsedan FN:s säkerhetsråd under hösten 1991 beslutade att inrätta en fredsbevarande styrka i f.d. Jugoslavien har regeringen verkat för ett så omfattande och brett deltagande i Unprofor som möjligt. Detta gäller även i det nya läge som nu uppstått. Sverige har också agerat genom ett omfattande eget truppbidrag. I dag uppgår vårt truppbidrag till FN:s insatser i f.d. Jugoslavien till ca 1 300 personer, vilket innebär att vi är bland de fem största bidragsgivarna. I flera anföranden i FN:s generalförsamling och säkerhetsråd samt i ESK, såsom dess ordförande, har vi yrkat på ökat truppdeltagande från andra staters sida liksom för en effektivisering av Unprofors insatser. Bilateralt har jag i samtal med parterna, senast under mitt besök i f.d. Jugoslavien, pekat på nödvändigheten av ett stöd för FN:s insatser för att nå fram till en fredlig lösning. Parternas samtycke ger ökade möjligheter för mer traditionellt fredsbevarande FN-insatser och därmed möjligheter för ökat internationellt deltagande. Som ett led i mina bilaterala kontakter med parterna träffade jag i dag den kroatiske utrikesministern Mate Granic och betonade då vikten av uppslutning bakom säkerhetsrådets mandat för de fredsbevarande insatserna. Säkerhetsrådet inledde i går diskussionerna om ett nytt mandat för Unprofor efter den 31 mars, då det nuvarande löper ut. Först då säkerhetsrådets beslut föreligger vet vi mera exakt vilken omfattning och typ av FN-insatser som nu behövs i Bosnien. Mot bakgrund av det nya och positiva läget undersöker regeringen redan nu i nära samråd med övriga nordiska länder olika alternativ för att tillmötesgå ökade krav på FN-trupp i Bosnien. För vår del är det i första hand en flyttning av hela eller delar av skyttekompaniet i Makdeonien som utreds. Detta har möjliggjorts efter USA:s erbjudande om ytterligare 200 personer till Unprofor i Makedonien. En rad praktiska frågor måste lösas innan vi kan avgöra om en sådan överflyttning kan ske. Det är självklart att en överföring av svenskar måste vara frivillig för dem det berör. Det är också tänkbart att de allmänt förbättrade fredsutsikterna i f.d. Jugoslavien kan komma att ge möjligheter för en omfattande militär insats inom ramen för en allmän fredsplan. Jag vill också peka på vikten av att nu planera för insatser för återuppbyggnaden av f.d. Jugoslavien. I mitt samtal med den brittske FN-befälhavaren i Bosnien, general Rose, framhöll han att ett huvudmål för Unprofor nu var att civilisera samhället och därmed säkra övergången från krig till fred. I detta läge är det viktigt att bedöma vilken typ av insatser som krävs och var dessa skall sättas in. Sverige har hög beredskap att delta i dessa återuppbyggnadsinsatser.
Fru talman! Jag vill först tacka utrikesministern för svaret. Det innehöll en hel del intressanta uppgifter. I den meningen var det ett positivt svar. Utvecklingen i Bosnien är djupt tragisk. Det tycker naturligtvis alla av oss. Något annat går inte att säga. Otaliga människor har fått sätta livet till, ofta på ett mycket grymt sätt. Obeskrivliga scener av olika slag skulle kunna återges, t.ex. våldtäkter av kvinnor och våldförande av barn. Samtidigt kan jag konstatera att viljan till fred har varit mycket svag. Våldet har varit problemens lösning, men efter NATO:s hot om flygattacker mot Sarajevo för att få stopp på granatattackerna skedde en vändning. Det har gett effekt, inte bara i Sarajevo. Det är naturligtvis att beklaga att åtgärden att hota med våld var nödvändig. Men vi kan konstatera faktum; det har svängt efter denna åtgärd. Vi kan se litet mer ljus. I detta läge går FN:s sändebud ut och begär ytterligare truppinsatser. Som framgår av svaret händer det inte så mycket, även om det har hänt en del. Det är beklagligt. Min uppfattning är att Sverige i FN har varit väldigt passivt när det gäller att få olika länder att verkligen ställa upp. Sverige har självt gjort en insats. Det är otvivelaktigt sant, men det handlar just om att få andra länder att engagera sig. Det talas i svaret om nordiska initiativ. Jag vet inte om jag skall tolka det som att det gäller initiativ till svenska insatser. Jag vill fråga: Menar utrikesministern med den delen av svaret att Sverige nu är berett att i FN ta ett särskilt nordiskt initiativ för att trycka på de andra länderna att verkligen ställa upp? Nu finns det ju en chans att göra en insats utan att man behöver använda våld.
Fru talman! Jag tycker trots allt att det denna gång har lossnat något. Vi kan ändå notera de utfästelser som jag talade om. En del av trupperna har dessutom anlänt på platsen, vilket är mycket betydelsefullt. Det handlar om en utveckling i Bosnien som kan ändras från en dag till en annan. Det är oerhört väsentligt att t.ex. Storbritannien genom uppbyggnaden av sina egna nationella styrkor har haft en möjlighet att omedelbart nästintill landsätta 900 man i Split och att de sedan kan komma till omedelbar användning. Det finns andra länder som också har den möjligheten. I bilaterala samtal har jag själv tagit upp frågan om truppbidrag med många länder. De nordiska länderna var några av de få länder som verkligen ställde upp när det gällde att försöka implementera säkerhetsrådets resolution om fredade områden. Det var de nordiska länderna och Frankrike som ställde upp när denna vädjan kom och detta beslut fattades i säkerhetsrådet. Vi för fram dessa synpunkter i alla sammanhang. När det gäller FN framförde jag i mitt tal i generalförsamlingen i höstas krav på att truppbidragarna skulle kallas till särskilda möten. Nu har så också börjat ske. Särskilda truppbidragarmöten äger alltså rum i New York. Där diskuterar både länder som bidrar med trupper och länder som har möjlighet att bidra med trupper kollektivt. Jag tror att det är mycket bra att detta har skett. Därmed ökar också informationen till truppbidragarna och samordningen mellan dem.
Fru talman! De åtgärder som utrikesministern här redogör för är i och för sig positiva. Men vad jag har varit kritisk mot är att det inte har märkts att Sverige har känt att denna fråga verkligen är en svensk fråga, som vi hela tiden måste hålla aktuell och driva på. När jag var i FN i november -- det var i och för sig före den nuvarande utvecklingen som har öppnat nya möjligheter -- märkte i alla fall jag inte något av att Sverige tog särskilda initiativ. Hela diskussionen har förts inom ramen för de gängse samtal som förs t.ex. i säkerhetsrådet regi. Min fråga blir: Är inte läget så allvarligt när inte andra länder ställer upp att Sverige bör ta ett eget initiativ och i samtal inom FN-maskineriet driva kravet att de andra länderna måste ställa upp och ta sitt ansvar, de länder som har betydligt större resurser än Sverige har? Finns det inte anledning att ta särskilda initiativ i FN på nordisk bas?
Fru talman! De särskilda initiativ som vi har tagit både enskilt och i nordiskt samråd är de initiativ som har lett fram till att det nu kallas till särskilda truppbidragarmöten. Den natt när tidsfristen för NATO:s ultimatum gick ut kallades truppbidragarna till möte före säkerhetsrådet för att få information. Detta är alltså ett svenskt initiativ som har tagits i nordiskt samråd. Truppbidragarmötena innebär ett mycket bestämt framsteg, som jag ser det, också för information och samråd. Naturligtvis för vi också fram våra synpunkter i direkta samtal med länderna. Jag för gärna fram här i riksdagens kammare att det självklart hade varit en enorm styrka för Unprofor om amerikanerna hade varit beredda att förse även Unprofor i Bosnien med marktrupper. Vi vet dock att det finns ett oerhört motstånd i den amerikanska kongressen mot detta. Men jag såsom Sveriges utrikesminister framför gärna detta krav.
Fru talman! Här får vi inte ut mer information än på truppbidragarmötet. Det är i och för sig positivt. Jag vill avsluta med att ställa en fråga beträffande de svenska insatserna. Av svaret framgår att vi gör en hel del. Det vet alla som har följt debatten. Nu pågår en diskussion om att flytta trupper från Makedonien. Är Sverige berett att därutöver göra ytterligare insatser i form av fredsbevarande trupp, eller är det där gränsen går för vad Sverige orkar med?
Fru talman! En eventuell förflyttning av hela eller delar av den svenska insatsen tillsammans med övriga nordiska länder kommer att både kräva och innebära ytterligare insatser. Vi förutser i en sådan situation -- eftersom vi inte tror att alla frivilligt kommer att välja tjänst i Bosnien -- att det kommer att krävas kompletteringsrekrytering. Det innebär ett ökat svenskt bidrag till Unprofor.
Fru talman! Det låter väldigt positivt i så fall. Jag har nämligen läst i tidningarna att försvarsministern har sagt att det inte kan bli tal om några ytterligare insatser utöver att flytta de makedoniska trupperna. Jag tackar för denna upplysning. Det finns tydligen ett utrymme i regeringsdiskussionerna för att anstränga sig ytterligare. Jag inser dock att detta innebär väldiga påfrestningar på oss, men jag tycker att vi måste göra vår insats, när det nu finns en chans till fred i Makedonien. Det är en utmaning mot Sverige, och därför skall vi begagna alla möjligheter.
Fru talman! Verkligheten är sådan att en eventuell förflyttning -- jag vill understryka ordet ''eventuell'', eftersom förflyttningen fortfarande befinner sig på diskussionsstadiet och vi dessutom måste veta vad FN önskar -- kommer att kräva ökade insatser och sammantaget en ökad insats i Unprofor. Men vi skall komma ihåg att detta också förutsätter att det finns villiga svenskar som är beredda att ta på sig detta mycket tuffa och även riskfyllda uppdrag.

Fru talman!

De tre gripna har, enligt vad jag erfarit, frisläppts. Huruvida de kommer att ställas inför rätta synes i dag oklart. Mot bakgrund av det ålderdomliga lagrum från kolonial tid som de anklagas för att ha brutit mot skulle en rättegång enligt mitt förmenande te sig märklig. Lagrummet förbjuder, som jag har förstått saken, offentlig kritik mot regeringen. Läget på det arbetsrättsliga området i Indonesien har på senare tid uppmärksammats alltmer i den internationella bevakningen av Indonesien. Endast ett fackförbund är godkänt i Indonesien, nämligen SPSI, eller All Indonesia Workers Federation, som står regeringen nära. Det oberoende SBSI har hittills förvägrats registrering som fackförbund. Fru talman! Såsom har framgått upprepade gånger i mina svar här i kammaren, på frågor om just mänskliga rättigheter i Indonesien, anser jag att våra möjligheter ökar att påverka dessa frågor, allteftersom vår dialog med Indonesien fördjupas och breddas. Detta gäller även förhållanden inom arbetsrättens område. Förutom vid bilaterala samtal med indonesiska företrädare, där frågor om mänskliga rättigheter är ett återkommande inslag, agerar vi tillsammans med andra länder i multilaterala forum. Vid det nyligen avslutade MR kommissionsmötet tog Sverige upp bl.a. den fortsatta förekomsten just av godtyckliga frihetsberövanden i Indonesien. Självfallet skall vi även fortsättningsvis utnyttja dessa kanaler för att söka påverka utvecklingen i positiv riktning för de mänskliga inklusive de fackliga fri och rättigheterna i Indonesien. Jag vill i detta sammanhang erinra om vårt MR och demokratibistånd såsom medel att främja dessa frioch rättigheter. Ett sådant exempel är vårt pågående samarbete med det indonesiska rättshjälpsinstitutet YLBHI, som i sin verksamhet bl.a. ägnar sig åt arbetsrättsliga frågor. För övrigt erbjuder också vårt stöd via svenska enskilda organisationer möjligheter till påverkan på området. Jag vill här särskilt nämna LO/TCO:s biståndsnämnd, som genom Byggnadsinternationalen ger ett välkommet utbildningsstöd till det från den indonesiska staten oberoende indonesiska byggnads och träindustriförbundet. Det är min förhoppning att dessa typer av insatser skall komma att spela en växande roll inom ramen för vårt biståndssamarbete. Fru talman! Låt mig även begagna detta tillfälle till att notera några visserligen små men uppmuntransvärda steg i positiv riktning som den indonesiska regeringen vidtagit på senare tid. Det gäller t.ex. vissa lättnader i bestämmelserna för att sluta kollektivavtal liksom en höjning av de lagstadgade minimilönerna. Man skall inte underskatta den ekonomiska tillväxtens betydelse för att förbättra rättsläget på den indonesiska arbetsmarknaden. Tvärtom ger ju bl.a. den ekonomiska dynamiken hopp om en fortsatt demokratiutveckling samt bättre förhållanden för den indonesiska arbetskraften och dess fackliga frioch rättigheter.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är åtskillig tid sedan jag ställde frågan, men nu kommer ett utförligt svar. Av särskild betydelse är att SBSI:s ledare har arresterats. Han har nu enligt uppgift frigetts, men en rättegång synes vara förestående. Här fordras ett kraftfullt agerande från det internationella samfundets och från regeringarnas sida för att få ett stopp på dessa arresteringar. Det sker ständiga arresteringar av fackliga aktivister runt om i Indonesien. Det har förekommit mycket allvarliga fall, där t.o.m. en facklig aktivist blev torterad till döds. Det skedde i maj 1993. Man måste med kraft fördöma dessa allvarliga övergrepp. Vidare måste det klart uttalas att det inte är tolerabelt att en fri fackföreningsrörelse inte tillåts. Därför måste det svenska kravet bli att detta oberoende fackförbund genast får möjlighet att fritt verka i Indonesien. I övrigt vill jag fästa statsrådets uppmärksamhet på det faktum att USA i februari gav Indonesien en sexmånadersfrist när det gäller att iaktta fackliga fri ochrättigheter och arbetsrättsliga regler. Detta amerikanska agerande borde Sverige stödja.
Fru talman! Jag är naturligtvis helt överens med Hans Göran Franck när han med kraft understryker att en fri fackföreningsrörelse måste tillåtas. Jag är helt säker på att Hans Göran Franck känner till att det för närvarande pågår samarbete exempelvis mellan Svenska advokatsamfundet och det indonesiska rättshjälpsinstitutet Indonesian YLBHI. Vi är naturligtvis engagerade i att försöka bygga ut detta MR-samarbete. Om det till äventyrs inte är bekant kan jag också upplysa om att det planeras en ny insats. SIDA överväger stöd till ett indonesiskt centrum för just MR-studier som inrättades 1992 i Jakarta och vars verksamhet avser forskning och information rörande MR-frågor med huvudsaklig fokusering på förhållandena i Indonesien. Grundare är advokat Jag vill alltså göra gällande att Sverige verkar och kommer att verka just för att främja mänskliga frioch rättigheter i olika sektorer inom ramen för svenskt bistånd. Biståndet till Indonesien är inte så stort. Det är alldeles uppenbart att det behövs.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om vilken roll juristorganisationer spelar i Indonesien. Jag sammanträffade själv med företrädare för dessa under besök i Indonesien förra året. Jag vet också att de arbetar under mycket svåra förhållanden. De behöver allt tänkbart materiel och moraliskt och politiskt stöd. Det avgörande är att deras arbete är så begränsat på grund av en hel del lagar och förordningar som gör det så svårt för dem att uppnå resultat. Därför är det politiska agerandet särskilt viktigt. Det är mycket bra om Sverige utökar sitt stöd till rättshjälp i Indonesien. I stora delar av Indonesien kan man inte täcka behovet av rättshjälp -- inte minst i fackliga tvister.
Fru talman! De politiska signalerna från svenskt håll är mycket entydiga. Vi vill med det bistånd vi ger verkligen understödja arbetet för mänskliga frioch rättigheter. Av de 6,7 miljoner svenska kronor som utgjorde biståndet budgetåret 1992/93 är nära nog hela summan inriktad just på verksamhet för att stödja respekten för fri och rättigheter. Det existerar helt riktigt mycket begränsade kunskaper om dessa, och förståelsen för dem är liten. Fru talman! Det är vår avsikt att, i den mån vi hittar öppna kanaler, utöka och stärka just den typen av bistånd.
Fru talman! Jag nämnde i tidigare inlägg USA:s agerande. Jag hade under mitt besök i Indonesien också tillfälle att hålla flerfaldiga överläggningar med företrädare för USA. Jag undrar därför om regeringen stöder det amerikanska agerandet. USA avser att dra in handelsförmåner om det inte sker förbättringar när det gäller fackliga fri och rättigheter och den arbetsrättsliga lagstiftningen.
Fru talman! Min uppfattning är att det är klokt att hålla öppet fönster mot den indonesiska regeringen. Jag tror att jag har meddelat min uppfattning tidigare i resonemang med Hans Göran Franck. Vi skall komma ihåg -- vi som för resonemanget känner till det väl -- att det rör sig om en stormakt. Det är inte så enkelt för ett litet land som Sverige att tala med väldig makt och myndighet visavi Indonesien. Jag tror däremot att vi kan påverka i den verksamhet vi nu är involverade i. Jag tycker att det är det vi skall fortsätta med.
Fru talman! Jag har själv tillsammans med svenska riksdagsledamöter från andra partier än mitt eget varit inblandad i diskussioner och dialog inte bara med den indonesiska regeringen utan också med en rad andra myndigheter. Självfallet skall dialogen fortsätta, men det viktiga i sammanhanget är att man inte når resultat utan att den indonesiska regeringen sätts under starkare press. Det är det som den amerikanska regeringen har insett. Det är därför de pressar på. Det vore märkligt om den svenska regeringen inte politiskt vill stödja det amerikanska agerandet. Jag tycker att det finns all anledning till det. Jag vill för egen del säga att det är värt allt tänkbart stöd.
Fru talman! Det är alldeles klart att intentionerna bakom det amerikanska agerandet överensstämmer med våra intentioner, nämligen att vi vill ha en annan situation och en annan respekt för mänskliga fri och rättigheter. Jag tror att Hans Göran Franck och jag är överens om att det också gäller att se till att man håller sig med en någorlunda konsistent Asienpolitik. Mänskliga fri och rättigheter kränks ju icke enbart i Indonesien utan dess värre också runt om i Asien. Policyn från vårt håll -- det är förstås i synnerhet min personliga uppfattning jag gör mig till tals för -- är att det är klokare för ett land som Sverige att hålla fönstret öppet och försöka påverka än att attackera på ett sätt så att man måste vända landet eller länderna ryggen.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat om jag är beredd att ta initiativ till en lagändring som underlättar samkörning mellan närradiostationer i de nordiska ländernas gränsområden. Bakgrunden till frågan är de planer som finns på samarbete mellan närradion i Gäddede och närradion i Lierne på den norska sidan av gränsen. Jag har tagit del av en skriftväxling i ämnet mellan Närradionämnden. Enligt närradioförbundet är avsikten att sändningarna från en sändare på den norska sidan skall vidaresändas från en slavsändare i Sverige. I sitt svar till förbundet skriver ställföreträdande direktören för Närradionämnden att närradioformen är utesluten om ett radiosamarbete över gränsen skall ske i form av programsamverkan. Orsaken är närradiolagens bestämmelse om att en sammanslutnings programutbud inte annat än i begränsad omfattning får innehålla material som inte har framtällts enbart för den egna verksamheten. Denna bestämmelse brukar kallas ''riksförbudet'' och spelar en viktig roll för att motverka en kommersialisering av närradion. Om programmen från en norsk radiostation skall återutsändas från en sändare i Sverige är bedömningen att det krävs lagstiftning eller beslut av regeringen. Radiolagsutredningen, som har till uppgift att genomföra en teknisk översyn av rundradiolagstiftningen, väntas lämna sitt slutbetänkande i vår. När betänkandet föreligger räknar jag med att vi kommer att kunna bedöma behovet av ytterligare ändringar i radiolagstiftningen. Jag utesluter inte att det problem som Stina Eliasson har tagit upp kan behandlas i det sammanhanget.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som är mycket positivt. Den skriftväxling som nämns har också jag tagit del av, och jag har talat med människor i Gäddede som är särskilt involverade. Det finns en grupp människor som knogar på med närradio på ett mycket beundransvärt sätt. De ser närradion som ett led i den byutveckling som folk i Gäddede i Jämtlands län arbetar med. Som jag har nämnt i min fråga är det bara 4 kilometer till norska gränsen. Människorna på båda sidor gränsen har mycket gemensamt. Jag kan t.ex. nämna läkare, veterinär och räddningstjänst. Man arbetspendlar över gränsen i båda riktningarna. Språket förenar, och det finns nu en stark önskan att få utveckla samarbetet i närradion för att helt enkelt åstadkomma en bygderadio som sträcker sig över landsgränserna. Enligt min mening är det självklart att man snarast bör försöka undanröja hindren. Det handlar alltså om aktiva människor i två glesbygdskommuner. De anser, inte minst i sann nordisk anda, att det vore lämpligt att undersöka möjligheterna att ändra reglerna så att ett samarbete över gränserna kan fungera. Det känns litet bakvänt att paragrafer skall hindra en praktisk och förnuftig samkörning mellan närradiostationerna i Gäddede i Jämtland på den svenska sidan och i Lierne, som ligger 4 kilometer därifrån, på den norska sidan. Jag tycker att de avslutande meningarna i svaret är mycket positiva -- kulturministern sade att hon inte utesluter att de problem som jag tagit upp kan behandlas i sammanhanget. Jag hoppas att det ligger mycket i ''inte utesluter'', så att jag kan komma hem med ett positivt besked.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att säkra en generös och human flyktingpolitik och rättstillämpning. Hans Göran Franck nämner ett antal områden där han menar att politiken kan kritiseras. Bl.a. anförs att viseringsinstrumentet används för att begränsa asylrätten, att praxis skärpts i asylärenden, att barn behandlas inhumant och att Sverige internationellt inte rillräckligt aktivt agerar mot en restriktivare flyktingpolitik. Jag håller inte med Hans Göran Franck om att Sverige för närvarande bedriver en inhuman flyktingpolitik. Tvärtom förhåller det sig så att Sverige gör betydande insatser för människor som är i behov av skydd. Däremot känner jag, liksom många andra, en oro inför uppgifterna om en hårdnande rättstillämpning från myndigheternas sida vid bedömningen av asylansökningar. När det gäller påståendet att viseringsinstrumentet används så att asylrätten begränsas förmodar jag att Hans Göran Franck tänker på viseringsbeslutet från förra sommaren för bosnier. Jag anser det principiellt vara fel att använda viseringsinstrumentet för att försvåra för människor att ansöka om asyl, men likväl anser jag att nämnda viseringsbeslut var oundvikligt. Vi befann oss i ett exceptionellt läge. Situationen för de ca 40 000 asylsökande bosnierna på flyktingförläggningarna började förra våren att bli alltmer ohållbar. Det var av humanitära skäl nödvändigt att ge dessa människor besked i tillståndsfrågan. För oss var den självklara slutsatsen att ge dem permanenta uppehållstillstånd. Om vi som enda land hade beslutat om detta och samtidigt fortsatt hålla gränsen helt öppen hade vi med stor säkerhet på kort tid fått ta emot ytterligare kanske några hundra tusen flyktingar från ex Jugoslavien. En sådan påfrestning skulle Sverige inte på ett acceptabelt sätt ha klarat av. Man skall dessutom ha i åtanke att viseringsbeslutet inte innebar något tvärstopp för invandring från Bosnien. Sedan beslutet fattades i juni 1993 har ca 5 500 ex-jugoslaver, varav hälften från Bosnien, kommit till Sverige som asylsökande. Takten har ökat under de senaste veckorna, och det har i genomsnitt kommit ett par hundra per vecka. Därtill kommer kvotflyktingar och anhöriga. En annan fråga som Hans Göran Franck tar upp är att rättstillämpningen skulle ha blivit alltmer restriktiv. Jag tar dessa signaler på allvar. Därför har sedan tidigare utredare tillsatts för att undersöka hur det verkligen förhåller sig. Deras betänkande kommer att överlämnas nu i april. Och om det bekräftar att praxis har skärpts kommer jag att vidta åtgärder. I sammanhanget bör nämnas att det normalt inte är regeringen som fattar beslut i enskilda asylärenden, utan Invandrarverket och Utlänningsnämnden. Myndigheterna kan när de vill ha vägledning, överlämna ärenden till regeringen. Regeringen har dock, enligt utlänningslagen, själv inte möjlighet att ta initiativ till ett sådant överlämnande. Jag kommer att verka för att regeringen i framtiden ges ökade möjligheter att leda praxisbildningen i asylärenden. Jag vill dock poängtera att regeringen, i de ärenden som har överlämnats, haft en generös inställning. Som exempel kan nämnas beslutet att bosnier samt somalier från södra Somalia får stanna permanent, att en mer generös praxis har införts för ryska judar och för framför allt barn med starkt vårdbehov. När det gäller barn är det viktigt att alltid pröva om de har egna individuella asylskäl och inte enbart utgå från föräldrarnas situation. Det är också väsentligt att alla de humanitära skäl som finns i ett ärende beaktas. T.ex. kan hänsyn tas till lång väntetid. Det kan finnas anledning att nu överväga att väntetiderna får större genomslag. Jag kommer att föreslå regeringen att föreskriva att barnfamiljer som har varit i Sverige under en lång tid och rotat sig här skall få uppehållstillstånd. Avslutningsvis vill jag kommentera Hans Göran Francks påståenden att Sverige inte tillräckligt aktivt agerar mot en alltmer restriktiv flyktingpolitik i Europa. Av naturliga skäl är det svårare för Sverige att påverka i dessa frågor så länge vi står utanför den europeiska unionen. Sverige kommer förhoppningsvis att inom kort vara medlem, och då kommer vi att verka för att största möjliga öppenhet skall råda även vid EU:s yttre gränser. EU får inte bli en gemenskap som sluter sig mot omvärlden. Det är viktigt att värna asylrätten inom ramen för en gemensam europeisk flyktingpolitik på Genèvekonventionens grund, där konventionen tillämpas med en generös tolkning. Därutöver behövs gemensamma överenskommelser för att också ge skydd åt bl.a. krigsflyktingar. Som Hans Göran Franck väl vet har Sverige under de senaste åren arbetat intensivt i såväl Europarådet, ESK som UNHCR med frågor rörande vikten av att ta gemensamt ansvar för flyktingar mellan de europeiska länderna.
Fru talman! Jag tackar för det utförliga svaret. Jag uppskattar att statsrådet i svaret har framfört en hel del självkritiska anmärkningar och även synpunkter på vilka förändringar som skall kunna komma till stånd. Jag vill för egen del tala om vilka åtgärder som jag nu tycker är de viktigaste. Det gäller att upprätthålla en generös tillämpning av gällande asylregler. De får inte begränsas. ''The benefit of the doubt'' måste upprätthållas. Det är angeläget att regeringen verkligen iakttar att det under senare tid har syndats alltför mycket mot denna regel. Jag anser att de erfarenheter som vi nu har klarlägger att det är nödvändigt att regeringen tar ett betydligt större ansvar för praxisbildningen och att den genomförs snarast. Det rör sig om att ha en strikt tillämpning av konventionsgrundande rättsregler om att inte utvisa någon som riskerar att bli utsatt för tortyr eller annan brutal behandling, oavsett om det rör sig om Peru, Kurdistan, Kosovo eller något annat land. På denna punkt har det, enligt många rapporter, syndats i betänklig grad. När det gäller viseringsinstrumentet vill jag inte diskutera det förflutna. Men jag anser att en omprövning av användandet av viseringsinstrumentet, som otvivelaktigt får effekter på asylrätten, bör ske snarast möjligt.
Fru talman! Hans Göran Franck gick delvis igenom de besked som har lämnats i svaret. De innehåller en rad olika åtgärder för att uppnå det som vi är överens om, nämligen att asylrätten skall kunna värnas. En av delarna är frågan om hur praxis skall bildas. Nu finns den nya Utlänningsnämnden, varifrån vi inte riktigt har fått fulla erfarenheter av hur det har fungerat. Ett av syftena med Utlänningsnämnden var ju att få en enhetlig praxis. Det är mycket möjligt att sådan har uppnåtts, men enhetligheten som sådan kan i något eller några fall också ha inneburit att några har fått avslag som i liknande situationer tidigare hade fått bifall av regeringen. Det är självklart att det finns anledning att se efter hur praxisbildningen skall gå till, när Utlänningsnämnden nu har varit i kraft en tid. Jag redovisar också i svaret att vi redan har påbörjat ett sådant arbete. Jag delar inte Hans Göran Francks uppfattning att man i många fall har återsänt personer som riskerar tortyr. Jag är helt övertygad om att myndigheterna är mycket vaksamma på det området.
Fru talman! När det gäller praxisbildningen vore det av intresse att veta hur och när statsrådet tänker handlägga frågan. Jag nämnde ett antal länder där det föreligger påtagliga risker för tortyr och annan brutal behandling. Jag skall inte gå in på några individuella fall, även om jag skulle kunna göra det med hänsyn till många brev och annan information som jag har. På den här punkten är det mycket angeläget att iaktta betydligt större restriktivitet och att i tvivelsmål hellre fria än fälla. Vad sedan gäller hur man skall kunna agera på det internationella planet, syftar jag på att Sverige framför allt skall föregå med gott exempel. Det är den viktigaste insatsen vi kan göra. Jag tror också att det är särskilt viktigt att få alleuropeiska organ att ta itu med de här frågorna, t.ex. Europarådet och ESK.
Fru talman! Jag tror också att det goda exemplet har stor betydelse. Om man uppträder bra själv, kan man naturligtvis också försöka att få andra med sig. Jag är helt övertygad om att de mycket kraftfulla aktiviteter som Sverige har ägnat sig åt -- där jag själv har deltagit i stor utsträckning under de senaste åren -- har uppmärksammats bland de personer som sysslar med de här frågorna. Vi kan med ganska gott samvete hänvisa till alla de insatser som vi gör, dels för flyktingarna här i Sverige, t.ex. att bosnierna har fått stanna här permanent, dels genom att delta i internationella operationer, t.ex. i Jugoslavien. En del länder säger att de är närvarande militärt och satsar mycket på humanitär hjälp, och de tror att de därmed är befriade från att ta det gemensamma ansvaret för flyktingarna. Då kan vi från Sveriges sida säga att vi är aktiva på alla områden, inklusive att ta ansvar för flyktingarna.
Fru talman! De svenska insatserna skall alls inte underskattas, men nu gäller det hur man på ett bättre sätt skall kunna få till stånd större insatser i hela Europa och en bättre ansvarsfördelning. I måndags lade jag fram en rapport i Europarådet, bl.a. med ett förslag om en europeisk flyktingkommission, i nära samverkan med UNHCR och med en hög kommissionär för just Europa. Jag tror att Europarådet är det bästa organet, med hänsyn till den tradition som finns där, de konventioner som finns där, men också att det är det mest omfattande organet med erfarenhet. I det här läget gäller det naturligtvis också att beakta de problem som finns. Vi bör ordentligt utöka informationen, här och utomlands, om att Sverige inte tar emot ekonomiska invandrare annat än i undantagsfall. Jag tror att den informationen är för dålig och för svag.
Fru talman! Det är bra att vi på olika fronter, både som parlamentariker och som regeringsledamöter, drar åt samma håll i internationella sammanhang. Även regeringen har varit aktiv i Europarådet. Det ledde så småningom fram till ett moraliskt och politiskt åtagande från de västeuropeiska länderna att ha en beredskap att också ta emot flyktingar. Visserligen kan man säga att den resolution som antogs var något urvattnad, men den var en bra början. Vi har också, som Hans Göran Franck väl vet, lagt fram ett mer framåtsyftande förslag inom ramen för ESK. Där har nu frågan om en gemensam överenskommelse i Europa för ansvarstagande för flyktingar vid massflyktssituationer kommit upp på dagordningen, och det har i sin tur lett till att EU har börjat behandla de frågorna.
Fru talman! Jag tar fasta på statsrådets ord. Jag vet att hon är engagerad och intresserad av att medverka till bra internationella och europeiska uppgörelser. Jag vill i mitt avslutande inlägg säga att jag också tror att det är nödvändigt att förstärka vår egen apparat. Det har riktats mycket kritik mot Invandrarverket. Det är inte fråga om att göra någon stor och genomgripande utredning, men det behövs förstärkningar, också i ledningen. Jag tror att det både i ledningen och i arbetet ute på fältet är nödvändigt att dra in de humanitära organisationerna i långt större utsträckning. Till slut vill jag fråga statsrådet Friggebo: Är inte uppgifterna nu så stora och så omfattande att vi bör agera för att få en minister som uteslutande ägnar sig åt invandrarfrågor och flyktingpolitik?
Fru talman! Flyktingmottagandet och våra myndigheter har utsatts för mycket stora påfrestningar under de senaste åren. Det finns inga statliga myndigheter som har genomgått sådana förändringar under mycket kort tid. Jag tycker att man har klarat det bra. Dessutom pågår det ju en upprustning och en decentralisering inom Invandrarverket, som jag tror är bra. Det hindrar inte att saker och ting kan göras bättre. Hans Göran Franck önskade att de humanitära organisationerna skulle få mer inflytande. Det är precis det som nu sker, genom det beslut som fattades här i riksdagen i förra veckan. Ideella organisationer skall kunna driva förläggningsverksamhet på entreprenad. Ett annat exempel är Invandrarverkets mycket fina avtal med 88 olika organisationer runt om i landet, som skall hjälpa till med kontaktverksamhet och fungera som guider in i det svenska samhället, för de flyktingar som nu flyttar ut i kommunerna, bl.a. bosnier. Det visar på en väldigt stor öppenhet från Invandrarverkets sida.

Fru talman! Först får jag väl tacka för svaret, även om det gjorde mig mycket besviken. Skatteministern sade att det saknar betydelse om det är fråga om idrott eller om kultur, men jag vet ju att det har stor betydelse. Jag undrar om skatteministern verkligen känner till hur läget är i dag för åtminstone några av de stora kulturinstitutionerna. De har fått stora sponsoranslag, och nu visar det sig att anslagen inte är avdragsgilla för sponsringsföretagen. Man kan ju se vad det kommer att betyda för framtiden. Jag vet ju att det har varit få, om ens något avslag, när det gäller sponsring av idrott. För mig som tycker att kultur är åtminstone lika värdefullt som idrott är detta väldigt oroande. Det är några saker som jag skulle vilja fråga om. Den första frågan gäller det som nämns flera gånger i svaret, nämligen motprestation. Vem är det som fäller avgörandet när det gäller motprestation? Hur stor skall denna vara för att inte bidraget skall anses som en gåva? Jag tror att skatteministern säkert känner till att företag inte ger några gåvor, utan de ger bara till sådant där de kan räkna med att få någonting tillbaka. Den gamla tidens mecenater finns inte. Därför är det väldigt synd att det inte finns någonting om sponsring i skattelagstiftningen. Det vore kanske värt att infoga en liten rad om vad motprestationen skall bestå av och vem som fäller avgörandet. Är det bara en skönsmässig bedömning? Hur kommer det sig att de stora sponsringsaktiviteterna plötsligt inte är avdragsgilla? Jag är alltså oroad för många institutioners framtid, eftersom vi från regeringshåll räknar med att de skall få anslag från andra källor än från staten.

Fru talman! Det är inte utan skäl som jag är oroad, utan det finns ju skäl till min oro. Skatteministern sade att det inte finns någon anledning att vidta några åtgärder. Det fungerar tydligen inte med de avtal som är slutna och de pengar som man trodde skulle bli skattebefriade. Då frågar jag återigen: Vem är det som avgör vad som är en rimlig motprestation? Det måste ju göras i ett senare skede. När avtalet slöts ansåg man att det var fråga om en rimlig motprestation. Efteråt kommer skattemyndigheterna in och säger att det inte var någon skälig motprestation. Det är så dags då. Jag återkommer till frågan: Vem avgör vad som är en skälig motprestation? Är det skattemyndigheten eller företagen och kulturinstitutioner som avgör detta?

Fru talman! Då återkommer jag till min fråga. Det är alltså inte de två parterna som avgör vad som är en skälig motprestation, utan det är någon annan som står utanför och som kommer in flera år senare. Det är detta som har blivit problemet. Om man ser till projektet Den svenska historien, som har levt på sponsorpengar, och bedömer efteråt att motprestationen inte var tillräcklig, försvinner också dessa pengar. Men då är de 11 miljonerna redan slut. Vem skall då stå för de 2,3 miljonerna?

Fru talman! Jag talade tidigare om att man kanske kunde tänka sig någon liten mening om sponsring i skattelagstiftningen för att uppmärksamma den här frågan. Det rör sig ju om en verksamhet som är ny och starkt växande. Vill vi att företag skall göra transaktioner av det här slaget, är det viktigt att man har klara spelregler. Min erfarenhet är att spelreglerna är mycket oklara beroende på var i landet företaget är beläget och vilket slags företag det rör sig om. Som det är nu uppmuntrar man inte till den här typen av verksamhet. Klara spelregler och långsiktighet är vad företagen behöver för att de skall ställa upp för våra kulturinstitutioner.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Lundgren för svaret på min fråga. Jag tycker att det var föredömligt klarläggande när det gäller bakgrunden, som jag tagit upp i min fråga. Bakgrunden är den oro som företrädare för Östersunds och Åre kommuner och representanter för OS-kommittén har känt sedan de, enligt vad de själva uppfattade, uppmanades att ta tillbaka ansökan om statlig garanti för att arrangera de olympiska vinterspelen. Det är bra att kunna konstatera att det tydligen rör sig om ett missförstånd. Det kan dock te sig märkligt att flera personer samtidigt säger sig vara utsatta för exakt samma sorts -- som det nu visar sig -- missförstånd. Det kan vi i och för sig lämna därhän. Det viktiga är framtiden, vad som gäller framöver. Den ansökan om statlig garanti för de olympiska vinterspelen som har lämnats in är ett resultat av ett mycket långsiktigt och seriöst arbete från Jämtlands län och de berörda kommunerna. Det finns ett stort engagemang för vinterspelen. Östersund har tidigare kandiderat till de olympiska spelen 1994 och 1998. Riksdagen har i de fallen beslutat om statlig garanti, så även tidigare när det gällde Falun och Åre. Kampanjerna för vinterspelen har upplevts som mycket positiva i länet. Vi ser att de olympiska vinterspelen är ett medel för att tillgodose hela landets intresse för utveckling och internationell förankring. De olympiska spelen är kanske de mest lönsamma och en av de största regionalpolitiska satsningar som någonsin har diskuterats och kommer att diskuteras för Jämtlands del. Betydelsen av olympiska vinterspel i Åre får inte underskattas. Min fråga till statsrådet är om statsrådet har för avsikt att lämna en proposition till riksdagen i denna fråga och om den i så fall är positiv.

Fru talman! Jag instämmer naturligtvis till fullo med statsrådet när han säger att det är viktigt att ha riktiga kalkyler och att vi verkligen vet vad ett olympiskt vinterspel egentligen skulle kosta. Jag förutsätter också att de kraven ställs från regeringens och riksdagens sida. Den kalkyl som har lämnats från Östersund och Åre uppfyller, som statsrådet mycket riktigt säger, dessa krav. Jag har också tagit del av Krister Wadelius rapport i denna fråga. Man kan konstatera att han gör en i mina ögon positiv bedömning av ansökan och menar att den är realistisk och uppfyller de krav som kan ställas på en redogörelse av kostnader och intäkter. I vissa delar finns det kanske olika uppfattningar. Vi kan vara överens om att det finns en del osäkerheter i kalkylerna. Det som är viktigt och som jag tar fasta på i statsrådets svar är den positiva grundinställning som statsrådet nu visar. Jag hoppas verkligen att det kommer en positiv proposition från regeringen i denna fråga.

Fru talman! Magnus Persson har frågat vilka åtgärder som behöver vidtas för att allemansrätten inte skall hotas. Det är enligt frågeställarens mening inte rimligt att bl.a. byalag åläggs ett ökat ansvar för människor som vandrar utefter leder som anlagts och underhålls av byalag och andra frivilliga. Frågan har föranletts av att byalag av markägare presenterats nyttjanderättsavtal med förslag till att byalagen skall ansvara för skada genom brand eller annan skada föranledd av ledens anläggande, skötsel eller dess nyttjande. Principen att alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten är grundläggande. Regeringen har i proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor föreslagit ett grundlagsskydd av allemansrätten. Där föreslås t.ex. kommunen som lämplig huvudman för drift och underhåll av en färdig led, eftersom kommunen ansvarar för övriga friluftsanläggningar. I många län är länsstyrelsen huvudman. I vissa län finns kanske fritidsstiftelser med en verksamhet som kan göra dem lämpade att ta driftsansvaret för en vandringsled. Vidare anförs att planeringen av vandringsleder i vissa fall har komplicerats av att markägare inte har sin skog brandförsäkrad och att de anser att riskerna för skogsbrand ökar med tillkomsten av en vandringsled. Grundprincipen bör enligt Naturvårdsverket vara att markägaren hålls skadeslös vid en eventuell brand på leden. Vill huvudmannen inte stå risken för brand i oförsäkrad skog finns möjligheten att teckna särskild skogsbrandförsäkring för en zon runt leden. Jag vill gärna stryka under att det ideella arbete som utförs av byalag och andra med anläggande och underhåll av vandringsleder, grillplatser m.m. har stort värde. Samtidigt är det onekligen så, att en vandringsled gör ett område mer tillgängligt för allmänheten än det har varit tidigare. Markägaren förfogar över marken genom sin äganderätt. Det kan också vara rimligt att den markägare som upplåter sin mark till en vandringsled inte själv behöver stå risken för att brand uppstår vid en anlagd eldstad. Det kan därför vara lämpligt att -- även om en ideell förening ansvarar för den praktiska skötseln av en vandringsled -- ha en annan huvudman som ansvarar för eventuella kostnader.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min framställda fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var den oro som utbröt bland de närmast berörda, de som slitit och kämpat för att iordningställa dessa stigar och leder i våra finnbygder. Först trodde jag inte att det var sant att villkoren plötsligt skulle förändras. Men så småningom förstod jag att koncernen menade allvar. Jag har förståelse för att de närmast sörjande fick skrämselhicka i samband med att bolaget krävde garantier för att skogsmarken, med en bredd av 500 m på var sida, skulle vara försäkrad av ingen mindre än dem som frivilligt röjt och svettats för att få till stånd de stigar och leder som vittnar om våra förfäders gärningar på nära håll. Nu hänvisar statrådet till Naturvårdsverket och säger att grundprincipen bör vara att markägaren hålls skadeslös vid en eventuell brand på leden. Marken och skogen i dessa skogsbygder har en gång köpts för en spottstyver av skogsfinnar, torpare och småbönder. Dessutom är de som färdas på dessa stigar inga pyromaner. Egentligen borde man kunna säga att skogsägaren får lov att vidkännas ett visst ansvar. Fru talman! Där det inte finns stiftelser som vare sig kan eller vill åta sig ett driftansvar kvarstår alltjämt frågetecken efter dagens debatt. Det vore därför bra att få veta om statsrådet delar Naturvårdsverkets något i mitt tycke enögda syn på frågan. Om det inte finns någon huvudman som åtar sig de kostnader som en eventuell brandförsäkring innebär, vad händer då, fru talman? Bolaget har ju en gång sagt okej. Mig veterligen har ej heller någon skogsbrand uppstått i närheten av dessa vandringsleder. Det finns fortfarande en del frågetecken, och jag ser gärna att jag får en konkretisering.
Fru talman! Jag har full förståelse för både Magnus Perssons och de ideellt arbetande människornas oro. För oss som lever i skogsbygder -- och kanske även annorstäders -- är det av stor betydelse att kunna vandra genom skogsområden. Det är också av stor betydelse att det finns anordningar längs sådana leder. Det leder också ofta till större säkerhet med tanke på bl.a. brand. Men i vårt land gäller en äganderätt. Vi har också regler som säger att om någon åstadkommer skada skall ägaren på något sätt erhålla ersättning för det. Vi vet också att det kan vara mycket svårt att finna ut vem som rår för att det börjat brinna i skogen -- det kan ju vara långt till möjligheter att utöva kontroll. Precis som man avtalar med markägare i avseenden som rör exempelvis orienteringstävlingar är det då bäst, tycker jag, att åstadkomma någon form av överenskommelse mellan markägaren och dem som tar ansvar för leden. Självfallet finns det vissa skogsägare som inte har brandförsäkrat, likväl som det finns de som har det. Kostnaden för dessa brandförsäkringar kan enligt Naturvårdsverket, uppgå till ungefär 250--500 kr per mil vandringsled för en zon på 500 meter. Det rör sig alltså kanske inte alltid om så väldigt stora kostnader. Då kan man fråga sig om inte kommunen, som har intresse av att kommuninvånarna har möjlighet att ta sig fram i terrängen, tar på sig huvudmannaskapet, även om det finns ideellt arbetande människor som sköter vandringslederna.
Fru talman! Jag har all respekt för äganderätten osv. Men i min hand har jag ett avtal om intrångsersättning och annan ersättning. Enligt det avtalet är det byalaget som ansvarar för uppkommen markskada. Man framhåller särskilt: ''Leden skall ej verka hindrande på skogsbruket.'' Vi talar nu om Stora Kopparberg, en koncern med ett bokslut som ger både koncernen och dess aktieägare åtskilligt med pengar. Med tanke på de stackars fattiga kommuner det rör sig om, tycker jag att bolaget, i det här fallet, bör respektera allemansrätten genom att självt ta kostnaden. Men det är knappast fråga om ett ständigt återupprepat problem. Vidare står det i avtalet: ''Uppstår tvist om skadeersättning skall skadan värderas av opartisk värderingsman på byalagets bekostnad.'' Vet sjufaldigt hut! Det uttrycket skulle man kunna citera en sådan här gång, fru talman. Jag tycker faktiskt att bolaget, Stora Kopparberg, skall känna ett ökat ansvar för att folk vandrar i bygderna. Man skall inte bara skylla ifrån sig.
Fru talman! Jag har inte sett det avtal som Magnus Persson åberopar. Jag har inte heller för avsikt att här kommentera enskilda avtal. Men naturligtvis är det alltid bäst om man på något sätt kan komma överens. Jag vet inte vilken inställningen är från Stora Kopparbergs sida vid en diskussion där även kommunen skulle vara inblandad. Samtidigt håller jag med Magnus Persson. Om skogsbolaget säger att det vill ha ersättning för skada som uppkommer genom brand måste man ju veta vem som åstadkommit branden. Man måste också veta att branden började där vandringsleden går fram. Sådana frågor kan vara nog så svåra att avgöra om skogen brinner på stora områden och om man inte hunnit konstatera att några människor befunnit sig där. Frågan går inte att lösa med mindre än att inblandade parter i samhället sätter sig ned och diskuterar för att komma överens. Allemansrätten är så formulerad att vi skall kunna respektera varandra och lita på varandra. Det är vad den handlar om.
Fru talman! Vi skall alla slå vakt om allemansrätten. Vi skall slå vakt om den om vi är t.ex. riksdagsledamöter, om vi är statsråd och om vi är företrädare för bolag. Men samtidigt som man vill att Europakonventionen skall grundlagsskydda allemansrätten är det viktigt att det från statsrådets och från lagstiftarnas sida klart sägs ifrån att bolagen skall känna sitt ansvar. De skall inte ensidigt lasta över ansvaret på de stackars människor som jobbat och svettats dag och natt för att iordningsställa vandringsleder. De har gjort det i tron att den ursprungliga överenskommelsen gäller. Det är inte riktigt snyggt handlat, fru talman, att bolaget sedan kommer och talar om försäkringar osv. Det finns all anledning att statsrådet håller tummen på bolagen och att det förs dialoger. Naturligtvis tycker jag att man skall diskutera, men det skall det också göras från statsrådets sida. Det vore bra om man från lagstiftarnas sida starkt markerar att allemansrätten har kommit för att stanna.
Fru talman! Jag har många gånger markerat allemansrättens betydelse. Jag markerar också äganderättens betydelse i en demokrati som Alldeles nyligen har jag suttit med många företrädare för samhället och diskuterat allemansrätten, även kopplad till turismen och till friluftslivet. Vid det tillfället fanns inga från skogsägarna med. Men om detta problem upplevs som stort får vi sätta oss ned tillsammans med de berörda för att fundera på hur konflikten kan lösas, detta för att man inte skall bli förhindrad att ta sig fritt fram i skogen i de områden där man varit van vid att kunna göra det, där man t.ex. kunnat inrätta leder med rastplatser. Det tycker jag är lika viktigt som Magnus Persson tycker.
Fru talman! Jag är mera nöjd med svaret nu med tanke på vad statsrådet sade i sitt sista inlägg. Det går att få en dialog och diskussion. Vi kan då vara överens om att säga till alla berörda parter att de skall känna sitt ansvar. Jag tror att vi är en bit på väg. Det är viktigt med denna debatt och att alla känner sitt ansvar för allemansrättens status i framtiden.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om regeringen överväger att pröva Trätåg AB:s planer att föra över timmertransporter från tåg till lastbil enligt 4 kap. 2 § naturresurslagen. §, t.ex. järn och stålverk, massafabriker, råoljeraffinaderier och cementfabriker. Det kan också göras efter beslut av regeringen enligt 2 § av andra anläggningar eller åtgärder som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet. På detta sätt prövas etablering av industrianläggningar m.m. med hänsyn till hushållningen med landets mark och vattentillgångar. Prövningen avser således anordning av anläggningar och verksamheter, och bestämmelsen möjliggör därför inte en prövning av den överföring av timmertransporter från tåg till lastbil som Birgitta Hambraeus avser.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet säger att det inte bara är anläggningar utan också åtgärder som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet som kan prövas enligt 4 kap. 2 §. Riksdagens utredningstjänst har studerat denna fråga. De har sagt att detta medför att beslutet inte kan prövas, men själva verksamheten som har blivt en följd av beslutet kan prövas. Det är väl litet juridiskt kryptiskt. Jag skulle vilja vädja till statsrådet att ännu en gång se efter om det inte finns någon möjlighet. Riksdagen fattade förra veckan återigen ett beslut om det trafikpolitiska systemet. Det skall inrättas till minsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och vara kretsloppsanpassat. Miljöhoten skall angripas på bred front. Det är invecklat att följa upp beslutet. Många departement och utskott är inblandade. Riksdagens revisorer har på uppmaning av trafikutskottet börjat titta på frågan. Det gäller även driften av anläggningarna. Riksdagens beslut följs inte av samhället. Utvecklingen går precis åt motsatt håll. Allt fler transporter går över från den miljövänliga järnvägen till vägar. Därför vill jag gärna höra om inte statsrådet tror att det finns en möjlighet att tillämpa den lag som finns för att miljöpröva den verksamhet som blir konsekvensen av beslutet. Miljödepartementet har ju det övergripande ansvaret.
Fru talman! Utan att uttala mig i det enskilda ärendet anser jag att det från miljö och samhällsekonomisk synpunkt är olyckligt om företagsbeslut medför ökad miljöpåverkan. Så långt är vi helt överens. Regeringen arbetar på en överföring av godstransporter från väg till järnväg. Det framgår av infrastrukturpropositionen. Med hjälp av denna stora satsning på järnvägsinvesteringar och andra förbättringar på området ökas kapaciteten och effektiviteten på järnvägar. Det borde egentligen möjliggöra det omvända beslutsfattandet. naturresurslagen är inte tillämplig för redan befintliga anläggningar och verksamheter. Då är miljöskyddslagen tillämplig och även Det måste också vara ett ansvar för näringslivet att bidra till att uppfylla miljömålen. Jag tänker på Rio-konferensen. Representanter för internationella handelskammaren träffades och kom överens om ganska hårda krav på skogsindustrin. Vi strävar efter ett samhälle som i ökad grad självt ansvarar för och använder miljökonsekvensbeskrivningar. Det har tagit sig uttryck i en strävan efter strategiska beslut med policykaraktär och en bedömning av konsekvenserna för miljön. Nu finns det företag som antar egna Agenda 21 mål. Det är miljöprogram för nästa århundrade. Det är då ganska märkligt att de fattar sådana beslut utan att ha gjort miljökonsekvensbeskrivningar. Så långt kan jag sträcka mig i att uttala mig om det beslut vi nu diskuterar.
Fru talman! Det är mycket värdefullt att få höra vad statsrådet tänker. Vad jag förstår har de berörda storföretagen farit illa av de dåliga rykten de har fått på grund av deras miljöagerande. Frivilliga organisationer på kontinenten har fört fram förslag om att bojkotta företagsprodukter osv. Företagen har ett intresse i dessa frågor. Miljödepartementet har ju det huvudsakliga ansvaret. Jag undrar om det inte skulle vara ett direkt stöd för företagen om regeringen hittar ett sätt att kunna pröva vad företagen gör. Då skulle företagen kunna säga till aktieägarna -- eller vem det är de nu redovisar inför -- att här har de ett krav på sig. Om det inte finns lagar, måste de utformas. Samtal kan utgöra ett nog så bra påtryckningsmedel.
Fru talman! Jag kan se att vi måste ha mera kontakt med näringslivet i fråga om det miljöarbete som skall bedrivas efter Rio-konferensen. Vi har haft kontakter med alla kommuner. Det finns väl inte en kommun som inte arbetar på sin lokala Agenda 21. De är stolta över arbetet. Det finns snart inte en skola som inte har sin Agenda 21. Det finns inte ett daghem som inte har sin Agenda 21. I går besökte jag en idrottsförening som har en Agenda 21. Det finns också mängder av företag som har både miljöbokslut och egna Agenda 21. Jag tycker att det är viktigt att regeringen signalerar att vi anser att det är fråga om en kulturrevolution kopplad till miljötänkandet, barnen, barnbarnen och framtiden. Nu var det länge sedan vi hade kontakter i dessa frågor med ett samlat näringsliv. Men vi har kontakter med t.ex. Industriförbundet. Alla jobbar med dessa frågor. Jag vill gärna förmedla dessa signaler. Även näringslivet har behov av att visa att de lever upp till viktiga miljömål.
Fru talman! Jag vill verkligen instämma i det statsrådet säger. Protesterna i Dalarna är oerhört omfattande. Låt mig nämna Malung, Vansbro, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand och Älvdalens kommuner. De har enhälligt protesterat mot att de miljövänliga timmerterminalerna läggs ned och att lastbilar i ökad utsträckning körs parallellt med järnvägsspåren. Det är upprörande. Länsstyrelsen har låtit utreda de samhällsekonomiska kostnaderna. De blir ungefär 5 miljoner kronor om året. Det är de första preliminära uträkningarna. Lärarna har intresserat skolbarnen att använda dessa siffror som räkneexempel på hur mycket mer miljön kommer att förstöras med så och så många lastbilar, utsläpp av kvävedioxider och gaser. Det är fråga om en folkresning i Dalarna. Jag tycker att det borde motivera regeringen att ta ett samtal med de berörda bolagen och få dem att finna en väg att leva upp till de miljömål som jag är säker på att bolagen vill ha.
Fru talman! Jag konstaterar att det är olyckligt att det inte hände något under 80-talet i fråga om att utveckla järnvägstransporter. Framför allt hände inte särskilt mycket på godssidan. Jag vet att skogsindustrin i Norrland har börjat använda sig av sjövägen för att klara tunga transporter. Det kan ju vara bra. Men själva timmertransporterna måste gå en bit på vägar innan de kan komma på en båt. Jag tycker att vi i Sverige måste arbeta mycket mera med miljökonsekvensbeskrivningar som tar i beaktande konsekvenser även i form av samhällskostnader, som har betydelse för skatteuttag och för samhällsekonomin i stort. Denna frågestund har varit till god nytta med tanke på att vi ständigt behöver vidga det samhällsekonomiska perspektivet.
Fru talman! De berörda skogsbolagen har nu mycket ambitiösa planer för hur de skall bruka sin skog. Det vore då ganska naturligt att de tog in också andra delar av sin verksamhet i miljötänkandet, men det har inte skett. Jag tror att ett initiativ från regeringen skulle vara mycket nyttigt i det sammanhanget. Det har visat sig att det är godstransporterna som är den lönsamma delen i järnvägstrafiken. Man undrar ibland över SJ:s och Banverkets taxepolitik. Är de kanske rent av bundna av bestämmelser som vi borde ändra på, så att de kan bli litet mera affärsmässiga och se till att behålla samhällsekonomiskt lönsam trafik på järnvägen?
Fru talman! Vi talar om ett producentansvar, om att miljökostnaderna skall komma till uttryck även i prissättningar osv., och det är mycket viktigt för samhället att åstadkomma bra system som styr i rätt riktning, också via ekonomiska styrmedel. Priserna är ju i hög grad avgörande för ett företags prioriteringar. Den här diskussionen kommer nog att fortsätta också efter denna frågestund.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström har frågat mig om jag har för avsikt att öka stödet till lokala kooperativa utvecklingscentra för att den vägen ge chans till fler människor att starta kooperativ eller företag. Regeringen stöder sådan verksamhet i dag på i huvudsak två sätt. Dels disponerar Civildepartementet 4,5 miljoner kronor för detta ändamål, dels har regionalpolitiska medel på 1,25 Jag delar Lisbeth Staaf-Igelströms positiva syn på kooperativt utvecklingsarbete. Jag vill också understryka behovet av rådgivning till det kooperativa företagandet. Regeringen kommer därför att fördubbla medlen för sådana insatser i det regionalpolitiska stödområdet till 2,5 miljoner. Jag vill också nämna att länsstyrelserna har möjlighet att med hjälp av det s.k. länsanslaget medverka till kooperativ utveckling på landsbygden.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det positiva svaret. Det finns flera anledningar till att jag ställt denna fråga. Den främsta anledningen är att vi har en alldeles för hög arbetslöshet i Värmland och i Sverige över huvud taget. Jag tycker därför att det är viktigt att vi tar till vara alla tillfällen att skapa nya arbetstillfällen, nya företag och nya kooperativ. Lokala kooperativa utvecklingscentra har bidragit till att skapa nya sysselsättningstillfällen. De har varit med om att skapa ungefär 1 300 arbetstillfällen och ca 300 nya kooperativa företag. Detta visades i en utvärdering som gjordes år 1992. Det var också mycket billigt att skapa dessa arbetstillfällen. Enligt vad som kom fram i rapporten från Riksrevisionsverket kostade det ungefär 11 000 kr per arbetstillfälle. Vi har i Värmland många goda kooperativ. Vi har kooperativ på många områden, bl.a. ett trettiotal dagis. Vi har också kooperativ för arbetshandikappade, något som jag tycker är mycket positivt med tanke på att det gäller en grupp som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Vi har också kooperativ som vänder sig både till kvinnor och till ungdomar. Även detta tycker jag är positivt. Som jag sade är jag positiv till svaret, men jag har ytterligare några frågor. En fråga är: Är arbetsmarknadsministern beredd att utöka detta stöd även utanför det regionalpolitiska stödområdet? miljoner kronor, har ju legat kvar på samma summa i ett flertal år. Är arbetsmarknadsministern beredd att hjälpa till att höja den summan också?
Fru talman! Det är mycket svårt att gå in på andra ministrars ansvarsområden. Det har dock meddelats mig att det beloppet för närvarande diskuteras i näringsutskottet. Den typ av medel som jag som arbetsmarknadsminister använder, nämligen regionalpolitiska medel, går till stödområdet. I den kommande propositionen, som jag berättar litet om här, uppmanar jag länsstyrelserna att gå in med sina länsanslag och stödja den här typen företagsamhet. Jag uppskattar verkligen detta eftersom dessa kooperativ går in och ger en viktig närservice i de allra glesaste delarna av kommunen där kommunen ofta inte går in själv. Det är naturligtvis mycket positivt för den glesa ensidiga arbetsmarknaden och för de människor som behöver denna typ av service. Den kommer väsentligt närmare till. Därför finns det stor anledning att se positivt på den här verksamheten både för mig och för de olika länsstyrelserna.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att det kan bli en ytterligare utveckling när det gäller dessa kooperativa utvecklingscentra. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern, med sin positiva syn på dessa kooperativ, hjälper till så att det blir ytterligare medel till en utveckling av dem. Det är i glesbygden och på landsbygden som de verkligen behövs, precis som arbetsmarknadsministern säger. Jag anser också att vi skall utveckla dem ytterligare.

Herr talman! Först vill jag säga att jag är glad över den uppmärksamhet som regeringens ungdomsproposition har fått. En av anledningarna till att den skrevs var just att jag ville föra upp ungdomsfrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Det stora intresset för propositionen tyder på att det har lyckats så här långt. Ulrica Messing har frågat mig om jag som ungdomsminister avser att hjälpa en ny framtidstro på vägen och stödja de unga. Hon har också frågat mig hur landets unga kommer att märka att något nytt har hänt med ungdomsfrågorna genom förslaget om att en ny myndighet, Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det är mycket angelägna frågor som Ulrica Messing tar upp. Att ge ungdomarna en framtidstro som bygger på tilltro till den egna förmågan att påverka både sin egen och samhällets utveckling är en viktig uppgift för hela den vuxna generationen. Regeringens samlade politik går ut på att stödja ungdomars möjligheter till en positiv utveckling inom olika områden. För en vecka sedan har regeringen för första gången överlämnat en proposition om ungdomspolitik till riksdagen. I den lägger regeringen fram förslag till riktlinjer för ungdomspolitiken. Bl.a. framhålls ungdomars rätt till goda uppväxtvillkor och vikten av att de ges goda förutsättningar att etablera sig som vuxna. Betydelsen av en helhetssyn på ungdomars situation och vikten av att främja ungdomars personliga ansvarstagande, delaktighet och inflytande understryks. De stödjande insatser som bygger på ungdomars, föräldrars och andra närståendes engagemang lyfts också fram. Den statliga Ungdomsstyrelsen som kommer att ersätta Statens ungdomsråd föreslås få ett tydligare sektorsövergripande ansvar när det gäller att främja ungdomars villkor i samhället. På detta sätt framhålls vikten av att myndigheten utifrån en helhetssyn följer utvecklingen av ungdomars villkor och anlägger ett ungdomsperspektiv på frågor inom olika samhällsområden. I propositionen redovisar regeringen också olika aktuella insatser på ungdomsområdet. Det rör sig om satsningar för att lindra konsekvenserna av arbetslöshet genom ungdomspraktik och olika sysselsättningsprojekt för arbetslösa ungdomar. Det handlar också om nya utbildningsplatser inom olika delar av utbildningsväsendet och utvecklingsprojekt som går ut på ökad samverkan mellan offentliga och ideella insatser, bl.a. när det gäller verksamheter för utsatta ungdomar. Det pågår också ett utredningsarbete om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter, den s.k. Generationsutredningen. Det går bl.a. ut på att undersöka hur ungdomars etablering på arbets och bostadsmarknaderna skall kunna underlättas. Regeringen följer också utvecklingen när det gäller barns och ungdomars villkor med anledning av de förändringar som genomförs i kommunerna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med Barnombudsmannen, Statens ungdomsråd och Statens kulturråd kartlägga hur situationen ser ut. Uppdraget kommer att redovisas till regeringen den 29 mars. Sammanfattningsvis gör således regeringen en mängd insatser för att stödja de unga. Bara det faktum att ungdomars uppväxtvillkor står på den politiska dagordningen är en tydlig signal om att den äldre generationen bryr sig om och uppmärksammar ungdomars situation, behov och resurser. Men det räcker naturligtvis inte med offentliga insatser. Alla vi vuxna har ett ansvar för att ta vara på den resurs som ungdomar utgör. Samtidigt vill jag betona vikten av att också ungdomarna själva tar ett personligt ansvar och uppmuntras vara med att påverka utformningen av sin egen framtid och av samhället. En positiv framtidstro skapas i samverkan mellan äldre och yngre människor.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag tycker att de ansvariga för denna frågestund har slagit ihop de här två frågorna på ett märkligt sätt. Frågor som skall besvaras i ett sammanhang brukar ha en naturligt koppling till varandra. De brukar höra ihop. Mina två frågor till statsrådet hör ihop i den meningen att de berör oss unga, i övrigt är de helt olika. Dessutom har den tredje frågan som jag ställde inte kommit med därför att frågan var felformulerad. Herr talman! Jag är här i egenskap av politiker. Jag är inte proffs på att formulera frågor. Som politiker måste jag få möjlighet att ställa de frågor som jag anser är viktiga att ställa till vilket statsråd jag vill. Det borde ligga i allas intresse att ha en bred politisk debatt i den här kammaren. Jag tycker att ungdomsfrågorna alltför länge har hamnat vid sidan av debatten. När då regeringen äntligen lägger fram en ungdomsproposition -- vilket är mycket positivt -- tycker jag att man lyfter upp ungdomspolitiken på dagordningen skall det finnas utrymme för att debattera det också. Dagens unga behandlas ofta som mina frågor i denna frågestund -- i en enda stor grupp. Vuxna klumpar ihop alla unga och beskriver våra problem som rent generella och som om de omfattar och berör alla och är lika för alla. Så är det inte. Även unga människor besitter en mängd olika förutsättningar och egenskaper. De har olika krav och möjligheter. Även unga måste få möjlighet att gå sina egna vägar. Dagens unga växer upp under en tid då ungdomsåren blir allt längre. Många har inget jobb. De kan inte flytta hemifrån, är osjälvständiga, vänder på dygnets timmar och skapar sig ett eget liv vid sidan av det etablerade samhället och vid sidan av många vuxna. Det är ett problem. I ungdomspropositionen lyfts inte de problemen fram tillräckligt. Det skrivs inget om vilka konsekvenser möjligheten -- eller omöjligheten -- att komma in på arbetsmarknaden för med sig. Det skrivs inte heller något om vad känslan av utanförskap för med sig. I stället för att föreslå nya konkreta åtgärder för att få ned ungdomsarbetslösheten och för att erbjuda unga möjlighet att flytta hemifrån föreslår statsrådet att
Herr talman! Det är praktiska skäl som gör att man besvarar frågorna tillsammans. Det hoppas jag att Ulrica Messing kan ha överseende med. Den fråga som är felformulerad har jag inte fått del av så jag vet inte vad den handlar om. Framtidstro handlade frågan om. Det är viktigt att man börjar från början om man skall skapa framtidstro. Då handlar det om trygga uppväxtförhållanden för barnen, och att man succesivt ger dem ett ökat förtroende. Man måste våga säga: ''Det här klarar du av, du duger''. Då skapar man grunden till ett självförtroende som gör att man som ung person också klarar en del motgångar som man kommer att få uppleva på ett eller annat sätt i livet. Det måste börjas hemma, och sedan måste skolan följa upp detta. Man kan börja redan på lågstadiet. Man kan låta eleverna få sudda tavlan i början, sedan får de kanske till slut t.o.m. vara med och lägga schema. Det är väldigt viktigt att ge ungdomar större och större ansvar och att ge dem förtroende. Om man har självförtroende skapas den framtidstro som Ulrica Messing efterlyser. En statlig myndighet, oavsett om den heter Statens ungdomsråd eller Ungdomsstyrelsen kan inte ge ungdomar framtidstro. Det är jag väl medveten om. Men jag tror ändå att den här myndigheten kan bidra till samordningen som jag efterlyser. Det görs mängder av olika insatser inom ungdomspolitiken i dag, men det saknas en helhetssyn och samordning. Ungdomsstyrelsen kan betyda en del när den får den inriktningen.
Herr talman! Statsrådet talar om hur viktigt det är med vuxna förebilder. Det håller jag med om. Det är oerhört viktigt. Men vi vet ju att de vuxna förebilder som många barn växer upp tillsammans med inte alltid är de förebilder som vi kanske skulle önska. De blir ännu mindre bra förebilder i den lågkonjunktur som vi lever mitt i. Vi ser vecka efter vecka att små barn, äldre barn och ungdomar far oerhört illa när familjer kommer i kläm och när arbetslösheten och bostadsproblemen slår rakt igenom den sociala struktur familjen har byggt upp tidigare. Det innebär ett oerhört ansvar för föräldrar när man lägger över ansvaret för hur det kommer att gå för barnen på familjen som de växer upp i. Det utlämnar många av de barn som vi vet växer upp under trassliga förhållanden. Då måste det finnas någonting annat. Jag vet att det är avgörande vilken bakgrund man har. Men det får inte vara så avgörande att vi redan från början när barnen är små kan bestämma oss för vilka som kommer att lyckas och vilka som inte kommer att lyckas.
Herr talman! Nej, Ulrica Messing, det är precis tvärtom. Det är just för att kunna sätta in de stödåtgärder som krävs som man skall undersöka hur det ser ut i familjerna redan från början. När man får en skolklass framför sig i dag kan man ofta ganska tidigt se vilka barn som inte kommer att klara av framtiden. Vi har varit dåliga på att sätta in åtgärder som bygger upp nätverken kring familjen, föreningar och andra runt ungdomarna. Det är det jag hela tiden vill betona, att det är med detta som vi måste börja om vi skall skapa den viktiga framtidstron hos ungdomarna. Det är alltså precis tvärtom -- vi skall sätta in åtgärder tidigt, så att vi inte får den här uppdelningen. Vi följer också väldigt noga utvecklingen i kommunerna. Det är i dag många föräldrar, många vuxna, som mår dåligt på grund av de förhållanden som Ulrica Messing beskriver. Som jag sade i mitt svar kommer vi den 29 mars att få en rapport om hur läget är. Det handlar då bl.a. om barns och ungdomars situation.
Herr talman! Skolan är oerhört viktig, och därför bekymrar det mig en hel del att vi i modern tid faktiskt går tillbaka till en mer traditionell och mer teoretiserande skola. Vi vet att de barn som man säger ''har flugor i stjärten'' -- om civilministern vet vad jag menar --, de som har svårt att sitta stilla, som kanske är litet omogna och behöver stimuleras, faktiskt får mindre utrymme att lära sig saker på ett annorlunda och inte så traditionellt sätt, vilket de kanske skulle behöva. Jag tycker att det är synd. Med den kunskap vi har om inlärning hos barn och ungdomar borde vi faktiskt kunna ta steget mot en mer modern och inte så traditionell skola. Statsrådet säger också att barn och ungdomar som elever i skolan i större utsträckning skall gå in och ta ansvar för själva skolverksamheten. Det tycker jag är jättebra. I SSU har vi drivit frågan om självförvaltning inom skolan oerhört länge, och jag välkomnar att fler gör det. Unga människor beskrivs i långkonjunkturens Sverige som en oanvänd resurs, som kommer att finnas tillgänglig då konjunkturen vänder. Det oroar mig litet grand att man mitt i en lågkonjunktur kan kosta på sig att beskriva unga människor som en resurs den dag då konjunkturen vänder. Men nu då?
Herr talman! Jag håller inte med om det som Ulrica Messing säger när det gäller skolan, att vi nu går tillbaka till någonting mer traditionellt. Hittills har ju skolan varit väldigt styrd. I dag lämnar vi över ansvaret för att lägga upp undervisningen till kommunerna och de enskilda skolorna, och undervisningen kan därför läggas upp just som det passar de elevgrupper som finns i den enskilda skolan. Det kommer därför inte att se likadant ut överallt. Somliga är kanske rädda för det, men jag tror snarare att det kommer att leda till att de enskilda eleverna får en undervisning som är bättre anpassad till just dem. Jag håller helt med om att ungdomar är en resurs även när det är lågkonjunktur, och jag tror därför att det nu när ungdomsarbetslösheten är hög är viktigt att man sätter in åtgärder som kan hjälpa ungdomar att inte lägga av. Det finns annars en risk för att ungdomar gör det när de kommer bort från rutiner, osv. Det finns ett antal projekt som vi har satsat på av den anledningen.
Herr talman! Jag tycker att skolan blir mer traditionell och att vi går tillbaka i utvecklingen. Framför allt ser jag att skolor runt om i kommunerna i tider av dålig ekonomi skär i skolans resurser. Man utökar klasserna storleksmässigt, och man ger mindre resurser till extrahjälp och stödundervisning. Det är klart att vi redan nu vet vilka barn som kommer att fara illa av det här och vilka barn som har förmånen och lyckan att ha föräldrar som kan stimulera dem och hjälpa dem att komma till rätta med läxläsning och sådana saker. Det slår orättvist. Det är viktigt att vi diskuterar det här. Den dagen då konjunkturen vänder kommer nämligen inte alla de människor i det här landet som under så många år har känt att de har levt ett liv vid sidan av det etablerade samhället, vid sidan av arbetsmarknaden och vid sidan av bostadsmarknaden på en gång automatiskt att känna att de är en del i gemenskapen.
Herr talman! Jag vill återgå till det Ulrica Messing talade om tidigare, nämligen vad det betyder att ge dem som använder sig av en verksamhet större inflytande, det som kallas självförvaltningsorgan eller brukarinflytande. Jag menar att det är viktigt att vi utökar detta, och jag kommer den här veckan att till riksdagen överlämna en proposition som just tar upp de här frågorna och i vilken föreslås en utveckling på området. Jag tror också att ungdomar på det här sättet kommer att få möjlighet till ett större inflytande över den verksamhet som de deltar i. Vi är fullständigt överens om att det är otroligt viktigt att människor inte ställs vid sidan av samhället. Jag tror då att det är viktigt att man har sitt människovärde kopplat till någonting annat än förvärvsarbetet. Vi har väldigt hårt kopplat den enskilda människans värde till att man har ett arbete, men det är inte i första hand där som människovärdet ligger. Jag tror att vi borde diskutera den här frågan mycket mer, så att människor inte behöver känna att deras människovärde försvinner bara därför att de inte har ett förvärvsarbete.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka ungdomars ställning på bostadsmarknaden. Den fråga som Lars Stjernkvist tar upp är mycket viktig. Därför har regeringen också vidtagit olika åtgärder. Dessa insatser belyses i den proposition om ungdomspolitik som regeringen överlämnade till riksdagen förra veckan. För att lösa problemen på bostadsmarknaden måste vi föra en ekonomisk politik som leder till låg inflation, lågt ränteläge och därmed lägre bostadskostnader för alla. Men det kan också behövas åtgärder riktade till särskilda grupper, däribland ungdomar. Genom bostadsbidragen till ungdomar under 29 år, som lämnas enligt särskilda regler, bidrar staten till att ge ekonomiskt svaga undomshushåll möjligheter till bra bostäder. Möjligheten till bostadsbidrag har också förstärkts under de senaste åren. Förenklade regler på planoch byggområdet har också ökat möjligheterna att bygga billiga bostäder för ungdomar. Ungdomars inträde på bostadsmarknaden löses emellertid inte främst genom att de flyttar in i nyproducerade bostäder. Lösningen ligger snarare i att åstadkomma en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, så att mindre och billiga lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet blir lediga för bl.a. ungdomar. För att underlätta för ungdomar att köpa bostad, finns i dag två statliga premierade bosparformer för ungdomar, bosparlån inom ramen för allemanssparandet och sparande enligt lagen om ungdomssparande. Frågan om ett generellt statligt premierat bosparande utreds för närvarande. Det är också viktigt att konstatera att förutsättningarna för ungdomar att etablera sig i samhället har förändrats under senare år. Regeringen tillkallade därför redan i december 1992 en utredning om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter , den s.k. Generationsutredningen. Utredningen skall kartlägga de hinder som finns för ungdomar att etablera sig på bl.a. arbets och bostadsmarknaderna och analysera dessa i syfte att skaffa underlag för åtgärder som kan underlätta för ungdomarna att få bostäder till rimliga kostnader. Utredningen skall dessutom uppmärksamma välfärdens fördelning, dels mellan olika generationer, dels i ett livsperspektiv, samt presentera en modell för hur generationsperspektivet skall kunna beaktas vid politiska beslut. Utredningens resultat skall redovisas i juni 1994. Sammanfattningsvis har flera initiativ tagits för att stödja ungdomars etablering, bl.a. på bostadsmarknaden. Regeringen bör dock avvakta Generationsutredningens förslag innan ytterligare initiativ övervägs.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Dagen efter det att statsrådet presenterade sin proposition lade Boverket i en rapport till regeringen fram siffror som beskriver vad som har hänt på bostadsmarknaden under de senaste åren. Av rapporten framgår bl.a. att vart sjuttonde hushåll i det här landet har tvingats sänka sin bostadsstandard under de senaste två åren. Vart sjuttonde hushåll kanske inte låter så mycket, men det motsvarar 380 000 personer. Det är emellertid oerhört stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland personer under 24 år har var tionde tvingats sänka sin bostadsstandard.

Jag menar att detta inte hade varit nödvändigt. Det betyder att de framför allt unga människor som har skaffat sig en bostad under åren från mitten på 80-talet och framåt har fått bära en alldeles orimligt stor del av bördan. Det handlar i vissa fall om flera tusen kronor i ökade boendekostnader, och detta har inte höjda bostadsbidrag kunnat kompensera. Jag vill därför förtydliga min fråga: Är det rimligt att några få, och framför allt ungdomar, skall få bära en så oerhört stor del av bördan när vi tvingas spara på boendet? Är det rimligt och rättvist att de har tvingats bära en så stor del av bördan under de två senaste åren?
Herr talman! Det var nödvändigt att lägga om bostadspolitiken, säger Lars Stjernkvist. Det var det verkligen. Den ledde till en mycket osund utveckling. Den yngre generationen får i dag betala för att den äldre generationen under 80-talet i stort sett fick betalt för att bo genom den utformning som t.ex. räntesubventionerna hade. Nu har omläggningen gjorts. Det är alltid svårt att göra sådana omläggningar. Det drabbar människor i övergångsskeden. Men man kan också se att detta är en omläggning som leder åt rätt håll. Boverket har också gjort en del andra konstateranden. Man säger att ränteutvecklingen lett till att subventionerna trots att de har minskat ger mer i nuvarande system än i det gamla. Det är alltså Boverket som har räknat ut det. Räntorna påverkar nu systemet. Det gjorde de inte tidigare. Det som är alldeles avgörande för hur det skall bli på bostadsmarknaden när det gäller att få fram billiga bostäder är ränteutvecklingen. Den har redan börjat märkas på bostadsmarknaden.
Herr talman! Statsrådet säger att det var nödvändigt att lägga om bostadspolitiken. Det var nödvändigt i den meningen att med ett växande budgetunderskott måste man spara. Där är vi överens. Det är svårt att undanta en så betydande sektor som bostadssektorn från de besparingarna, det är rätt. Men det var inte nödvändigt att fördela dessa besparingar på det sätt som man gjorde. Man låter 15 % av de boende bära hela bördan. Nu skall man ju inte tala om en kvinnas ålder, och det tänker jag inte göra. Men låt mig formulera det så här: Jag och statsrådet hann förmodligen skaffa oss bostäder innan slutet på 80-talet. För oss är risken att tvingas sänka vår boendestandard ungefär fem gånger så liten jämfört med risken för ungdomar. Vi som fattade dessa beslut -- om vi nu skall titta på det historiskt -- och som i så fall är skyldiga till de beslut som gick fel, blir i stort sett inte tvungna att betala någonting alls. Är det rimligt?
Herr talman! Man kan inte fortsätta med en osund bostadspolitik, och den var osund -- jag upprepar det. Den var okänslig för kapitalkostnaderna i boendet. Bidragen var kopplade till produktionskostnaderna. Man kunde alltså bygga hur dyrt som helst, och så fick man bidrag därefter. Detta kan man inte fortsätta med, utan det måste till en omläggning. I samband med omläggningar drabbas människor orättvist. Jag kan inte svara på om det är exakt så som Lars Stjernkvist säger. Han nämner olika procenttal för hur det drabbar. Det är möjligt att det är så. Jag tror att denna omläggning var viktig att göra. Om vi nu skall diskutera hur man skall komma till rätta med detta -- och det är vad vi skall göra -- handlar det om att vi måste få fram enklare och billigare bostäder. Det kan de nya byggreglerna leda till. Det kommer då i första hand att gynna ungdomar. Rörligheten på bostadsmarknaden är också väldigt viktig. De som får större familjer flyttar och lämnar efter sig billigare och mindre lägenheter.
Herr talman! Regeringen är väldigt bra på att beskriva vad det var som gick snett. Däremot är den inte alltid så intresserad av att diskutera framtiden. Det var därför som jag ställde frågan. Det görs heller inte i Ungdomspropositionen, och det sägs mycket litet om bostadspolitiken framöver. Det är rätt som statsrådet säger. Det vi måste göra är att se framåt. Vi måste se hur vi skall lösa dessa problem. Så länge vi har en ryggsäck med ett stort antal oerhört dyra lägenheter som står tomma, kommer de ungdomar som i dag behöver en bostad och också de ungdomar som behöver en bostad i framtiden -- och de kommer förhoppningsvis att bli fler i takt med att de får jobb och utbildningsplatser -- inte att kunna få en bostad. Så länge vi har denna ryggsäck med dyra, tomma lägenheter -- som är dyra på grund av de besparingar som genomförts under de senaste åren -- kommer man inte att våga bygga. Det gör att de ungdomar som nu har drabbats av ökade boendekostnader drabbas en gång till. Det nybyggande som skulle behövas kommer inte igång, eftersom vi har så många dyra, tomma lägenheter.
Herr talman! Nyproduktionen vänder sig inte i första hand till ungdomar, vilka vi här diskuterar. Den är ofta dyrare än den äldre produktionen. Sedan kan jag inte hålla med Lars Stjernkvist när han säger att regeringen inte har gjort någonting. Den ekonomiska politiken har lett till sänkta räntor. Ingenting påverkar bostadskostnaderna så mycket som de sänkta räntorna. Det är få andra förändringar som påverkar den kostnad man har för sin bostad som att räntan sänks med en eller två procentenheter, och den har sänkts med mer än så. Det tycker jag ändå är viktigt att påpeka i detta sammanhang.
Herr talman! Ungdomar kommer inte i första hand att flytta in i de nya lägenheter som byggs om det finns andra tillgängliga -- det är sant statsrådet. Problemet är att jag, som inte längre räknar mig till de allra yngsta, statsrådet och andra -- som hade förmånen att skaffa oss en bostad innan boendekostnaderna rusade i väg i höjden, och som inte har behövt vara med att betala besparingarna -- kommer att kedja fast oss så länge det är så oerhört dyrt att flytta in i nya bostäder. Vi kommer att kedja fast oss i de lägenheter som vi har, vilka relativt sett blir allt billigare. Det jag begär är egentligen inte särskilt konstigt. Det jag tycker att statsrådet skulle ha föreslagit i Ungdomspropositionen är att även statsrådet, jag och alla andra som hann skaffa oss en bostad innan bostadskostnaderna steg på 80-talet också är med och betalar en del av de besparingar som skall genomföras. Sanningen är den att jag och statsrådet inte har behövt betala en enda krona. Återigen: Är detta rimligt?
Herr talman! Marknaden har nu börjat lösa en del av dessa problem. Det finns exempel från flera kommuner där man går in och plomberar ett eller två rum i stora bostäder för att upplåta dem till ungdomar. Då sänks naturligtvis också hyran. Om marknaden får litet större frihet, vilket den nu har fått, kan den också anpassa sig till den efterfrågan som finns. I dag finns det en stor efterfrågan på små lägenheter. Det finns lägenheter, och då anpassar man dem genom att t.ex. plombera rum. Det är alltså inte bristen på bostäder som är det stora problemet i dag, utan problemet är att de är för stora och för dyra. Många kommuner satsar också på speciella ungdomsbostäder. Jag tror att det är en framtida modell. Upplands Väsby kommun har här legat mycket långt framme. De har kanske en något enklare standard, men de är betydligt billigare än vanliga lägenheter. Det har nyligen invigts sådana lägenheter i Nacka, där jag bor. Detta är en utveckling som jag tror att vi kommer att se mer av. Efterfrågan på små, billiga bostäder finns. De kommer också att komma fram när produktionskostnaderna inte längre blir så höga av alla regler som tidigare omgärdade dem.

Herr talman! Martin Nilsson har med anledning av propositionen om ungdomspolitik som lämnades till riksdagen förra tisdagen frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att ungdomars värderingar och åsikter bättre skall höras i vuxenvärlden. Han har också ställt frågor om ungdomsarbetslösheten och lägre ingångslöner för ungdomar. Jag har valt att besvara dem i ett sammanhang. I den ungdomspolitiska propositionen föreslår regeringen ett antal riktlinjer för den framtida ungdomspolitiken. Avsikten med riktlinjerna är att de skall genomsyra de statliga insatserna för ungdomar, men de bör också kunna ge vägledning för kommuner, ideella organisationer och andra i deras arbete med ungdomsfrågor. I en av dessa riktlinjer anges bl.a. att ungdomars delaktighet och inflytande skall främjas. Riktlinjerna bör därmed kunna medverka till att ungdomars möjlighet att göra sina åsikter hörda förstärks på en rad områden och inom flera olika sektorer. Statens ungdomsråd har de senaste åren drivit ett utvecklingsarbete för att stärka ungdomars inflytande genom de s.k. demokrati och träffpunktsprojekten. Dessa beskrivs i propositionen, och jag anser att detta arbete är värdefullt och att det bör vidareutvecklas i den nya myndigheten, Ungdomsstyrelsen. Jag hoppas därmed att erfarenheterna från projekten skall omsättas i praktisk handling i allt fler kommuner. Det är också angeläget att dagens regelverk förändras så att ungdomars möjligheter till inflytande i den kommunala verksamheten stärks. Genom ett ökat s.k. brukarinflytande kan bl.a. ungdomar i högre utsträckning vara med och bestämma över olika verksamheter. Förslag med denna inriktning kommer att presenteras i den proposition om lokal demokrati som regeringen kommer att lämna till riksdagen inom kort. Ungdomsarbetslösheten är detta självklart ett av regeringens högst prioriterade områden, och regeringen följer aktivt utvecklingen. I motsats till vad Martin Nilsson påstår i sin fråga finns det i dag tecken på att ungdomsarbetslöshten är på väg att minska. Arbetslösheten i åldern 16--24 år sjönk under det sista kvartalet 1993 med nästan tre procentenheter eller 36 000 personer, jämfört med det tredje kvartalet. Vi kan nu också konstatera att den satsning på ungdomspraktik som regeringen gjort varit lyckosam. Enligt en färsk undersökning får 27 % av dem som innehar en ungdomspraktikplats fast arbete efter praktikperioden. Ändå är det fortfarande alltför många ungdomar som är arbetslösa. Det är viktigt att de under denna tid ges goda möjligheter att utveckla sin kompetens. Regeringen har med anledning av arbetsmarknadsläget därför aviserat ett antal utbildningspolitiska insatser inför nästa budgetår, bl.a. det s.k. tredje gymnasieåret, utbildningsplatser i komvux och inom folkhögskolan. Regeringen har också aviserat ett flertal nya insatser, bl.a. ett system med trainee-utbildning. Totalt beräknas dessa insatser motsvara ungefär 77 000 helårsplatser. Regeringen avser att återkomma i denna fråga i samband med kompletteringspropositionen. ägre ingångslöner för ungdomar är inte något som regeringen kan besluta om. Ingångslönerna bestäms genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter men är på sikt beroende av hur tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden utvecklas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Inger Davidson för svaret. Även jag vill dock instämma i den kritik som Ulrica Messing framförde när det gäller sättet att svara på frågor. Jag har nu ungefär 1 minut och 45 sekunder på mig att ta upp tre väsensskilda frågor. Det tycker jag är oerhört otillfredsställande, eftersom det är viktiga frågor. Det är positivt att regeringen har avlämnat en proposition om ungdomspolitik, och därför har jag valt att ställa dessa frågor. Det är mindre positivt att en hel del faktiskt saknas i ungdomspropositionen. Det är först och främst det vi skall diskutera. Lars Stjernkvist har varit inne på frågan om ungdomars möjlighet att få en bostad. Det gäller också ungdomars rätt till arbete. Jag skulle vilja ställa en fråga om synen på ungdomars möjligheter att göra sig hörda. Regeringen hänvisar till att man inom den närmaste tiden kommer att framlägga en proposition om lokal demokrati. Det är bra och viktigt att den får genomslag. Om man ser till de åtgärder som regeringen har genomfört, finner man synen att valfriheten skall dominera framför möjligheten till brukarinflytande. Det är en demokratisyn där man så fort ett problem uppstår går ifrån det och väljer någonting annat i stället för att bearbeta problemen där de finns. Regeringen må lägga fram så många propositioner den vill nästa vecka, men man har inte gjort något i övrigt. Propositionen domineras av synsättet att vuxna skall överföra sunda normer och värderingar till ungdomar. Jag måste protestera mot den beskrivningen, eftersom jag inte tror att den stämmer överens med vad ungdomar tycker och tänker. Jag tror inte att ungdomar rakt över upplever vuxenvärlden som särskilt sund. Nu har jag tio sekunder på mig för att kommentera frågan om ungdomsarbetslöshet. Jag konstaterar bara det faktum att det inte föreslås några nya åtgärder. Det finns inga förslag till konkreta åtgärder för att sysselsättningen inom byggsektorn och den offentliga sektorn skall kunna bibehållas och för att man skall klara av utbildningsgarantin. Man upprepar bara ungdomspraktiken, trots att det är en åtgärd som har utdömts av Arbetsmarknadsverkets chef. Det är inte särskilt starkt.
Herr talman! Jag kan förstå frustrationen över att det finns så kort tid för att besvara de olika delfrågorna. Jag återkommer gärna i den här debatten. Man får dock ofta rekommendationen att man skall lägga ihop flera frågor från samma person. Det finns vissa demokratiska ideal i ett samhälle. Vi hyllar ett antal sådana ideal i Sverige. Dessa ideal föds man inte med. De måste aktivt förmedlas från en generation till en annan. Jag tycker att det är oerhört viktigt att lägga fast det när man talar om en ungdomsproposition. Alla vuxna, inte bara stat och kommun, har ett ansvar när det gäller att förmedla de demokratiska idealen som utgör en grund för hela vårt samhälle. Jag håller helt och hållet med om att denna kommunikation måste vara ömsesidig. Ungdomar har en kreativitet och ett nytänkande som fortfarande inte stelnat, vilket ofta sker så småningom hos oss vuxna. Därigenom kan ungdomarna tillföra den vuxna generationen nya idéer och ideal. När jag talar om förmedling av de grundläggande värderingarna menar jag de demokratiska idealen och den etiska grundsynen i samhället. Detta är aspekter som jag tycker måste få finnas med i en ungdomsproposition. Jag skall senare återkomma till de olika delfrågorna. När det gäller delaktighet har vi bl.a. vidtagit den åtgärd som jag nämnde när jag tidigare svarade om ökat brukarinflytande. Men det görs oerhört mycket mer. Det pågår ett antal demokratiprojekt som har initierats från Statens ungdomsråd, som det fortfarande heter. På olika sätt görs ungdomar delaktiga i de kommunala besluten. Jag vill gärna ta ett exempel från Krokoms kommun, där en liten offensiv fritidsförvaltning har visat att den kan påverka en hel kommun genom att medvetet driva på utvecklingen. Jag skall berätta vidare i mitt nästa inlägg.
Herr talman! Det finns självklart ideal som måste fostras fram och där vuxenvärlden har ett ansvar. Jag har inget emot att man poängterar det i en ungdomspolitisk proposition. Det tycker jag är en rimlig och bra avvägning. Frågan är bara vilka konkreta åtgärder som gäller för det motsatta. Jag tror inte att de flesta ungdomar upplever att det stora problemet är att vuxna inte kan förmedla sina värderingar till ungdomar. Det är snarast tvärtom så att ungdomar upplever att de inte kan förmedla sina värden till vuxna. Det tror jag är ett problem som inte tas upp. Jag skall nu inte beskylla civilministern för att det inte finns förslag till några konkreta åtgärder på det här området. Jag tycker inte heller att det finns några konkreta förslag när det gäller att föra över vuxenvärldens normer till ungdomsvärlden. Det finns bara en lång utläggning om hur viktigt det är. I sitt svar sade civilministern att man inte kan diskutera ungdomslöner. Vid ett flertal olika tillfällen har olika företrädare för regeringen gått ut och talat om vikten av lägre ingångslöner. I propositionen poängteras faktiskt att det ständigt skall finnas möjligheter att växla mellan lågavlönade och mera högavlönade yrken. Det tolkar jag som att det är en viktig signal till ungdomarna att det skall finnas ungdomslöner som ligger på en lägre nivå.
Herr talman! När det konkret gäller att ge ungdomar möjlighet att förmedla sina värderingar till vuxenvärlden vill jag fortsätta att berätta om exemplet från Krokom, som jag tycker borde få många efterföljare. I Krokom har man antagit ett konkret samverkansprogram för barn och ungdomsverksamheten. Man har bildat ett ungdomsråd för att se till att programmet förverkligas, och man har skapat en särskild ungdomstidning. På en av skolorna i kommunen, Cederbergsskolan, arbetar man med temastudier där teori och praktik kombineras. Eleverna får i hög grad styra undervisningen själva. Det går alltså att på olika sätt konkret släppa fram ungdomar och låta dem göra sin stämma hörd. Men jag tror också att enskilda vuxna, inte minst föräldrar, måste lära sig att lyssna på ungdomar. Ett av de stora problemen i dag är att ungdomar upplever att ingen lyssnar på dem när de behöver prata. När det gäller existentiella frågor och problem som de kan leva med så har de ingen vuxen i sin närhet som ställer upp och lyssnar. Det tycker jag är ett mycket stort problem.
Herr talman! Det är självfallet ganska svårt att försöka finna politiska beslut för att ungdomar skall höras mera och bättre i samhällsdebatten. Det finns dock åtgärder som man skulle kunna vidta, och man kan vara kritisk mot att regeringen inte har lagt fram några förslag. Däremot har regeringen lagt fram förslag efter förslag för valfrihet och mångfald. Det är i många delar en mycket bra utveckling. Man har dock nästan inte lagt fram några konkreta förslag som generellt rör samhället och ungdomars möjlighet och t.o.m. ansvar att vara med i den demokratiska beslutsprocessen, ett slags brukarinflytande. Det är bra om det kommer. I förslaget saknas t.ex. de krav på lokala skolstyrelser som tidigare har hörts i debatten. Det borde vara en bra sak att föra fram här. Så till det mera konkreta, ungdomsarbetslösheten. Här kommer inga nya förslag. Det finns inga nya förslag i ungdomspropositionen. Regeringen har inte aviserat några nya förslag. Det innebär de facto att man accepterar den öppna ungdomsarbetslösheten på 19 % som vi har i dag. Jag tycker att det är synd att vi inte har några jobb och någon utbildningsgaranti.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar har utvecklingen nu vänt. Vi har nått botten. Vi är på väg uppåt. Detta gäller också ungdomsarbetslösheten. Jag vågar påstå att detta bl.a. beror på den politik som den här regeringen har fört. Det skapas nu nya jobb också för ungdomar. Det är viktigt, men jag håller med om att det finns anledning att också diskutera andra sätt att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Det finns i dag höga murar. Det är svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Däremot finns det ett starkt skydd när man väl är där. Jag har själv kommit med ett förslag som nu utreds. Det handlar om att ge ungdomar skattelättnader, i form av en u-skattsedel. Med den skulle de kunna erbjuda vissa tjänster inom hushållssektorn och bilda små bolag. Jag tror att det skulle kunna skapas många nya jobb den vägen.
Herr talman! Statistiken kan man självfallet läsa litet som man vill. Man kan konstatera att utvecklingen inte har vänt. Statsrådet säger att det om man jämför kvartal fyra 1993 med kvartal tre 1993 har vänt. Vi vet alla att det finns stora skillnader under olika tider av året. Det intressanta är självfallet att jämföra kvartal fyra 1993 med kvartal fyra 1992. Det gör inte statsrådet, av förklarliga skäl. En sådan jämförelse visar nämligen inte alls en sådan utveckling. Det är viktigt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. I stället för att försöka skapa riktiga jobb -- när man har tagit bort jobben för ungdomar -- för regeringen fram olika förslag som alla innebär att ungdomar på olika sätt särbehandlas. Det är ungdomar som har drabbats när den borgerliga regeringen har dragit ned på kommunernas och landstingens ekonomi. Det är ungdomar som har drabbats inom byggsektorn när man, precis som Lars Stjernkvist mycket riktigt beskrev tidigare, har dragit ned på byggandet. Ungdomar har drabbats, eftersom de inte har fått möjlighet att utbilda sig, på grund av att regeringen inte har tagit fram tillräckligt många utbildningsplatser. Nu för regeringen fram speciella lösningar, t.ex. att LAS skall luckras upp och att vi skall ha s.k. pigjobb. Detta är inte ett sätt att få ungdomar att komma in i vuxenvärlden. Det är ytterligare ett sätt att hålla kvar dem i ungdomsvärlden.
Herr talman! Ja, man kan läsa statistik på olika sätt. Jag vet att man brukar göra en jämförelse med det föregående året. Men den här ökningen är anmärkningsvärd. Det handlar om 3 % skillnad; jag har kollat upp att det faktiskt är en tydlig förändring. Då tycker jag att man kan visa på den. Det handlar ju också om att ge ungdomar en framtidstro, vilket vi har varit inne på tidigare. Det gäller att våga se de ljuspunkter som faktiskt finns. Varslen minskar. Jag får dagligen olika besked från länsarbetsnämnder och andra. Samtliga konstaterar att läget är ljusare. Sådana besked har jag inte varit bortskämd med under min tid som statsråd. I stort sett i alla papper som tidigare har lagts fram har jag bara sett en negativ utvecklingsbild. Jag vill inte göra Martin Nilsson till piga. Det är inte alls min mening. Jag hoppas att många av hans kompisar skall kunna utnyttja den här modellen för att bilda egna små bolag. Det vore ett utmärkt sätt för dem att få in en första fot på arbetsmarknaden, få en bra grundutbildning och ett bra jobb. Det är viktiga jobb som skall utföras.
Eftersom tre frågor har besvarats i ett sammanhang, utnyttjar jag min rätt att bevilja en replik ytterligare till vardera talare.
Herr talman! Då skall jag i ett sammanhang be att få tacka både herr talman och statsrådet. Det är sant att det finns ljuspunkter i den svenska ekonomin. Det skall jag inte förneka. Det är självklart att detta också i olika avseenden kommer att påverka ungdomars möjlighet att få arbete. Jag tror ändå att man måste ta problemet på allvar. Precis innan jag kom hit såg jag statistiken för Gävleborgs län. Där står 35 % av ungdomarna mellan 18 och 24 år utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Då måste man komma med nya, konkreta förslag. Då kan man inte vara nöjd med det som finns. Jag tycker att det är beklagligt att man verkar vara det, att det inte finns några konkreta förslag i ungdomspropositionen. Det hade varit välgörande och bra om man hade kunnat presentera sådana. I vilket fall som helst: Tack för möjligheten att debattera! Nu fick jag t.o.m. 36 sekunder över. Det var inte illa.
Herr talman! Jag måste bara poängtera att jag verkligen tar ungdomsarbetslösheten på allvar. Jag tror inte heller att denna vändning kommer att ske så oerhört snabbt. Det behövs en massa nya åtgärder. Jag har faktiskt presenterat ett antal sådana, inte minst på utbildningssidan. De kommer att öka ungdomarnas möjlighet att höja sin kompetens under den tid som de är arbetslösa. Det är inte minst viktigt. Sedan har jag, som sagt, också kommit med en del andra konkreta förslag. Men Martin Nilsson vill inte anta de utmaningarna.

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat om jag avser att skyndsamt ta det utlovade initiativet för att lösa frågan om forskningens framtid vid SIB:s Vid den tidigare SIB-avdelningen i Lund fanns fem anställda: två forskare, två forskarstuderande samt en sekreterare. Efter avvecklingen av SIB ingår dessa fem personer i avvecklingsmyndigheten för SIB, vilket bl.a. innebär att de uppbär lön från avvecklingsmyndigheten i upp till tolv månader. Avvecklingsmyndigheten medverkar också i försök att finna alternativ sysselsättning för dem som sagts upp från SIB. I dessa avseenden behandlas Lundaforskarna på samma sätt som de tidigare I Gävle byggs det nu upp två institutioner: en tekniskt inriktad som ingår i KTH och en samhällsvetenskapligt inriktad som tillhör Uppsala universitet. Tjänster vid de två institutionerna tillsätts av respektive universitet och högskola, och de vetenskapliga och pedagogiska kriterier som gäller för tjänster inom universitet och högskolor tillämpas. Några garantier för att tidigare anställda vid SIB erhåller de nya tjänsterna finns i princip inte. Vad regeringen i proposition 1993/94:82 anförde beträffande den personal som finns i Lund uttrycker strävan efter att ge dessa forskare samma villkor som forskarna i Gävle, dvs. att i öppen konkurrens söka nya tjänster och forskningsanslag. De kontakter som tas med Lunds universitet syftar inte till att ge särskilda garantier för byggforskarna i Lund. Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka tjänster vid Lunds universitet som byggforskarna där kan konkurrera om. Detta är inte en fråga för regeringen. Jag vill också peka på att Lundaforskarna självfallet kan söka tjänster vid de två institutionerna i Gävle på samma villkor som övriga forskare som varit verksamma inom det tidigare SIB. De problem beträffande institutionsanknytning som Elisabeth Persson tar upp skall inte överdrivas. De två som är antagna till forskarutbildning är redan knutna till institutionen för byggnadsfunktionslära. De två disputerade forskarna kommer med stor sannolikhet just i dagarna att få en koppling till Forum för kvinnoforskning i Lund. De har en grundtrygghet året ut genom avvecklingsmyndigheten. De har tidigare erhållit anslag för sin forskning från bl.a. SAREC och torde ha oförändrade möjligheter till fortsatt stöd från olika forskningsfinansiärer. Den förändrade organisationen av bygg och bostadsforskningen syftar till att konkurrensutsätta forskningsverksamheten. Några särskilda garantier för just byggforskarna i Lund varken kan eller bör regeringen ställa ut. I fortsatta kontakter med Lunds universitet och med avvecklingsmyndigheten kommer vi dock att försäkra oss om att Lundaforskarna ges samma villkor och möjligheter som forskarna i Gävle.
Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret på frågan. Låt mig sedan poängtera att jag mer fokuserade frågan på forskningens framtid än på Lundaforskarnas garantier för fortsatt verksamhet. Det kan tyckas som att detta intimt hänger samman, men det är forskningens framtid som oroar mig mycket. Vi var ganska eniga i riksdagen om att just den forskningsinriktning som SIB:s Lundafilial har haft är synnerligen intressant. Det verkar som om regeringen och utbildningsministern också är eniga om det. Forskningsrådet utvärderade forskningen sade man: ''det kan knappast råda något tvivel om att det innebär en värdefull kunskapsuppbyggnad att forskning av denna karaktär bedrivs i Sverige. I ett allmänt samhällsvetenskapligt perspektiv framstår projektet som intressant forskning, både empiriskt och teoretiskt''. Detta är viktigt att slå fast, men för att denna forskning skall kunna fortleva krävs det att de forskare som utför den har en institutionstillhörighet. Om de inte har det kan de inte söka några forskningspengar. Så ser det ut i universitetsvärlden i dag. Åtminstone jag tolkade propositionen om SIB som att allt var klart för alla parter. Hela resonemanget i propositionen, både när det gällde Gävle och när det gällde Lundafilialen, tydde på detta. Både jag och hela bostadsutskottet väntade oss faktiskt att regeringen skulle ta det initiativ som man uttryckligen talar om i propositionen, nämligen överläggningar om möjligheterna att inlemma
Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan föra denna diskussion avsevärt längre än vad jag redan har redovisat i mitt svar. Vad Elisabeth Persson anför om HSFR:s utredningen är sant och visst. Det var den bedömning som HSFR gjorde. Det var den bedömningen som vi grundade den proposition på som sedermera antogs av riksdagen. Man skulle i en eller annan form skapa förutsättningar för att samhällsvetenskapligt inriktad byggforskning skulle kunna bedrivas vidare. Den väg som vi valde var att växla över Gävleverksamheten, där ändå lejonparten av SIB:s gamla byggforskning var belägen, i en organisation inom Uppsala universitet. Men -- och det är ett viktigt men -- ingen forskare vare sig i Gävle eller i Lund kunde vid övergången få några garantier för att just han eller hon skulle bli accepterad i det nya prövningsförfarandet för tjänster, vilket Uppsala universitet i det nu aktuella fallet hade att tillämpa. Efter vad jag vet har många av forskarna kunnat konkurrera till sig tjänster vid Uppsala universitet. Som jag sade i mitt svar, utgår jag från att flera Lundaforskare kommer att kunna göra detsamma i Lund. Det måste ytterst vara den mottagande institutionens prövning av forskarnas kvalifikationer som blir avgörande för vem man faktiskt vill acceptera. Om det till slut finns någon skillnad i svaret mellan forskningens inriktning eller satsning och satsningen på forskare tror jag mer är en lek med ord. Vad vi finansierar när det gäller basorganisationer i forskningen är ju i huvudsak basorganisationen för människor. Därutöver har dessa människor efter erhållen basorganisation att konkurrera till sig ytterligare forskningsmedel. Därmed blir frågan om forskningens inriktning och framtid ytterst en fråga om de människor som är inblandade.
Herr talman! Jag måste få upprepa min fråga till utbildningsministern, för jag måste erkänna att jag inte tycker att det är så klart. Har regeringen talat med Lunds universitet? Så stod det ju uttryckligen i propositionen att man skulle göra. Hur förlöpte i så fall de kontakterna? Jag tror att det vore värdefullt om just den forskning som har bedrivits i Lund kunde fortsätta att fungera. Det är möjligt att utbildningsministern kan ge garantier för att så kan ske vid Uppsala universitet, men jag har en känsla av att basen för detta finns i Lund. Det står i svaret att man kan koppla sig till Forum för kvinnoforskning. Men såvitt jag vet är detta ingen institution, och då kvarstår problemet. Man kan ju inte söka forskningspengar, eftersom det inte är en institution utan ett forum.
Herr talman! Elisabeth Persson frågade om regeringen har talat med Lunds universitet. Naturligtvis har vi det. Men vi ställer inte det kravet på Lunds universitet att universitet skall acceptera en viss namngiven forskare liksom vi inte ställer detta krav på Uppsala universitet när det gäller personalen i Gävle. Skulle vi ställa den typen av krav, vore det detsamma som att regeringen trädde i det ansvariga universitetets ställe och gjorde kvalitetsbedömningen av de människor som här är i fråga. Det tror jag att också Elisabeth Persson vid närmare eftertanke tycker skulle vara ett felaktigt förfarande. Vad vi gör är däremot att vi erbjuder en generös övergångstid. Sedan utgår vi från att kloka och insiktsfulla vetenskapliga instituitioner tar till vara de människor som de finner anledning att ta till vara inom ramen för den forskningsprioritering som de ytterst bär ansvaret för att göra. När det gäller anknytningen till institution vill jag framhålla att jag utgår från att en forskare som anställs vid Lunds universitet -- även om vederbörande knyts till Forum -- kommer att ha sin hemvist på en institution inom ramen för Lunds universitet.
Herr talman! Jag måste säga att jag nog tror att många i bostadsutskottet känner oro i dag. Vi var verkigen övertygade om att detta skulle lösa sig. Vi ville gå ett steg längre än utskottet och reservera medel till garantier för att denna forskning skulle kunna fortsätta på ungefär samma sätt som när det gällde Gävle. När vi debatterade detta ärende i kammaren, trodde jag att åtminstone Bertil Danielsson hade så goda kontakter med regeringen, att han anade att det skulle gå denna väg och att man skulle ta kontakt med Lund med målet att forskningen skulle kunna leva vidare. Men han får väl fortsätta att vara orolig. Jag är angelägen om att den forskning som har finansierats av SAREC och där svenska forskare har varit handledare för afrikanska unga forskare i urbaniseringsprojektet skall kunna leva vidare. Men jag är inte särskilt lugnad av utbildningsministerns besked.
Herr talman! Min erfarenhet av hur svenska universitet, högskolor och forskningsråd fungerar säger mig att god forskning alltid överlever.
Herr talman! God forskning kräver som all forskning pengar och resurser. Det kan inte vara fråga om välgörenhetsprojekt. Jag tror att forskningen, hur god den än är, inte kan överleva, om den inte har institutionsanknytning och inte har möjlighet att söka forskningspengar -- vilket man ju kan göra bara om man är anknuten till en institution.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat civilministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska den sociala snedrekryteringen och för att fler skall få kunskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att besvara frågan. Martin Nilsson hävdar att den sociala snedrekryteringen skulle öka, därför att någon enstaka fristående skola tar ut några tusen kronor i elevavgift. Ingenting i erfarenheterna hittills tyder emellertid på att dessa farhågor har någon grund. Tre fjärdedelar av skolorna tar dessutom inte ut någon avgift alls. Som reglerna i skollagen är utformade får fristående skolor med bidrag endast ta ut elevavgifter som är skäliga med hänsyn till de särskilda kostnader som skolan har, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten. Det är Statens skolverks uppgift att övervaka detta. Dessutom har Skolverket ett särskilt uppdrag från regeringen att följa avgiftspolitiken. Såväl riksdag som regering har således vidtagit åtgärder mot oskäliga och orimliga avgifter. Den sociala snedrekrytering som grundskolan både inrymmer och ger upphov till beror i stor utsträckning på bostadssegregeringen i vårt land. Till det kommer den sedan länge tillämpade principen att eleverna i första hand skall gå i närmaste skola. Den ökade valfrihet som regeringen har verkat för både inom och utanför det kommunala skolväsendet borde följaktligen motverka en social snedrekrytering. En erfarenhet från inte minst gymnasieskolan är att framgång i studier i hög grad beror på om man har fått sitt förstahandsval av utbildningsväg tillgodosett. Det ligger nära till hands att därav dra slutsatsen att regeringens politik för ökad valfrihet, många alternativ och tillgodosedda önskemål bidrar till att flera lyckas med sina studier, varigenom också den sociala snedrekryteringen minskar. Samtidigt är lyckade studier en förutsättning för fortsatt utbildning. Jag är övertygad om att de ökade valmöjligheterna i grundskolan kommer att leda till bättre studieresultat, vilket ger flera elever ökade faktiska möjligheter att med framgång bedriva gymnasiestudier. Detsamma gäller beträffande gymnasieskolan. Strävan att tillgodose elevernas förstahandsval och de utökade möjligheterna att välja utbildningsväg på gymnasial nivå förbättrar utbildningsresultaten, vilket ger fler större möjligheter att välja väg. På den eftergymnasiala nivån sker också en anpassning av utbildningsutbudet till efterfrågan, vilket rimligen borde locka fler att både läsa och förbättra deras förutsättningar att lyckas. Den snabba ökningen av antalet utbildningsplatser är givetvis mycket betydelsefull för att minska den sociala snedrekryteringen. Sammanfattningsvis vill jag påstå att regeringens samlade åtgärder på det utbildningspolitiska området med största sannolikhet kommer att ha effekt också mot den sociala snedrekryteringen.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag ställde frågan i anledning av den ungdomspolitiska proposition som regeringen lagt fram, där ledstjärnan tycks vara samordning. Nu noterar jag att regeringen inte riktigt är samordnad utan att flera statsråd kan svara på frågan. Det gör ingenting för min del. Jag tycker att det är bra. Det innebär dessutom att jag får två hela minuter på mig för att besvara en fråga, vilket jag är tacksam för. Man skulle kunna ironisera över utbildningsministerns som det verkar något begränsade räknekunskaper. Han kallar en fjärdedel av skolorna i Sverige för ''någon enstaka skola''. En fjärdedel är ingen obetydlig mängd. En fjärdedel av skolorna tar i dag ut avgifter. Det kommer självfallet att innebära olika former av segregation. Det blir kanske inte så i varje form av skola eller när det gäller varje form av avgift, men det finns faktiskt skolor där man enligt min bedömning har tagit ut oskäliga och orimliga avgifter. Det rör sig om flera tusentals kronor per termin och emellanåt uppemot flera tiotusentals kronor. Skolverket skall göra utvärderingen. Vi har inte sett någon sådan ännu. Vi har inte fått något resultat och inte kunnat se hur verkligheten är. Det blir intressant att se hur länge man tänker vänta innan man anser att helhetsbilden av verkligheten är klar. I utredningen SOU 1993:85, Ursprung och utbildning, betonas just vikten av att enskilda skolor -- självfallet också offentliga skolor -- har en så allsidig socioekonomisk sammansättning som möjligt. Det kommer inte att bli verklighet om man genom höga avgifter utestänger stora grupper från utbildningen. Jag håller med utbildningsministern om att bostadssegregationen spelar en avgörande roll för segregationen i dagens skolor. Därför tycker jag att det var bra att riksdagen 1993 ökade möjligheterna för elever att välja skola. Men det har inte med avgifterna att göra. Det är inte så att avgifterna ökar möjligheten att minska segregationen; de fördjupar snarare segregationen.
Herr talman! Det är faktiskt en mycket liten andel av Sveriges samlade skolor som tar ut någon avgift. Det samlade antalet elever som går i fristående skolor uppgår till någon eller några procent. En liten andel av de skolor som bedrivs i fristående form tar ut en avgift. Det blir en mycket liten andel av Sveriges elever som drabbas av denna typ av avgift. Om man tittar på de elever som söker sig till de fristående skolorna -- vi har gjort det -- blir den genomgående erfarenheten att de typer av elever som söker sig till fristående skolor, oavsett avgift, är precis samma typer av elever som går i den vanliga skolan. Huvuderfarenheten vad gäller elevsammansättningen är att det inte är någon skillnad mellan de eleverna och andra elever. Om man likväl skall försöka hitta någon skillnad är iakttagelsen snarast den, att det i de fristående skolorna går något fler elever som har det något mer bekymmersamt än elever i genomsnitt i den offentliga skolan. Jag vågar påståendet att de fristående skolorna så här långt, herr talman, snarast har bidragit till att ge fler elever som annars inte fått möjligheten till en god skolutbildning möjlighet till detta. Martin Nilsson frågar vad som är en oskälig avgift. Det finns i dag inget domstolsutslag som anger vad en oskälig avgift egentligen är. Vi har att gå till förarbetena till propositionen. Där finns det en uppgift -- det är inte den enda -- som säger att en oskälig avgift är en avgift som överstiger vad man i kommunen tar ut i dagisavgifter. Det sägs i en utredning som utfördes av den nuvarande skoldirektören i Stockholm. Den är del i det underlag som regering och riksdag hade för sina ställningstaganden.
Herr talman! Jag noterar återigen att utbildningsministern i detta sammanhang sammanblandar möjligheten att välja skola och avgiftsuttag. Jag vill faktiskt göra den distinktionen. Det finns kommunala skolor som tar ut avgifter, och det finns också enstaka fall där universitet tar ut ganska betydande avgifter i olika former. Det är inte fråga om privata eller fristående skolor kontra offentliga skolor. Det gäller skolor som tar ut avgifter som inte andra skolor tar ut. Jag tycker att det är jättebra om fristående skolor har en allsidig sammansättning. Men det intressanta är hur sammansättningen ser ut i de skolor som tar ut avgifter -- såväl offentliga som privata. Det rör sig om en fjärdedel av skolorna. Det är inte alls ett fåtal skolor, vilket utbildningsministern hävdar. Det tycker jag skulle vara intressant att veta. Det är i och för sig också intressant att veta hur det ser ut i de friståande skolorna, men inte just i detta sammanhang. Utbildningsministern säger att han är övertygad om att de ökade valmöjligheterna i grundskolan kommer att leda till bättre studieresultat och motverka social snedrekrytering. Det är inte den slutsats man kan dra efter att ha läst utredningen Ursprung och utbildning. Där hävdar man att utvecklingen är den rakt motsatta.
Herr talman! Vi har diskuterat två frågor. Den första frågan gäller om det är sannolikt att valfrihet leder till ökad utjämning. Mitt svar, till skillnad från det svar som utredningen lämnar, är att jag tror att det är sannolikt. Jag tror nämligen att utredningen totalt har missat den fundamentala fråga jag tar upp i mitt svar, nämligen att valfrihet leder till ökad studieframgång och att framgång i studierna leder till framgångar senare i livet. Om man däremot inte får välja ökar studiemisslyckandena och därmed utslagningen ur skolan. När det gäller avgiften håller jag med Martin Nilsson om att vi fortfarande har ett litet underlag att bedöma utifrån. Vi har ett något större underlag, herr talman, om vi går tillbaka till skolor som drevs i fristående form före friskolereformen. Också då togs avgifter ut, och möjligheterna var faktiskt större. Om man granskar dessa skolor skall man se att många föräldrar med mycket låga inkomster gick igenom mycket stora uppoffringar för att deras barn skulle få en utbildning som de själva ville ha. Jag tror inte att man på sannolika grunder kan säga att det i detta hänseende har skett någon fundamental förändring till det sämre.
Herr talman! Låt mig betvivla de sista uppgifterna -- även om jag inte har någon vetenskaplig grund för det. Jag vet inte heller om utbildningsministern har det. Jag tror inte att det generellt är så att höga avgifter gör det lättare för människor med låga inkomster att välja. Jag tycker att det är viktigt att slå vakt om valmöjligheten -- oavsett inkomst. Jag tror att en segregerad skola leder till ökad segregation också när det gäller högre studier. Det är detta som utredningen försöker hävda. Man kan diskutera i vilken mån valmöjligheter i skolan leder till studieframgångar. Det man poängterar i utredningen är bl.a. att de som inte är studiemotiverade riskerar att välja inriktningar och utbildningar som gör det svårare att ta sig vidare i utbildningssystemet. Jag tror knappast att man kan ifrågasätta att det är en sann bild av verkligheten. En elev som inte är studiemotiverad har sannolikt inte speciellt stor nytta av att ha valt ett ämne som inte alls är grundande för högre studier -- hur motiverad han än må vara i just det ämnet.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att understryka att det Martin Nilsson säger om att han vill slå vakt om valmöjligheterna i skolan oavsett inkomst inte är sant. Såvitt jag förstår är ett av Socialdemokraternas främsta vallöften inför höstens val att avskaffa just denna valmöjlighet. Martin Nilsson säger att det är svårt att ta sig vidare om man har anpassat sina studier efter egen läggning. Jag tror att detta är aldeles felaktigt. Det är bara rätt om man har ett stelt utbildningssystem som inte gör det möjligt för elever att gå fram och tillbaka och komplettera och lägga till intill dess att de har fått en utbildningsbakgrund som stämmer med deras intressen och fallenhet. Herr talman! Det finns en dyster iakttagelse från slutet på 70-talet. Det fulla linjesystemet -- rigiditeten i högskolan -- slog igenom fullt ut samtidigt som den positiva utvecklingen i fråga om social snedrekrytering faktiskt bröts. Det råkade dessutom vara vid samma tidpunkt som man efter åtta år hade tryckt ned lönerna för dem som utbildade sig litet mera och därmed tagit bort motivationen för många från mindre studiemotiverade hem att plugga vidare på universitet och högskolor.
Herr talman! Det finns många saker jag vill kommentera. När det gäller möjligheterna för att utbilda sig vidare vill jag säga att jag tror att det väsentliga är en bra start. Det är viktigt att man undviker att behöva gå tillbaka och få utbildning. Det kommer självfallet alltid att finnas enstaka fall som visar motsatsen, men jag tror att systemet med ökad valmöjlighet redan i de lägre årskurserna innebär en uppenbar risk för att icke studiemotiverade elever väljer utbildningar som inte alls är grundande för högre utbildning. Utbildningsministern använder sig av billig retorik när han kommenterar Socialdemokraternas syn på möjligheten att välja skola. Om han läser de motioner vi har väckt i riksdagen kan han konstatera att det är skolpengssystemet som sådant och inte valmöjligheterna som vi vänder oss emot. Jag har tre sekunder på mig att kommentera det som sades om löneskillnaderna. Jag tänker inte göra det. Jag tror inte att det var av avgörande betydelse i sammanhanget.
Herr talman! Jag konstaterar i senare hänsyn bara faktum. När linjesystemet i den högre utbildningen infördes och lönerna hade tryckts ned bröts den tidigare positiva utvecklingen i snedrekryteringshänseende. Martin Nilsson! Säg nu som det är om ert vallöfte! Det ni kräver i er motion är att föräldrarnas oavvisliga rätt att tillsammans med sina barn välja skola utan att skolmyndigheterna kan hindra dem därtill är exakt vad ni vill ta bort. I fråga om valmöjligheternas förutsättningar att bringa mer engagemang i utbildningen är det min övertygelse, herr talman, att elever som får möjlighet att uppfylla sina ideal, sina önskemål och tillgodose sina intressen uppvisar oändligt mycket bättre studieresulat än den elev som i alla delar påtvingas en studiemeny som han eller hon bara känner ett begränsat engagemang inför.

Fru talman! Kriget i Bosnien har blivit ett sår som plågar hela Europa. En lång rad internationella initiativ och fredsplaner under de gångna två åren har kört fast. De har bidragit till att belysa det internationella samfundets oförmåga och vånda inför de fortsatta striderna på marken. Trots de många grusade förhoppningarna om fred har det internationella engagemanget ändå fortsatt. Jag tror att vi denna gång står på en fastare grund när vi nu hoppas kunna se ett slut på konflikten. NATO:s ultimatum till bosnienserberna ledde till att artilleriet tystnade och drogs bort från Sarajevo. Av avgörande betydelse är att USA och Ryssland har engagerat sig direkt i fredsprocessen. Möjligheterna att sätta maximalt tryck på parterna har därmed ökat markant. Nya möjligheter har öppnats. Det främsta resultatet härav är undertecknandet av Den bosniska regeringen och de bosniska kroaterna har nu nått en överenskommelse om en federation i Bosnien som skall förenas med Kroatien i en konfederation. Det återstår bl.a. att nå enighet om federationens geografiska omfattning och indelning, vilket ej kan åstadkommas utan förhandlingar med de bosniska serberna. Från amerikansk och rysk sida görs det nu stora ansträngningar för att också få de bosniska serberna att acceptera och i någon form ansluta sig till den kroatisk-muslimska uppgörelsen. Dock råder fortsatt osäkerhet om de serbiska avsikterna, och det kan bli fråga om en komplicerad och utdragen förhandling. Det bör dock ligga i Belgrads och bosnienserbernas intresse att ej ytterligare isoleras. En hoppingivande utveckling kan också vara på väg i Kroatien. För att denna skall förverkligas krävs återhållsamhet från båda parter. Jag framförde också till Kroatiens utrikesminister i går att det nu är viktigt att precisera tillräckligt långtgående garantier för den serbiska minoriteten i de FN Fru talman! Det är ännu för tidigt att dra slutsatsen att kriget i f.d. Jugoslavien nu, genom det händelseförlopp jag beskrivit, går mot sitt slut. Det är framför allt för tidigt att säga att de djupa motsättningarna är på väg att övervinnas. Men det finns grund för att tro att krigströtthet och starka internationella påtryckningar nu har lett till att fredliga lösningar på allvar eftersträvas av parterna. Det vi nu ser är förhoppningsvis en fredens dynamik. Vad krävs då av det internationella samfundet för att denna dynamik skall fortsätta att driva på utvecklingen i rätt riktning? Det krävs en fortsatt internationell närvaro i olika former, militärt och på det civila området. FN har vädjat till nya och befintliga truppbidragare att bistå med ytterligare personal. Hittills har sammanlagt knappt 5 000 personer utlovats, huvudsakligen från Storbritannien, Ukraina, -- Det krävs att det internationella samfundet fortsätter att uppvisa enighet och fasthet i sitt uppträdande mot de krigförande parterna. Det är nödvändigt att alla utanförstående länder drar åt samma håll och har en gemensam syn på vad de vill uppnå. Det krävs att Unproforstyrkorna på marken kan uppträda med auktoritet och att de också får det stöd, bl.a. i form av flygskydd, som står till buds. -- Det krävs vidare att militära och civila åtgärder går hand i hand. General Rose betonar särskilt en sak: Efter två års belägring, 23 000 döda, 18 800 skadade, många lemlästade, tömda butiker, brist på mat och bränsle, ett ständigt granatregn och skott från krypskyttar måste Sarajevos befolkning för att kunna tro på framtiden uppleva påtagliga framsteg dag för dag. Belägringen måste brytas, vägar öppnas, el och vattennätet repareras, ett civilt liv långsamt återupptas. Detta är en lika viktig del av fredsprocessen som de politiska förhandlingarna. Allt detta måste Unprofor kunna bistå med. Vi har redan sett de första stegen i denna strategi förverkligas. -- Det krävs att fredsansträngningarna får fäste i övriga delar av Bosnien. Hela den drabbade bosniska befolkningen måste märka att det civila samhället återvinner terräng. Hävandet av Maglajs belägring är mot denna bakgrund glädjande. -- Det krävs slutligen att det internationella trycket för en fredsuppgörelse för Bosnien inte mattas förrän en varaktig sådan verkligen genomförs. Ett fullständigt hävande av sanktionerna mot Serbien bör inte göras förrän vi nått klarhet beträffande Krajinas framtid. En normalisering av förbindelserna med Serbien kräver enligt min mening också en för alla befolkningsgrupper rimlig lösning av På detta sätt kan fredens krafter få överhanden och en ond spiral brytas. Sverige är för sin del engagerat på bred front i de internationella ansträngningarna att skapa fred i f.d. Jugoslavien. Vi för en nära politisk dialog med de mest engagerade staterna och även med parterna i konflikten. Vi tar ett betydande ansvar i form av omfattande militära, ekonomiska och humanitära insatser. Vi visar vår beredskap att solidariskt bidra till att lösa en svår kris i det nya Europa. Det är en tillgång att det i denna kammare råder bred enighet om det svenska engagemanget. Under ett besök nyligen vid Sveriges FN-styrkor i Kroatien, Bosnien och Makedonien fick jag och min delegation ett starkt intryck av de svenska insatsernas betydelse. I Tuzlaområdet har den nordiska FN-styrkan en stor del av ansvaret för att ett civilt liv trots allt kan gå vidare.

Även om Unproforinsatsen är militär till sin karaktär skall man komma ihåg att de förtroendeskapande insatserna spelar en viktig roll, framför allt genom civilpolisernas och de militära observatörernas verksamhet. Bosnien fulltalig. Styrkan verkar under svåra förhållanden och har utsatts för så gott som daglig beskjutning. Huvuduppgifterna har varit att etablera rörelsefrihet i det ca 200 kvadratkilometer stora området, skydda UNHCR:s humanitära hjälpsändningar samt övervaka eldupphöravtal. Förutom verksamhet i Tuzlaområdet har de svenska FN-trupperna genomfört olika specialuppgifter i andra delar av Bosnien, bl.a. den nu pågående övervakningsuppgiften på Öppnandet av Tuzla flygplats har länge prioriterats av FN. Flygplatsen har en betydande kapacitet och är viktig inte minst för att man skall kunna nå fram med humanitär hjälp i regionen. Efter det att FN-styrkan övertagit den militära kontrollen över flygplatsen den 9 mars och det första FN-flygplanet landat i går beräknas de humanitära hjälpsändningarna kunna inledas inom kort. Sverige har erbjudit UNHCR att disponera det Herculesplan som för närvarande trafikerar Den nordiska styrkan har vunnit erkännande av Unprofors ledning och av sina kolleger i andra truppenheter. Jag vill utnyttja detta tillfälle att till riksdagens protokoll föra den svenska regeringens stora tacksamhet och erkänsla för de utomordentliga insatser som svenska soldater och verksamma inom räddningstjänst och biståndsverksamhet uträttat och uträttar i hela f.d. Jugoslavien, ofta under svåra och riskabla förhållanden. Fru talman! Regeringen arbetar hårt med att snabbt söka tillmötesgå önskemålet om utökade FN-insatser i Bosnien. Konkret innebär detta att vi i första hand försöker genomföra en flyttning av det svenska skyttekompaniet i Makedonien. En rad praktiska frågor måste emellertid lösas innan vi kan avgöra om och när en sådan förflyttning kan ske. Det är självklart att tjänstgöring i Bosnien måste baseras på frivillighet. Jag vill här understryka att det under alla omständigheter är viktigt att FN-truppen blir kvar i Makedonien och att styrkan där behåller sin multinationella karaktär. Regeringen har också ett nära samråd med de andra nordiska truppbidragarna i denna fråga. Fru talman! Unprofors nuvarande mandat löper ut den 31 mars. FN:s säkerhetsråd inledde under måndagen diskussionen om det nya mandatet. Generalsekreteraren har inför säkerhetsrådet pekat på att de främsta orsakerna till att Unprofors hittillsvarande mandat inte kunnat utföras är bristande samarbetsvilja hos parterna och otillräckliga truppbidrag. Det är min förhoppning att den positiva utveckling som vi sett den senaste tiden också skall innebära ett ökat stöd från parterna till FN:s insatser och därmed även förutsättningar för ytterligare truppbidrag. I förlängningen ligger då en FN-insats som i verklig mening blir fredsbevarande med ökade civila inslag. Sverige är berett att aktivt och konstruktivt stödja FN:s olika insatser genom att stärka såväl Kriget fortsätter dock på sina håll, och beslutsamma militära FN-insatser kommer att krävas. Det militära flygunderstödet för FN truppen är därvid av största betydelse för FN truppens säkerhet. Frågan om FN-truppernas säkerhet måste löpande uppmärksammas, och som bekant har FN i samråd med NATO utarbetat regler för flygunderstöd i självförsvar mot attacker. Upprepade incidenter har dock visat att rutinerna för flyginsatser inte fungerat tillfredsställande. Lång tidsutdräkt och andra komplikationer i den civila och militära delen av Unprofor har omöjliggjort flygskydd med vapeninsats. Sverige verkar nu i samråd med andra länder för att en effektivare orderingång brådskande skall införas. Jag vill understryka att den svenska kontingenten i Bosnien från början visat ett fast uppträdande och därigenom vunnit parternas respekt. Vår erfarenhet av Jugoslavienoperationerna har lärt oss att ledningsfunktionerna för FN-insatserna måste stärkas. Truppbidragande länder måste ges relevant inflytande och information genom fortlöpande kontakter med FN-sekretariatet. De allt tätare truppbidragarmöten som nu äger rum i New York ligger i linje med svenska önskemål. Den humanitära situationen i Bosnien har under vintern varit allvarlig, men direkt hungersnöd har kunnat undvikas efter omfattande humanitära FN insatser. Vi får aldrig glömma att Unprofors huvuduppgift i f.d. Jugoslavien varit humanitär och att dess insatser jämte UNHCR:s och andra organisationers varit avgörande. 85 % av befolkningen på regeringskontrollerat område har varit beroende av hjälpsändningar för att överleva. Unprofor har som vi vet spelat en viktig roll genom skyddet av de humanitära transporterna, vilket varit en huvuduppgift för den nordiska styrkan i Jugoslavien är mycket omfattande, och nya insatser planeras. Stödet inkluderar bl.a. flyktingprogram genom UNHCR i hela regionen, bostäder till flyktingar, rehabilitering av krigsskadade genom WHO och ett särskilt program för drabbade kvinnor. Sverige avser att spela en aktiv roll i arbetet för Inom UD har vi tillsatt en särskild grupp för planeringen av återuppbyggnadsinsatser. Vi har i dessa frågor också inlett en dialog med övriga nordiska länder och med EU samt avser ta ytterligare initiativ i New York. Även ESK kan spela en viktig roll för försoning och stärkande av demokratiska institutioner och försvar av mänskliga rättigheter, vilket bl.a. framgår av Stöd för demokrati, fria media och mänskliga rättigheter i hela det f.d. Jugoslavien ser Sverige som en central uppgift i ansträngningarna för att säkra freden. Det är viktigt att återuppbyggnadsprojekten stöttar och stärker fredsprocessen och att projekt genomförs som främjar samarbete mellan parterna. Bosniens egna resurser måste till fullo utnyttjas. Även återvändande flyktingar kan i detta sammanhang efter ytterligare utbildning spela en positiv och konstruktiv roll. Fru talman! Sammanfattningsvis, Sverige fortsätter sitt politiska, militära och humanitära engagemang för att bidraga till att bringa fred till f.d. Jugoslavien. Högt på dagordningen står stärkandet av Unprofor samt ett aktivt agerande för en samordnad internationell återuppbyggnadsinsats.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för den här framställningen. Vi har fått åtskillig information. Det är ytterst angeläget att alla ansträngningar nu görs för att en rättvis fred skall kunna skapas. Därför tycker jag att det är angeläget att man understryker insatsernas fredsbevarande karaktär och att ingenting görs som kan äventyra de lovvärda försök som nu görs. På denna punkt skulle jag vilja ställa en fråga till utrikesministern. I vilken utsträckning överstiger de insatser som Sverige skall göra ytterligare vad vi tidigare har fått besked om? Det fanns en gräns på omkring 1 000 man från svensk sida. Nu nämnde utrikesministern 1 300. Vad blir kostnaden för de ökade insatserna? Jag vill också fråga utrikesministern om sanktionerna. Det förefaller mig som om det nu rör sig om en mindre fråga som skulle kunna leda till hävandet av sanktionerna. Jag tycker att det är angeläget att tillvarata alla de möjligheter som finns för att häva sanktionerna. Jag tror att det skulle medverka till att skapa fred. Det är dessutom ytterligt angeläget att grannländerna som nu är hårt drabbade kan komma i en bättre situation. Jag skulle vilja höra hur utrikesministern ser på grannländernas situation. Det är naturligtvis ytterligt viktigt med de humanitära insatserna. Jag uppskattar att nya ansträngningar och nya insatser skall göras. Men även på den här punkten är det angeläget att insatserna görs i enlighet med de behov som finns i olika delar och att man inte är partisk. Jag skulle vilja veta vad utrikesministern säger om insatserna när det gäller Kosovo.
Fru talman! Jag vill gärna börja med Hans Görans Francks fråga om truppbidrag. Jag nämnde ca 1 300 svenskar totalt inom ramen för Unprofor. Det inkluderar även de svenska insatserna i Kroatien. Vi har sammantaget 200 svenskar i Kroatien via Unprofor på olika sätt. Vi har t.ex. civilpoliser och militära observatörer. Siffran gäller för Kroatien, I Bosnien, som nu är aktuell, försöker vi öka de svenska insatserna. I dag är ca 860 svenskar verksamma i Bosnien. Vi diskuterar nu ett ytterligare kompani. Det skulle medföra att vi kom i närheten och möjligen något över de 1 000 man som har nämnts i det särskilda riksdagsbeslutet. Samtidigt tycker jag att det är värt att återigen påpeka att, vilket jag också nämnde i min redovisning, förhoppningen faktiskt är att Unprofors uppgifter i Bosnien skall röra sig i riktning mot alltmer av en klassisk fredsbevarande insats. Jag kan berätta för Hans Göran Franck att i mitt samtal med general Rose i Sarajevo så uttryckte han klart förhoppningen att detta skulle ske. Jag delar Hans Göran Francks oro för grannländernas situation. De drabbas hårt av sanktionerna. Därför har Sverige inom ramen för ESK tagit initiativ till en särskild konferens som ägde rum i februari i Wien för att samordna internationellt bistånd till grannländerna, bl.a. världsbankslån och andra sådana insatser. En finansiell uppgörelse har ingåtts med Makedonien, i går, och Bulgarien. Det pågår en rörelse för att stötta grannländerna. Samtidigt är det min mycket bestämda uppfattning att sanktionerna gentemot Serbien icke får hävas innan vi ser en klar fredsvilja från serbernas sida och innan vi ser att de är beredda att honorera de territoriella eftergifter som de i de olika fredsförhandlingarna har gett uttryck för att de skall göra. Detta är det mest effektiva påtryckningsmedel vi i dag har gentemot Serbien. Det får icke släppas innan vi ser en rörelse från serbisk sida. Det är oerhört viktigt. Hjälpinsatserna och återuppbyggnadsbiståndet måste koordineras. Planeringen måste framför allt komma i gång. Än så länge har icke särskilt mycket gjorts eller tänkts i det internationella samfundet. Vi i Sverige har nu en möjlighet att vara pådrivande. Det tänker vi vara i den nordiska kretsen och i New York. Vi tänker också framföra våra synpunker inom EU-kretsen.
Fru talman! Jag vill också tacka utrikesministern för den här informationen. Jag gläder mig särskilt över att regeringen nu tänker ta initiativ till samtal om återuppbyggnad. Just nu finns faktiskt möjligheten att ta ett stort steg framåt. I dagarna är dissidenter, MR och fredsaktivister, kulturarbetare m.fl. från de nya länderna på västra Balkan här i Sverige med anledning av en konferens som hölls i helgen på initiativ av samtliga politiska partiers kvinnoförbund. Det finns således utmärkta tillfällen för regeringen, oss parlamentariker och folkrörelser att ta kontakter, få veta vilka behov det finns i samband med uppbyggnaden av det civila samhället, stödja demokratiska organisationer osv. I vilka fora förs dessa diskussioner i dag? Utrikesministern nämnde den nordiska kretsen. Finns det någon särskild grupp i den svenska regeringen som har tagit på sig ansvaret för att driva dessa diskussioner? Jag har ytterligare en angelägen fråga. För de krigsdrabbade människorna är det oerhört viktigt och en symbolfråga att deras kulturarv kan återställas så snart som möjligt. Jag undrar om det finns några planer på återuppbyggnad? Engagerar sig svenska myndigheter tillsammans med motsvarande myndigheter i Bosnien och Kroatien för att sätta i gång en återuppbyggand av det förstörda kulturarvet i Bosnien och Kroatien?
Fru talman! Tack för de frågorna. Jag delar helt Viola Furubjelkes uppfattning om betydelsen av de enskilda organisationerna och att vi i stor utsträckning måste stimulera och arbeta genom olika former av enskilda organisationer. Jag tror att parlamentariker är en grupp som kan ha stor betydelse. I går träffade jag den grupp författare och intellektuella som svenska Helsingforskommittén har inbjudit till Sverige. Jag fick då ytterligare belyst hur viktigt stöd för demokratisk utveckling och frågor gällande mänskliga rättigheter är. Det är bl.a. därför som jag i min redogörelse tryckte hårt på att jag anser att det är helt nödvändigt att Sverige går in för att utarbeta ett särskilt demokratibistånd för f.d. Jugoslavien. I detta måste enskilda organisationer naturligtvis spela en mycket stor roll. När det gäller regeringens förberedelsearbete har vi, som jag nämnde, en Balkangrupp inom ramen för Utrikesdepartementet. En särskild arbetsgrupp där Utrikesdepartementets u-avdelning och Kulturdepartementet har verkat har redan utarbetat en rapport om hur bosniska flyktingar genom lämplig utbildning skall kunna bli en resurs i återuppbyggnadsarbetet i Bosnien. Detta är någonting som jag också ser att Sverige är ett föregångsland i. Vi kan försöka föra ut dessa tankar i samverkan med andra länder, vilket vi avser att göra. Vi kommer också att på statssekretarnivå ta itu med arbetet. Ett antal berörda departement kommer att utarbeta planer för ett återuppbyggnadsbistånd. Vi kommer mycket bestämt att ta itu med dessa frågor.
Fru talman! Jag får också börja med att tacka för informationen. Jag vill särskilt instämma i de tacksamma ord som utrikesministern riktade till personalen på plats. Jag tror att en mycket viktig förutsättning är att all personal som finns där känner ett oerhört starkt stöd från regeringen och från hela denna kammare, och det tror jag att den gör. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa en fråga med anledning av utrikesministerns besök i Makedonien alldeles nyligen. Vi har förstått att utrikesministern då hade klart för sig att det eventuelllt skulle vara möjligt att flytta delar av Makedonienstyrkan till Bosnien. Utrikesministern tog då inte den möjlighet som fanns att diskutera den frågan med de direkt berörda. Det diskuterades möjligen med delar av bataljonsledningen men inte med alla berörda. Detta har upprört stora delar av den personal som finns på plats. Min fråga till utrikesministern är: Hade det inte varit ett utmärkt och lämpligt tillfälle att diskutera denna fråga med alla berörda? De skulle då på helt annat sätt ha känt sig involverade i de planer som fanns. Det måste de om vi skall kunna räkna med att de skall fortsätta att göra sin viktiga uppgift. En annan viktig orsak till att vi bör hålla en öppen och rejäl diskussion med alla berörda är att det är en nödvändig förutsättning för att vi skall lyckas med nyrekryteringen i framtiden. Varför tog inte utrikesministern tillfället i akt att diskutera med alla berörda i Makedonien?
Fru talman! Tack för den frågan. Enligt min uppfattning hade det inte varit lämpligt för mig att ta upp denna fråga med de enskilda soldaterna under mitt besök i Makedonien. Förklaringen är mycket enkel. Efter samråd med de övriga nordiska länderna lämnade Sverige besked om att Sverige kan tänka sig två optioner för att tillmötesgå generalsekreterarens uppmaning om flera trupper till Bosnien. Det kan vara fråga om antingen en överflyttning av frivilliga från Makedonienstyrkan eller nyrekrytering här hemma eller både-och -- vilket det i själva verket kan komma att bli. Det beskedet lämnades sent onsdag kväll i New York. Jag flög på torsdag morgon till Makedonien. Kl. 16.00 den torsdagen skulle partiledaröverläggningar äga rum i Stockholm om frågan. Statsministern skulle konsultera övriga partiledare om deras inställning till eventuell överflyttning osv. Det ankom inte på mig att ta upp denna fråga när jag besökte våra svenska soldater. Eftersom partiöverläggningen icke hade ägt rum och det inte fanns besked till mig från Stockholm hade det varit, enligt min uppfattning, alldeles fel att ta upp denna fråga. Jag vill agera på fast grund i förhållande till både officerare och soldater, dvs. när jag har ett klart besked att ge. Detta besked kom senare på torsdagkvällen efter det att partiledaröverläggningarna hade ägt rum. Jag hade ett särskilt informationsmöte när jag på fredagen träffade befälet i Makedonienstyrkan på flyplatsen innan jag åkte. Jag bad sedan dem att vidarebefordra informationen om partiledaröverläggningarna i Stockholm. Jag tycker fortfarande att det var det korrekta sättet att handla.

Fru talman! Jag kan ha förståelse för det. Men faktum kvarstår att detta var en uppgift som fanns att läsa i många tidningar i både Sverige och andra länder. Det ledde till att de berörda personerna fick informationen från anhöriga hemma i Sverige och från internationell press. Därför anser jag att utrikesministern hade kunnat ha en principdiskussion med de berörda och inte överlåtit den diskussionen till ledningen för bataljonen. Jag tycker att man mycket väl kan tala med alla personalkategorier om frågor som i princip inte är beslutade ännu men som står för dörren. Det går att sträva efter att efterhöra deras uppfattning. Jag tror då att den personalgruppen hade känt en helt annan entusiasm för att delta i den bosniska styrkan i framtiden.
Fru talman! Jag tycker att diskussionen med soldaterna ankommer på försvarsstaben och försvarsledningen. Det är de som skall hantera de frågorna. Det hade varit direkt fel av mig att ställa denna fråga till de enskilda soldaterna. Den var dessutom inte klarlagd på hemmaplan. Jag tycker att det är viktigt att agera korrekt i sådana frågor -- och det gjorde jag.
Fru talman! Jag tycker att vi fick en utförlig och bra information, och den vill jag också tacka för. Jag har några kommentarer och frågor. Sverige deltar i FN-sanktionerna mot Restjugoslavien, dvs. Serbien och Montenegro. Är det då inte litet egendomligt att vi utvisar asylsökande till både det egentliga Serbien och till Kosovo? Man kan säga att det är inte samma sak. Men jag måste ändå hävda att det är egendomligt. Jag skulle vilja höra utrikesministerns kommentar. Med stöd från regeringen och SIDA gör ett stort antal svenska biståndsorganisationer en stor insats i Bosnien. Nu öppnas nya områden. Efter utrikesministerns positiva framtoning här utgår jag från att det skall bli ett fortsatt stöd så att de nya områdena kan nås med hjälpinsatser. De folkliga biståndsorganisationerna säger öppet att rätt utnyttjat kan biståndet bidra till förståelse mellan de olika grupperna och försoning. Hur kommer regeringen att agera i detta spel? Fru talman! Radio och TV-stationerna används i den psykologiska krigföringen. Vi har tidigare diskuterat stöd till oberoende radio och TV stationer. Är regeringen beredd att göra insatser?
Fru talman! Jag tackar Karl-Erik Svartberg. Han påminde mig om ett par frågor som jag inte riktigt hade tagit upp i mina tidigare svar. Sverige har under sitt ESK-ordförandeskap ägnat stor möda och omsorg om Kosovofrågan. Det var med ett djupt beklagande som vi tvingades acceptera Belgradregimens diktat att vår mission i Kosovo måste upphöra. Vi har dock inte gett upp från ESK:s sida, utan vi har en löpande bevakning av situationen i Kosovo via ambassaderna i Belgrad. Vi har inte heller gett upp så till vida att vi för någon form av tentativ fortsatt dialog med Belgradregimen för att om möjligt få tillbaka vår mission i Kosovo. Jag tycker att Kosovofrågan är oerhört väsentlig. Jag vill nämna för kammaren att Sverige agerar direkt för att Kosovofrågan icke skall glömmas bort vid de fredsförhandlingar som nu pågår. Det är min bestämda uppfattning att en normalisering av relationerna med Serbien icke skall ske förrän också Kosovofrågan får en rimlig lösning. Det är oerhört väsentligt, och det är min bestämda uppfattning att detta måste ske. Återigen har vi frågan om de enskilda organisationernas betydelse. En betydande del av våra insatser måste i den utsträckning det är möjligt slussas genom enskilda organisationer. Jag vet vilket utmärkt arbete bl.a. Caritas har gjort i Jag vill också ta upp, i anslutning till vad Karl-Erik Svartberg har sagt, vad Viola Furubjelke frågade. Sverige arbetar tillsammans med Unesco för att åtgärda skador på kulturarvet i f.d. Jugoslavien. Vi har en direkt dialog med Unesco via den svenska Unescoambassadören. Jag hoppas att regeringen i morgon kommer att fatta beslut om att ge stöd till en oberoende radiostation i Sarajevo. Med hjälp av vårt samarbete med Unesco tror jag att stationen blir en värdig mottagare av svenskt stöd och bistånd.
Fru talman! Jag tackar också utrikesministern för informationen. Jag välkomnar också beskedet att kompletteringen av FN-styrkor nu tycks närma sig en lösning. Sverige har förvisso redan gjort mycket. Men det är ett argument som i stort sett alla andra regeringar i Europa hävdar inför sådana önskemål från FN. Det är inte mycket hjälp. Jag håller med utrikesministern att krigströtthet säkert gör att de allra flesta välkomnar en fred. Jag saknade i utrikesministerns information någon form av principiellt resonemang kring en rättvis fred. Nu förs sedan en tid även i svenska media en debatt där parterna likställs. Alla har begått övergrepp under de strider som har pågått. På sistone har t.o.m. det muslimska hotet i Bosnien lyfts fram i syfte att nivellera de folkrättsliga principer som gällde när kriget började.

Jag tycker också att det är viktigt att påminna oss om att det finns grannländer på andra sidan Östersjön som mycket väl kan stå inför ett scenario där en minoritet kan begära ingripande från ett grannland som kan förändra även gränsdragningen i dessa stater. Det är viktigt att även Sveriges regering kan ge entydiga besked om vad folkrätt och en rättvis fred innebär.
Fru talman! Jag ser överenskommelsen mellan kroater och muslimer om en gemensam federation som ett mycket betydelsefullt steg mot en mer övergripande fredslösning. Vi har anledning att uttrycka förhoppning om, naturligtvis grundad på folkrätten, att bosnienserberna skall besluta sig för att ansluta sig till denna federation på något sätt. Den kroatiske utrikesministern nämnde för mig i går uttrycket union. Det som vore mycket betydelsefullt med en sådan utveckling är att Bosniens territoriella integritet skulle kunna vidmakthållas. För detta krävs fortsatta kraftiga internationella påtryckningar och ett fortsatt engagemang från USA och Ryssland. Det krävs, enligt min mening, ett fortsatt upprätthållande av sanktionerna; det är alldeles nödvändigt. Det som i dag kan vara något av ett skräckscenario -- åtminstone för de mer sansade i ledningen i Belgrad -- är att man blir Europas svarta hål, isolerad, utstött, med fortsatta sanktioner och med mycket svag möjlighet till ekonomisk återhämtning. Det är naturligtvis ett förskräckande perspektiv. Det borde det vara för de sansade människorna i Serbien. Vad gäller alla de förfärliga övergreppen får vi väl nu ändå hoppas att krigsförbrytardomstolen skall kunna komma i gång med sitt arbete. Vi hoppas också att den skall kunna nå effekt, så att vi inte med beklagande behöver konstatera att den blev ett slag i luften.
Fru talman! Jag tackar också för den information som vi fått här i dag. Utrikesministern redogjorde för alla hemskheter som hänt i Bosnien och för vad som krävs för att nu försöka återuppbygga det samhälle som krigets vansinne har raserat. Vi hoppas alla att detta inte skall behöva bli verklighet i andra områden, exempelvis i Kosova. Utrikesministerns svar på Karl-Erik Svartbergs fråga gav ju litet större klarhet vad gäller Kosova. Men vad menar utrikesministern med ''en rimlig lösning''? Den icke-våldslinje som de albanska politikernas ledare och det albanska folket valt har inte bemötts av de demokratiska västländerna på det sätt som den är värd. Albaniens vädjande om hjälp har klingat ganska ohört. Inte ens de albanska ledarnas vädjanden om att desertörer skall få skydd har hörsammats i vårt land. Makedonien? Det tar ju tid att ytterligare utöka en svensk FN-insats, och det krävs långa förberedelser, bl.a. nya beslut här i riksdagen. Finns det planer i regeringen på en eventuell utökning av de svenska insatserna?
Fru talman! Min formulering ''en rimlig lösning'' som kan accepteras av alla befolkningsgrupper är just vald med ett viss mått av försiktighet. Man bör nämligen inte föregripa det förhandlingsresultat som kan komma att uppnås. Det är därför jag valt denna formulering. Både Berith Eriksson och jag vet dessutom att det i grunden finns mycket starka motsättningar. Det internationella samfundets hållning i förhållande till Kosovo är ju att området utgör en del av den forna jugoslaviska republiken Serbien Montenegro, med autonom ställning. Men jag har inte velat välja dessa ord och uttryck. Här måste nämligen också finnas möjligheter till förhandlingar och utveckling; just därför har jag valt dessa ord, Berith Eriksson. Vad gäller Makedonien och en eventuell förflyttning, komplettering, av FN-styrkorna finns det en rad praktiska problem att lösa. Dessa är ännu icke lösta, och vi arbetar bestämt med dem. Men den stora skillnaden mellan att försöka åstadkomma detta och att helt nyrekrytera i Sverige är framför allt tidsvinsten. Det finns möjlighet att i nordiskt sammanhang klara en överflyttning på litet drygt en månad, medan en total nyrekrytering skulle kräva minst 13 veckor. Det är just tidsfrågan som är så viktig för Unprofor.
Fru talman! Jag tackar också utrikesministern för denna information. Det känns bra med Sveriges stora engagemang för Bosnienfrågan. Även utrikesministern nämnde vikten av att respekten för de mänskliga rättigheterna återupprättas. Då är det viktigt att de legala strukturerna återigen fungerar och att man framför allt får förtroende för dem. Ett viktigt led i detta är den tribunal som inrättats med tanke på de personer som på ett så upprörande sätt brutit mot alla de lagar och resolutioner som gäller på det mänskliga rättighetsområdet. Utrikesministern nämnde tribunalen, därför vill jag fråga: Har utrikesministern några ytterligare informationer om tribunalen och dess möjligheter att ställa förövarna till svars?
Fru talman! Den svenska regeringen har uppdragit åt vår polis att samla in vittnesmål. Dessa bearbetas av UD och vidarebefordras till Expertkommissionen för utredning av krygsförbrytelser i det f.d. Jugoslavien. Denna expertkommission har arbetat under en längre tid och den förbereder möjligheterna för domstolen att verka. Till denna expertkommission har Sverige också givit ett ekonomiskt bidrag för att stötta verksamheten. Däremot anser vi att själva domstolen bör bekostas med medel ur FN:s reguljära budget. Jag tror att det vid det här laget finns insamlade vittnesmål, både i Sverige och i andra länder, vittnesmål som gör att vi kommer att kunna se ett antal personer ställda inför denna domstol. Hur långt man kommer att nå är nog en öppen fråga. Jag såg helt nyligen en intervju med domstolens ordförande; det verkar fortfarande vara en öppen fråga. Samtidigt är det min bestämda uppfattning att denna insamling av vittnesmål och denna dokumentation kan ha ett mycket stort värde i sig. Jag har svårt att föreställa mig att en del av de mest ökända krigsförbrytarna skall kunna börja röra sig fritt ute i Europa när bl.a. deras signalement finns ordentligt spritt hos polisen. Redan detta kommer att vara en högst påtaglig effekt av tragedin i f.d. Jugoslavien, och det kommer att innebära något nytt i det internationella samfundets arbete i att stötta de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Vid alla goda insatser som Sverige gör i f.d. Jugoslavien är vår militära personal Sveriges ansikte där. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att man tar litet allvarligare på informationsfrågorna än vad utrikesministern har gjort i sitt svar till Britt Bohlin. Det är inte bara soldaterna som har känt sig icke informerade och förbigångna. 15 officerare nere i Makedonien har i ett brev protesterat mot att utrikesministern under sitt besök inte informerade dem informellt och obyråkratiskt. Hon skulle ha kunnat visa dem förtroende genom att tala om att samtal var på gång. Jag säger detta därför att det har att göra med förtroendet för de svenskar som framöver vill gå ut i FN-tjänst. Man bör alltså visa den allra största öppenhet. Det är de som riskerar liv och lem för en god sak. Jag hoppas att detta blir en lärdom för framtiden, så att Sverige kan fortsätta att göra goda insatser på det här området. Jag vill gärna understryka, för allmänhetens kännedom, att det var en total enighet i riksdagen när det gällde själva förflyttningen från personalen och att detta skulle ske på frivillig grund. Det är viktigt. Jag har en fråga till utrikesministern. Riksdagen har begärt av regeringen att det skall inrättas en diplomatisk representation för Sarajevo och Bosnien. Är det inte på tiden att denna person nu visar sig i Sarajevo, inhämtar kunskaper, visar solidaritet och närvaro?
Fru talman! Jag tycker precis som Pierre Schori när det gäller den fråga han ställde. Mig veterligen har vår ambassadör vid det här laget besökt Sarajevo, och t.o.m. hunnit vara där. Jag skall omedelbart kontrollera det. Med tanke på det återuppbyggnadsskede som vi kommer att bidra mycket aktivt i, måste vi se till att ha en mera löpande närvaro i Sarajevo. Det är helt riktigt. Informellt och obyråkratiskt -- det kanske var just det som var problemet, som vanligt. Massmedierna hann, via läckor i New York, före den normala beslutsprocessen här hemma -- som jag respekterar och tycker att jag måste följa. De svenska officerarna fick säkert redan under torsdagens lopp litet informellt och obyråkratiskt höra att det förestod partiöverläggningar i Sverige kl. 16. Jag tror inte att det var något problem. Däremot kunde jag först på fredagen ge dem just den mera formella informationen om kommande beslutsgång.

Fru talman! Detta är med all sannolikhet statsrådet Det finns därför anledning att gå igenom vad regeringen Bildt och arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund har åstadkommit under sin ansvarstid. Bokslutet blir lika enkelt som fruktansvärt: 400 000 jobb har försvunnit på två år. Investeringarna är alltför låga. Utslagningen från arbetsmarknaden är mycket hög. Från regeringsskiftet 1991 har arbetslösheten ökat från 270 000 personer till ca 680 000. Det är 400 000 människor. 12 000 har blivit arbetslösa varje månad sedan Börje Hörnlund blev minister -- kvinnor och män som inte får vara med. 30 % är unga. En av dem heter Solveig Nilsson. Hon sitter på läktaren i dag. Hon är en ung, arbetslös tvåbarnsmamma. Både Börje Hörnlund och jag har träffat Solveig förut. Hennes reaktion efter det förra mötet var en svidande kritik av regeringen Bildts arbetslöshetspolitik och brist på insikt om hur hon och hennes generation har det. I dag får hon än en gång bekräftat att regeringspartierna inte vill och inte förmår -- kanske inte förstår -- föra en politik som kan ge unga familjer tillbaka tron på framtiden. Hur visar han att han vet vilket ansvar det är att vara arbetsmarknadsminister? Ja, här i kammaren har Börje Hörnlund ägnat det mesta av sin debattid åt att kritisera 80-talet och de socialdemokratiska regeringarna. Men han har undvikit att gå in på några ordentliga analyser om vad han själv åstadkommit under den gångna mandatperioden som ansvarigt statsråd, för att få en fungerande arbetsmarknad, förhindra den katastrofala arbetslösheten och förhindra det växande tvåtredjedelssamhället. Regeringens och riksdagsmajoritetens politik kan i huvudsak karakteriseras med: vänta -- inte så mycket -- inte så fort. Resultaten ser vi i budgetunderskott, kontantstödsexplosion, socialbidragskostnader, återigen ökande sjuktal, trasiga familjer och stor oro och ängslan. Till detta kommer den rädsla som försämringarna av arbetsrätten har skapat hos löntagarna. Dess värre har regeringens prognoser dessutom hittills överträffat sig själva i negativ riktning. Ingen glömmer väl statsrådets eget löfte för två år sedan: Någon arbetslöshet på 7 % kommer det inte att bli -- det skall jag se till. I förra veckostatistiken var 680 000 människor arbetslösa. Det är detta som är regeringens tunga ansvar. Nu sker det en försiktig vändning på ett par områden, och vi skall självfallet ta vara på detta -- utan att glömma att den främsta bakgrunden till det positiva är en flytande krona och kraftigt sänkt arbetsgivaravgift för bl.a. den exportkänsliga industrin. Siffrorna för investeringar och arbetslöshet gläder inte. Nu är det dock färre arbetslösa än förra veckan. Men det är fortfarande fler än samma tid förra året -- många, många fler. Enligt budgetpropositionen kan vi inte vänta oss någon ljusning för arbetslösheten under 1994 och 1995 heller. Det är regeringens politik som har avgjort detta -- vänta och se, i stället för aktivitet och dynamik. Regeringspartierna skriver i arbetsmarknadsbetänkandet att de hävdar arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Men verkligheten talar ett annat språk. I kontantstöd betalades mer än 44 miljarder ut i februari 1993, och ingen ljusning sker med de förslag som riksdagen nu förväntas ta. Kommande budgets 28,6 miljarder i aktiva konjunkturåtgärder kommer härmed till korta. Arbetslinjen har i praktiken redan övergivits av riksdagsmajoriteten. Sverige måste ge människor chansen till riktiga jobb, inte åtgärder som innebär att arbetsgivaren får gratis arbetskraft, vilket i många fall leder till att man undviker att nyanställa. Det finns alltför många exempel på hur ungdomspraktik och ALU tränger ut riktiga arbeten. Och i stället för att låta dessa åtgärder växa ur systemet inrättar man nya, som riskerar att öka problemen. AMS har uppskattat att mellan 25 000 och 30 000 arbetslivsutvecklings och ungdomspraktikplatser är riktiga arbeten. En undersökning som SKTF har gjort pekar på att vid ett visst tillfälle var vart tredje arbetslivsutvecklingsjobb ett riktigt arbete. Det är rätt att använda breda och udda åtgärder vid extrema situationer. Socialdemokraterna anser att både ALU och särskilda insatser för ungdomar har varit nödvändiga, men att de måste användas i sista hand, när andra åtgärder är prövade. Tyvärr har man inte gjort så -- tvärtom. Även borgerliga ledarsidor tar upp detta problem och konstaterar att Börje Hörnlund har fastnat i sin egen fälla. I stället för att använda den arbetsmarknadspolitik som leder till anställning fortsätter regeringen med att erbjuda gratis arbetskraft och snedvrider därmed arbetsmarknaden i onödigt stor utsträckning. På Expressens ledarsida -- där förre statssekreteraren i Finansdepartementet är chef -- dömer man ut regeringens förkärlek för satsningar på åtgärder, som i alltför liten utsträckning leder till riktiga jobb.

Det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik, som stärker arbetskraften, löser flaskhalsar, förmedlar jobb smidigare och därmed skapar en flexibel arbetsmarknad. För att nå detta krävs ökade ordinarie medel till AMS för att stärka organisationen samt att man tar bort gratisjobben, minskar övertidsuttagen, anställer med rekryteringsstöd, växlar om till ungdomsintroduktion och förbättrar utbildningsvikariaten. Våra förslag innebär ökade investeringar i arbetslivet samt investeringar i kommunikationer och i bostäder -- om och tillbyggnader, skolor och äldreboende. Vi har föreslagit handikappanpassning av offentliga lokaler, program för miljöinvesteringar och extra satsningar inom kulturområdet. Detta är viktiga insatser för kvinnor och kvinnors arbeten. I budgetpropositionen säger regeringen att arbetsmarknadsläget är mycket svårbedömbart och vill därför att 1,9 miljarder kronor skall hållas inne tills regeringen kan göra en säkrare bedömning. Vi motsätter oss detta. Hur kan regeringen i finansplanen å ena sidan säga att det kommer att finnas 14 % arbetslösa också under 1994 och 1995 och å andra sidan anse det hela svårbedömbart? Vad hade arbetsmarknadsministern tänkt sig att använda dessa pengar till om inte till arbetsmarknadspolitik? I den socialdemokratiska motionen föreslår vi att AMS får i uppdrag att förhandla med kommunerna om att förlänga uppsägningstiderna för uppsagd personal. Vi vill på detta sätt förhindra att 20 000 personer går ut i öppen arbetslöshet. Det kan inte vara rimligt att nu, i denna djupa arbetslöshetskris, pressa ut ytterligare människor i öppen arbetslöshet från den offentliga sektorn, särskilt som man mer än väl behöver de anställda för att hålla uppe service och kvalitet i såväl barn och äldreomsorg som sjukvård och utbildning. Detta är också en fråga om familjepolitik. Den är vida viktigare än det vårdnadsbidrag som riksdagsmajoriteten vill genomföra. Vad säger Börje Hörnlund om valet mellan att satsa på arbete och att satsa på vårdnadsbidrag? De förslag som vi har presenterat leder sammantaget till att omkring 30 000 fler människor kommer i sysselsättning under 1994 och 90 000 under 1995. Genom att mer än 30 000 ytterligare utbildas kan den öppna arbetslösheten minska till Det jag nu har redovisat är en strategi för hur vi redan kommande budgetår skall kunna påbörja en ny politik för arbete. Det finns i debatten en rad andra mycket viktiga bidrag till en sådan strategi. LO har i sitt program Om bara viljan finns visat hur Sverige skall kunna stärka arbetsmarknaden och få svenskt näringsliv att växa. TCO har helt nyligen presenterat två program med förslag till åtgärder som bidrar till att sätta fart på Sverige. Båda visar en stark vilja till samverkan och samarbete på arbetsmarknaden för att få i gång investeringar och nya arbeten. Men dessa jobb måste vara långsiktiga. Jag delar helt LO:s och TCO:s uppfattning att en satsning på ''pigor'' och enklare tjänster samt massproduktion av produkter med lågt kunskapsinnehåll enbart ger en kortvarig lättnad. Robert Reich varnar Europa för att välja den vägen, trots att den kortvarigt har varit framgångsrik i USA. Man har där fått ner arbetslösheten genom satsningar på låglönejobb, men nu ser man bakslaget. Jobben skapar inte tillväxt utan innebär en ond cirkel, som hotar att på sikt förvärra USA:s konkurrenssituation och enbart skjuta problemen framför sig. Det jag vill se är en landsomfattande och uthållig investering i utbildning och kompetens. Och det är bra att regeringen satsar mer på forskning, högskola och längre utbildningar. Men var är den praktiska och ekonomiska möjligheten att bygga på med ett tredje gymnasieår för alla? Var finns offensiven för en breddutbildning, som skall ge också dem i yrkeslivet en chans -- så att inte dessa blir en ny riskgrupp i nästa lågkonjunktur? Hur kan riksdagsmajoriteten än en gång besluta om lägre ersättningar vid utbildning än om man går passivt arbetslös? Fru talman! Sveriges regering driver nu den nyliberala högerpolitik som har skapat massarbetslöshet i flera av Europas länder. De förhållanden som den har skapat börjar bli olidliga -- inte bara för de arbetslösa utan för hela samhället. Därför diskuteras nu stora satsningar mot arbetslösheten inom EU:s ram. Det är en ödets ironi att EU berömmer den svenska arbetslinjen samtidigt som den svenska regeringen avskaffar den. Fru talman! Förlåt -- herr talman! Talmannen bytte skepnad medan jag vände ryggen till. Det visar att man aldrig skall vända någon ryggen. Riksdagen borde fatta beslut som bidrar till att vända Sveriges utveckling rätt igen. För det första måste man stimulera ekonomin och satsa på nationella och mänskliga investeringar, så att vi får fart på Sverige. Här måste alla politikområden dra åt samma håll. För det andra måste man stoppa slöseriet med mänskliga resurser och vända passivt kontantstöd till aktiva insatser. Arbetsmarknadspolitiken måste återupprättas och återfå sin heder. Det systemskifte som främst Moderaterna vill fortsätta med banar väg för stora sociala och ekonomiska klyftor. Vi socialdemokrater anser inte att stora inkomstskillnader skapar några ekonomiska framsteg. Vi tror tvärtom att rättvisa är både effektivt och lönsamt. Därför är regeringens argument om sänkta ungdoms och ingångslöner någon bra väg in i ett framtida samhälle. Vi socialdemokrater anser inte heller att arbetslösheten är ödesbestämd. Den går att bekämpa utan att kvinnor och ungdomar blir ett reservlag på arbetsmarknaden. Vårt land har stora tillgångar. I vårt land bidrar både kvinnor och män med sina kunskaper och erfarenheter.